Fru talman! Jag förstår inte riktigt hur Ulrica Messing har lyckats tolka vår reservation till att vi vill försämra idrottens ekonomi när det faktiskt är precis tvärtom. Vi säger att idrotten bör få ett fortsatt betydande samhällsstöd. Om jag är vänlig kan jag tolka idrottsministerns uttalande som ett missförstånd. Sedan vill jag fylla på listan med billiga innesporter, nämligen innebandy. Jag är dessutom tämligen aktiv inom en annan sport, nämligen golfen. Hur tänker sig statsrådet att få större integration och bredare medverkan i golfen, med tanke på att det i stort sett inte finns något offentligt stöd till de klubbarna? Var drar idrottsministern gränsen för s.k. underhållningsidrott och den idrott som kan subventioneras med offentliga bidrag? Det har en viss relevans i sammanhanget. Det kan vara svårt att i en klubb veta hur man skiljer på verksamhet för juniorer och när det är fråga om en elitklubb som inte ska subventioneras. Det är inte så svårt att veta när klubben blir aktiebolag, men var drar man i övrigt gränsen?

Fru talman! Jag missuppfattar gärna om Lennart Kollmats precis som jag anser att det är viktigt att det finns en bredd inom idrotten och många fötter att stå på i fråga om finansiering. Det kommer att vara en naturlig utveckling att en del gamla idrotter minskar i betydelse och att nya kommer fram. Idrottsrörelsen måste själv vara lyhörd och fånga upp de nya idrotterna. På så sätt fångas mångfalden av barn och ungdomar i verksamheten. Golfen är ett exempel på en idrott som inte är så integrerad och som inte speglar den mångfald jag skulle önska. Jag tror att det går att värna detta på olika sätt. Bl.a. genom att värna bredden inom golfen. När man började satsa på tjejer inom golfen lyckades man också få fram tjejer i toppen till eliten. Det syns tydligt i dag. Om man inom golfen också vill satsa på en bättre mångfald bland medlemmarna, kommer man att lyckas med det. Det går att styra via medlemsavgifterna eller t.ex. genom möjligheten att betala för varje gång utövaren går ut på banan. Golfbanor där det går att köpa ett kort för 20-30 kr för att spela nio hål blir allt vanligare. Det är självklart att avgiften på den idrott man ska utöva också styr vilka människor som kan utöva den. Vår ambition med statens stöd till idrotten är att minska kraven på idrotten att ta ut höga avgifter. Därför ska lokal verksamhet och föreningar subventioneras. Det är min förhoppning att idrotten själv avstår från att ta ut höga avgifter. Därmed blir idrotten tillgänglig och öppen för fler. Gränsen mellan ideell verksamhet och elitverksamhet handlar ofta om i vilka ligor man spelar i. Det kan se olika ut i de olika idrotterna. Där är min uppfattning att man inom idrotten är duktig på att dra gränsen. Det är en sådan fråga där Riksidrottsförbundet ständigt är observant på och lyhörd för förändringar.
Fru talman! Samtidigt blir protesterna stora när man tar upp diskussionen att elitidrotten - allsvenskan, elithockeyn och liknande - själv ska klara kostnaderna på arenorna. Jag ska inte ta en större golfdiskussion. Men om vi hade följt den rekommendation statsrådet förordar hade det inte funnits någon golf i Sverige. Idrotten har inte på något sätt varit subventionerad av samhället. Däremot är pay and play-banorna alldeles utmärkta. Det är stora omkostnader i sammanhanget. Det är naturligtvis ett bekymmer, men vi har uppenbarligen samma ambition i det avseendet.
Fru talman! Jag konstaterar att vi båda är måna om att idrotten blir bättre på att fånga mångfalden och att vi får hitta olika vägar för att lyckas med det.
Fru talman! Vi har hört idrottsministern tala om den framtida idrottspolitiken. Vi har hört uttryck som en aktiv politik, en offensiv politik, en stark politik osv. Jag ställer upp på de tre grundstenarna. Det finns bra förslag. Vi är eniga om mycket, t.ex. om friluftsorganisationerna, synen på de stora mästerskapen, talangsatsningen, EU-strategin osv. I ärlighetens namn finns viktiga områden där vi hade större förhoppningar. Jag möter alltför ofta i fråga om motion och idrott frasen "överväger regeringen". När det talas om jämställdhet "överväger regeringen". Jag vet att idrottsministern tidigare i år talade om jämställdhet och t.o.m. talade om kvotering i styrelser och i ledningen av idrottsrörelsen. Hur har det gått med den frågan? Det har t.ex. handlat om skattefrågorna. Man säger att det finns en medvetenhet. Elitsatsningen haltar. När vi kommer in på frågan om etik och moral nämns framtidsseminarier. Nu talar ministern om kraftfulla satsningar på områdena. Hon talar om att det satsas pengar. Vad kommer konkret att göras?
Fru talman! Flera saker görs redan konkret. Dan Kihlström tog upp en satsning själv, nämligen talangsatsningen. Han var också inne på den frågan i replikskiftet med Lars Wegendal, dvs. om ortsföreträde. Jag tror att den talangsatsningen är oerhört viktig. De flesta av oss är överens om att bredden och eliten hänger ihop. Om vi inte satsar på en breddverksamhet kommer vi inte att få duktiga elitidrottsmän och elitidrottskvinnor. De bästa elitidrottsmännen och elitidrottskvinnorna kommer ur en känsla av att det finns en medveten strategi för vars och ens tävlan och träning. Den strategin kan vi ta fram via talangsatsningen. Satsningen går ut på att se till hela människan, dvs. att hjälpa till med kost, träning, utbildning och med möjligheter på arbetsmarknaden den dag man inte längre kan leva på sin idrott. Man tar i talangsatsningen ett helhetsperspektiv. Vi har också avsatt stöd via arvsfonden till organiseringen av idrottsrörelsen. Man kan söka pengar från regeringen i samband med utveckling av nya projekt, nya former att fånga nya människor till idrotten. Det kan vara killar och tjejer med invandrarbakgrund, det kan vara killar och tjejer med funktionshinder. Vi är beredda att stötta initialt för att underlätta arbetet. Vi har pekat ut framtidsseminarierna som en fortsättning av idrottspolitiken. Vi inser att förändringarna i samhället kommer att påverka idrotten i fortsättningen. Därför tror jag inte att det betänkande som vi diskuterar här i dag utgör en punkt för idrottsrörelsen. Detta är starten för ett nytt sätt att arbeta tillsammans med idrottsrörelsen. Framtidsseminarierna är en sådan del. En annan konkret satsning är dopningsfrågorna. En tredje satsning är det lokala aktivitetsstödet, som vi i stort sett fördubblar för att stärka klubbarna lokalt.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för de svaren. Vem arrangerar framtidsseminarierna? Vilka kommer att få vara med på framtidsseminarierna? Det skulle vara intressant att få höra i kväll. Jag känner inte igen mig när idrottsministern säger att vi kristdemokrater vill minska stödet till idrotten. Om idrottsministern möjligen har läst vår motion, ser hon att vi på ett tidigt stadium har uttryckt en oro för att det lokala aktivitetsstödet skulle minska. Det har funnits sådana signaler. Men vi har ingen reservation i dag på det området. Det vill jag få fram här. Till slut en sak till, nämligen idrottsministerns tidigare svar att idrottspolitik är rättvisepolitik. Det var mycket av klassretorik i talet.

Fru talman! De förslag som vi har lagt fram i den idrottspolitiska propositionen är definitivt en rättvisepolitik. Men denna kan utvecklas och bli ännu bättre. Vi kan tillsammans med idrottsrörelsen hitta verktygen för att lyckas med det. Vi höjer ribban för vad vi vill åstadkomma med statens stöd till en självständig och fri idrottsorganisation. Vi vill hitta dessa verktyg tillsammans med idrottsrörelsen, och vi får göra det på olika sätt. När vi ser på de förbund som i dag är aktiva finner man att de har kommit olika långt när det gäller att värna bredden och att fördela pengar och resurser på ett jämställt sätt. Idrottarna har mycket att lära av varandra om sig själva, men vi har också en del att lära när det gäller att samarbeta och hitta nya former för att de ambitioner som vi har med statens stöd till idrotten ska bli allt bättre, alltmer träffsäkra och allt lättare att utvärdera. Det är en ständig process. Jag tror att vi kan få anledning att diskutera det flera gånger. Dan Kihlström sade själv i sitt inledningsanförande att idrotten står för väldigt många saker: upplevelser, kamratskap, förströelse och god hälsa. Det är de värden som vi alla vill slå vakt om, och för att komma dit måste man ibland vara beredd att ompröva politiken flera gånger. Det här är vår ambition nu, och jag är övertygad om att den är viktig. Den kommer att ge avtryck i rättvisepolitiken.
Fru talman! Jag tyckte att idrottsministern i sitt inledningsanförande hade väldigt många goda föresatser i idrottspolitiken, och det kändes bra. Bl.a. uppskattade jag att man ska jobba för att idrottsrörelsen ska kunna vara med i kommunernas planering. Jag hoppas att det i så fall kan leda till att man klarar jämställdheten och kan få bättre aktiviteter också för flickorna. Jag ställde i mitt anförande jag några frågor som jag saknar svar på, och jag upprepar dem nu. Fru talman! Jag tyckte att jag fick ett lite dåligt svar från Lars Wegendal om de utlovade miljonerna till barnoch ungdomsaktiviteter, och därför för jag dem vidare till idrottsministern. 25 till 20 år, trots att ungdomar upp till 25 års ålder i dag inte har jobb utan fortfarande studerar. Jag vill gärna också få en reflexion i frågorna om dopningskontroller på amatöridrottare och om idrottskonto. Detta borde vara intressant att studera, så att vi får behålla våra elitidrottare i Sverige.
Fru talman! När det gäller statens stöd till idrotten har jag tidigare understrukit att det är en del av det stöd som idrotten behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Ett annat viktigt stöd är de pengar som kommer från kommunerna. Det är därför min ambition att i samarbete med kommunerna utveckla våra påtryckningar och önskningar med att fördela stödet alltmer jämställt, jämlikt och rättvist. Vi har därvidlag tagit viktiga steg i det nu föreliggande betänkandet. De kommer att påverka idrottsrörelsen och gör det redan nu. Man har jämställdhetsprojekt, diskussioner om hur man ska kunna följa upp och utvärdera vart pengarna går. Man har mål för styrelserepresentation inom idrottsförbunden och mycket annat. Vi måste också få ett ökat samarbete med kommunerna för att få ett riktigt genomslag för idrotten lokalt. Då kommer fritidsrådet att betyda mycket. Vad gäller de pengar som kommer att fördelas via lokalt aktivitetsstöd till barn och ungdomsverksamheterna kommer det, som vi skriver i propositionen, under detta år att fördelas ungefär 50 miljoner kronor. Vi vet nu att det blir mer. De beräkningar som vi har fått i dag tyder på att det hamnar på 58-59 miljoner kronor, eftersom automaterna har genererat lite mer än vad vi räknade med när vi skrev propositionen. När alla 7 000 automater är utplacerade blir de pengar som kommer att gå till idrottens lokala barnoch ungdomsverksamhet minst 200 miljoner kronor. Det är mitt besked till idrottsrörelsen.
Fru talman! Det kan såvitt jag förstår dröja ganska många år. Jag vill nog fortfarande få lite mer av kött på benen. Vad kommer att hända fram till dess att man möjligen - det är ändå bara spekulationer - kan få de här 200 miljonerna? På två ytterligare frågor har jag fortfarande inte fått svar. Det gäller lösningen av dopningskontrollen för amatöridrottare. Vi måste försöka mota olle i grind och kontrollera amatörsporter mera. Inte heller är frågan om idrottskonto kommenterad.
Fru talman! Det kommer inte alls att dröja länge innan alla värdeautomater är utplacerade. I dag är 5 600 av dem utplacerade, och 7 000 är målet. Det kommer att nås inom ett och ett halvt år. Vi talar alltså inte om några evigheter. Målet är 7 000 automater, och dessa kommer att generera 200 miljoner kronor till den lokala barn och ungdomsverksamheten inom idrotten. Det är viktiga pengar, och det är en signal om att vi prioterar det lokala arbetet i idrottsrörelsen. När det gäller åldersgränsen för stödet har vi följt idrottsrörelsens egna önskemål och förslag. När det gäller antalet test som Riksidrottsförbundet i dag köper av Dopinglaboratoriet höjer vi målsättningen. Den ambitionshöjning som vi nu har gjort totalt sett för dopningen innebär en långsiktig satsning på 11 miljoner kronor, som ska räcka tills vidare. Det är alltså inte en satsning bara för nästa år, utan det är ett långsiktigt arbete. Vi uttalar också att vi inom tre år ska köpa 3 000 test. I dag köper idrotten 2 000 test, och den ska nästa år köpa ytterligare 300. Också andra i vårt samhälle köper test från Dopinglaboratoriet, t.ex. polisen. Jag är mån om att understryka att dopningsproblematiken inte är en fråga enbart för idrotten. Vi har därför berett den satsning som vi nu har gjort på Dopinglaboratoriet och Dopingjouren tillsammans med Socialdepartementet. Ansvarig minister för dopningsfrågorna är Lars Engqvist. Det är ett samhällsproblem att alltfler unga i vårt land är beredda att prova droger för att bli starkare och därför att de förväntar sig upplevelser. Självklart måste vi göra allt vad vi kan för att minska sådana risker. Idrotten ska göra sin del, men också resten av samhället måste bidra. Den satsning som vi nu gör på Dopinglaboratoriet är en viktig del i detta.
Fru talman! Jag kan notera att det både i Lars Wegendals och i Ulrica Messings inledningsanföranden liksom i mitt anförande konstaterades att det var 30 år sedan som vi hade en idrottsproposition som föregåtts av en utredning. Vi nu lever nu i en ny tid med nya förutsättningar. Enligt min uppfattning är det exakt samma sak när det gäller proffsboxningsförbudet från 1970. Jag konstaterar också att det i alla andra sporter talas om att vi inte ska ha en uppdelad idrott. Boxningen är uppdelad. Amatörboxningen hyllas och främjas, och det är jättebra, men däremot accepteras inte proffsboxningen, trots att vi, som jag sagt, har ett antal proffsboxare, faktiskt fler än på mycket länge. Man kan i debatten också se likheter mellan politik och boxning. Om man vill undvika argument eller slag kan man ducka. Det kan också vara fråga om skuggboxning. Jag ska försöka få i gång debatten lite grann. Jag vill gärna ha svar på frågorna om det är en fördel eller en nackdel att våra svenska proffsboxare hela tiden tvingas tävla och träna på bortaplan? Jag vill också veta mer om den utredning som statsrådet Messing talade om i interpellationsdebatten. Riksidrottsförbundet ska alltså utreda kampsporterna och sätta dem i relation till proffsboxningen. Där lyckas utskottets majoritet få med en mening som inte alls berör boxningen, vilket är mycket märkligt, eftersom man svarar på en motion om boxning. Jag skulle vilja att statsrådet lite grann utvecklade direktiven för den här utredningen och vad den kommer att leda till om idrottsrörelsen hypotetiskt skulle förhålla sig positiv till proffsboxningen. Skulle det innebära att regeringen på allvar skulle överväga en omprövning och kanske kan tänka sig en utredning?
Fru talman! Peter Pedersen frågar mig om det är en fördel eller en nackdel att få träna och tävla på bortaplan. Fördel eller nackdel - det är en realitet med den lagstiftning som vi har i dag. Jag tror att Peter Pedersen och jag kan vara överens om flera saker när det gäller förbud mot proffsboxning eller när det över huvud taget gäller proffsboxningsfrågan. Det gäller dels att vi har fler proffsboxare i dag än vad vi hade tidigare, dels att idrotten faktiskt har utvecklats under de senaste 30 åren. Jag tror också att vi är överens om att världen har krympt. Vi är mer informerade om vad som händer i andra länder än tidigare. På samma sätt har världen blivit större. Vi har större möjligheter att ta till oss det som händer runtomkring oss. Självklart har det påverkat proffsboxningen på samma sätt som det har påverkat andra idrotter. Jag måste vara ärlig, Peter Pedersen. Jag är varken proffsboxare eller proffs på boxning. Jag är ansvarig minister för idrottsfrågor. Jag har valt att lyssna till vad idrotten själv tycker och hur man uppfattar det förbud som bestämdes för 30 år sedan. I det perspektivet har det hänt en del under de åren inte bara med boxningen utan också med andra kampsporter. Jag vill veta vad idrotten tycker att fortsättningen av förbudet ska bli. Handlar det om att behålla det eller att få in fler idrotter under förbudet? Handlar det om att hitta en egen värld där vi reglerar proffsboxningen på ett annat sätt? Jag vill lyssna till vad idrotten själv tycker om den frågan. Bollen ligger hos den. Jag väntar ett besked från idrottsrörelsen under december månad.
Fru talman! Jag försöker att uppfatta det positivt. För mig är det förstås självklart. Om vi nu kan få till stånd en allsidig utredning ska självklart idrottsrörelsen själv ingå, liksom medicinsk expertis, politiker, osv. Jag försökte tona ned mitt engagemang för boxning. Jag har sannolikt misslyckats med det. För mig är det en demokratisk ordning. Vi kan i alla andra sammanhang tillsätta utredningar, eller undvika utredningar, och vidta ganska kraftfulla åtgärder som kan kritiseras. Det gäller t.ex. Att dricka alkohol leder bevisligen till att man får hjärnskador. Jag tror inte att de som dricker alkohol tänker sig att de ska få det. Men det leder till den effekten. Det är fullständigt ofattbart att vi ser proffsboxningen som ett så enormt stort samhällsproblem att vi inte ens vågar tillsätta en ny utredning. Det kan inte vara kostnaden det handlar om. Det måste finnas en rädsla. Tänk om utredningen kommer fram till att argumenten inte gäller! Då kanske vi måste gå med på att häva förbudet. Därför undviker vi att tillsätta en utredning. Det är att ducka. På det sättet tycker jag att vi förolämpar många svenska idrottsmän. Även statsrådet säger att Paolo Roberto säkert är en positiv förebild för dem som ägnar sig åt boxning. Men till skillnad från dem som ägnar sig åt ishockey eller fotboll, där det kan vara en merit att hamna i utlandet, tvingar vi ut ett tjugotal svenska boxare i landsflykt under stora delar av året för att de ska kunna utöva sin sport. Därmed ökar vi skaderisken. Det är precis detta som vi ska få fram i en undersökning. Jag kommer för egen del att ta till mig de argument både för och emot som vägs där. Jag hoppas att regeringen kan tänka i samma banor.
Fru talman! Jag duckar inte, och jag kommer inte att ducka i den frågan. Jag tänker lyssna till hur idrotten själv ser på frågan först. Utifrån det är jag också beredd att agera. Tycker en samlad idrottsrörelse att det finns skäl att utreda frågan är jag också beredd att göra det.

Fru talman! Först vill jag tacka för ett gott samarbete kring propositionen En idrottspolitik för 2000 Miljöpartiet är stolta över att så mycket av vision och klarlägganden finns med. Som den noggranne läsaren ser har inte Miljöpartiet någon reservation anmäld till betänkandet. När vi har ett sådant omfattande betänkande framför oss är det extra spännande att höra vad de olika partierna lyfter fram extra. Det går inte att kommentera allt. Nu kommer min och Miljöpartiets infallsvinkel. Fru talman! I folkligt tal brukar vi säga att idrotten är Sveriges största folkrörelse. Flera talare har tagit upp det här i kväll. Är då verkligen idrotten vår största folkrörelse? Nej, idrotten är vår största mansrörelse. Det är helt uppenbart att kvinnors inflytande inte motsvarar deras representativitet i rörelsen. Här återstår mycket att göra. Det räcker inte bara med att ha en jämställdhetsplan. Den ska efterlevas också. Glöm inte att representativiteten skapar förebilder. Att skapa goda förebilder gäller självklart också inom miljöområdet. Anläggningar av olika slag bör kretsloppsanpassas både vad gäller själva anläggningen och driften av verksamheten. Genom att idrottsrörelsen själv ställer sådana krav på kommunerna tar den ansvar för att kretsloppsanpassa Sverige. Genom åtgärder för att minska energiförbrukning, att utföra allergisanering och använda utrustning utan freoner visar idrottsrörelsen att miljöhälsan är lika viktig som folkhälsan. I propositionen lyfter vi fram främjandet av jämställdhet och integration. Vad är då jämställd idrott? Jo, det är när flickor och pojkar har lika möjligheter och prioriteras lika. Vi vet i dag, som flera talare har tagit upp, att de idrottsanläggningar som kommunen subventionerar inte nyttjas på lika villkor. Det är ingen nyhet. Nu ska ett gemensamt råd verka för rättvis fördelning av fritidsresurser. Vi ser fram emot att det rådet kommer till stånd. Idrotten är dock vår största ungdomsrörelse. Därför är det oerhört viktigt vilka signaler som ges. Jag tänker främst på kroppsuppfattning, etik och moral. Vi förstår bättre utvecklingen och varför det ser ut som det gör i dag om vi kommer ihåg idrottens historia. Idrotten skapades av män för män och växte fram på militär grund. Än i dag idrottar pojkar mer än flickor. Det vet vi. Och männen, mina vänner, sitter på sponsringspengarna! I Stockholm har vi dock under 1990-talet lyckats jämna ut andelen idrottsinvesteringar för pojkar respektive flickor. I år är relationen 55 % för pojkar och 45 % för flickor. Heja Stockholm! Det är någonting att ta efter. Men idrotten är fortfarande klassuppdelad. I huvudstaden tillhör 60 % av de högstadiebarn som idrottar den högre socioekonomiska gruppen jämfört med 40 % från den lägre. När det gäller de utländska flickorna - som Ulrica Messing har tagit upp - idrottar flickor med utländsk bakgrund mindre än genomsnittet. Det har vi siffror på här i Stockholm. När det däremot gäller pojkar av utländsk härkomst är de i Stockholm nästan på väg upp till samma nivå pojkar i övrigt. Det är mycket positivt. Men här återstår mycket att göra. Fru talman! Har ni tänkt på att en man som idrottar förstärker sin könsidentitet? Men hur är det med en kvinna? Vad säger ni? Faktum är att för att över huvud taget vara med i leken fick kvinnor nakna gå förbi en jury för att bevisa att de var kvinnor så sent som år 1966. Det var först år 1960 som kvinnor fick springa 800 meter. Den möjligheten togs bort efter OS i Amsterdam år 1928 då det konstaterades att kvinnorna blev anfådda. Det ansågs otrevligt. Anledning till att kvinnorna fick vänta så länge med att spela fotboll var att bollen kunde komma på brösten och orsaka bröstcancer. Svenska damfotbollslandslaget, och svenska fotbollslandslaget. Hör ni hur det låter? Det finns alltså idrott och damidrott. Med vårt historiska kunnande kanske det inte är så svårt att förstå att det har blivit på det här sättet. Däremot är det helt obegripligt varför det fortfarande är så. Endera gör vi nu idrotten helt könsneutral, som ridsporten redan har gjort, eller så fortsätter vi med att separering. Men då ska det vara en gemensam separering, mina vänner! Då blir det herrfotboll och damfotboll, herrbandy och dambandy, och svenska herrfotbollslandslaget. Vi ska inte underskatta ordets makt, vilket statssekreterare Gunilla Thorgren lyfte fram i en tidskrift med samma namn under 70-talet, en tidskrift som jag var flitig prenumerant på. Studiemedlen räckte till mycket på den tiden, men det är en liten parentes! Fru talman! Vår idrottshistoria är lång och spännande. Det kan Riksidrottsmuseet intyga. Tyvärr har museet inte längre några lokaler sedan de lämnade Globen. Men med sina två och en halv tjänster är man ute i verkligheten både fysiskt och på nätet. Att Riksidrottsmuseet skulle få lokaler i Globen användes faktiskt som argument i Stockholmsdebatten en gång i tiden för att man skulle legitimera själva Globenbygget. Tänk så det kan gå! I propositionen och i det här betänkandet tar man upp lek och idrott, dvs. bredden, och idrott som kommersiell underhållning, dvs. eliten. Att tävlingsmomenten hittills har fått dominera verkar elitistiskt. Idrott för barn upp till tolv år ska fokusera på en allsidig utveckling av fysiska grundfärdigheter och ge utlopp för glädje och spontanitet i barnets personliga utveckling. Även när det gäller åldersgruppen 12-25 år är det viktigt att idrotten präglas av en lekfull och allsidig träning. Stegringen i svårighetsgrader inför tävling måste hela tiden anpassas. Uppdelningen mellan dem som vill gå vidare på elitnivå och dem som vill fortsätta för den egna lustupplevelsens skull ska inte ske för snabbt. Idrotten som kommersiell underhållning ökar hela tiden. Det ska den självfallet tillåtas att göra. Och den ska fungera på marknadsmässiga villkor. Därför bör den inte få offentliga bidrag eller andra subventioner. I kammaren har vi på ett tidigt stadium hört att det finns ett parti som inte delar den uppfattningen. Men Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet och regeringspartiet tycker att ett aktiebolag som bedriver idrottsverksamhet ska behandlas som vilken kommersiell aktör som helst. Det innebär att man får betala marknadsmässig hyra för offentliga lokaler och anläggningar och betala för polisens ordningshållning vid offentliga tillställningar. Samhällets uppgift i det här fallet är att se till att verksamheten bedrivs på ett konkurrensneutralt sätt. När det gäller Dopingjouren och Dopinglaboratoriet vill jag påminna de talare som har tagit upp frågan om att det inte fanns någon politisk majoritet i utskottet för den delen i betänkandet utan givna ekonomiska garantier för verksamheten. Ärendet avgjordes alltså i utskottet först efter det att det ekonomiska klarläggandet gjordes. Slutligen, fru talman, kan man fråga: Är idrott kultur? Jag anser det i alla fall. Folkrörelsen hör helt hemma i kulturutskottet, men i de dagliga tidningarna kallas idrott för sport. De har en egen bilaga helt inriktad på tävlingar. Sedan har vi den speciella bilagan med kultur. Där skriver olika kultur-förstå-sigpåare om vad de anser om olika utställningar, böcker och teaterföreställningar. Att t.ex. gå på museum är inget nöje, utan det är kultur. Sist kommer nämligen de speciella nöjessidorna. De domineras av film; det är nöje. Den kulturpolitiska debatten har inga sidor alls i våra dagstidningar. På politiksidan hänvisas det bl.a. till kultursidorna, och på kultursidorna hänvisas vi politiker till politiksidorna. Det finns en fråga som jag gärna skulle vilja diskutera mer. Kommunernas samlade ekonomiska bidrag till landets musik och kulturskolor är 1 139 000 000 kr medan kommunernas samlade ekonomiska bidrag till idrottsanläggningar - bara själva anläggningarna - är 4 394 000 000 kr. Det är alltså det fyrdubbla. Politiken bakom detta är dold men bottnar självfallet i idrottens manliga militära historia. Vi behöver tydliggöra behovet av mer kulturstöd till skolan och i dag bryta trenden från 1990-talet. Det handlar om den generella minskningen av fritidsutgifterna för barn och ungdomar i kommunerna. Med detta har jag också påannonserat nästa debatt om ungdomspolitiken för demokrati, rättvisa och framtidstro. Tack!

Fru talman! Det har i den här kammaren talats om enigheten i idrottspropositionen. Statsrådet Ulrica Messing framförde att hon var väldigt glad över den enighet som finns när det gäller idrottsfrågor. Jag tycker att det är bra i de fall som vi är överens. Men regeringens och utskottsmajoritetens åsikter när det gäller idrotten kan i alltför många frågor sammanfattas med ord som "härtill är vi nödd och tvungna" eller "vi håller med, men inget händer ändå" eller "man utreder". Man kan knappast säga att regeringen i denna fråga är speciellt pådrivande. Låt mig ge några exempel: Man garanterade inte Dopinglaboratoriets fortsatta existens i propositionen. Vi motionerade om det tillsammans med andra. Nu avsätter man extra pengar efter all kritik från de borgerliga partierna och från Riksidrottsförbundet. Varför gör man det så sent? Varför gör man det först nu? Varför finns denna onödiga oro för dem som arbetar där och för idrotten? Dopinglaboratoriet har ju även betydelse för internationella arrangemang i Sverige och för ett eventuellt Dopingjouren har ingen finansiering efter årsskiftet 1999/2000. Vi, med flera, anser att Dopingjourens fortsatta existens bör garanteras. Regeringen tillskjuter pengar för år 2000 och arbetar med att - hör på det här - säkerställa ett finansiellt stöd till verksamheten som långsiktigt ska säkra Dopingjourens framtid. Varför är detta inte klart nu? Varför fanns detta inte med i propositionen? Varför har regeringen inte visat tillräckligt intresse för den här frågan? När det gäller ökningen av antalet timmar med idrott i skolan nämnde Lars Wegendal det som sker nere i Skåne och i Bunkeflo. Det är bra, men det han inte nämnde var bl.a. att initiativtagare Gärdsell som är ordförande i Bunkeflo IF och chef på ortopediska kliniken i Malmö och Trelleborg ser leken och idrotten som den billigaste och bästa pensionsförsäkring som vi kan ge våra barn. Vi vet att människan under de senaste hundra åren har blivit 25 år äldre. Det är unikt. Människan har funnits i tusentals år. Plötsligt lever hon 25 år längre, säger Gärdsell och fortsätter med att säga att det har fått enorma konsekvenser. Nu börjar välståndet att få biverkningar. Det blir mer astma, mer allergi och mer åldersdiabetes. Medelvikten ökar kraftigt, framför allt hos pojkar, vilket är ett uttryck för en negativ livsstil. Det är mer missbruksproblematik och fler psykosomatiska tillstånd. Framför allt ökar antalet frakturer. Tidigare i Malmö var det 25-30 lårbensbrott per år. På 1960-talet var det 50-75. I dag är vi uppe i 600 per år. Förklaringen till denna dramatiska utveckling är förmodligen stillasittande i låg ålder. Skelettets benmassa byggs upp under de första 16 åren. Gärdsell påpekar att man måste ha mer gymnastik och röra sig mer i skolan. Utskottet instämmer i att det är viktigt med motion, inte minst från folkhälsosynpunkt, och hänvisar bl.a. till att elever, genom elevens val, kan använda fler timmar till idrott i skolan. Men dessa timmar används inte av dem som behöver det utan av dem som redan idrottar. Skillnaden mellan de elever som idrottar och de som inte gör det blir ännu större. Även i det här fallet talar man men gör lite från regeringens sida. Vi föreslår att idrotten ska ges bättre förutsättningar för egenfinansiering genom övertagande av anläggningar, ökad lotteriverksamhet, minskat bidragsberoende och att de delar av spel och lotterimarknaden som tidigare låg hos Tipstjänst överförs till ideella organisationer enligt 1994 års riksdagsbeslut. Att detta beslut inte genomfördes har kostat idrotten många miljoner kronor sedan 1984. Vad gör då regeringen? Jo, man väntar på en utredning. Medan idrotten väntar på att själv kunna finansiera sin verksamhet och på pengar väntar regeringen på en utredning. Idrotten får mindre pengar och får fortfarande vänta på denna utredning. Det är anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt nonchalerar idrotten, trots att även regeringen anser att dess andel av spel och lotterimarknaden måste öka. Skatter och moms är utrett - ingenting händer. Momskostnader för idrottsföreningars drift av anläggningar får man inte dra av. Här får man också vänta på en utredning, medan kommunerna får dra av. Vad det gäller ortsföreträde säger man i utskottets betänkande: "Ungdomar som satsar på elitidrott bör enligt regeringen ges möjligheter att kombinera utbildning och idrott." Men detta ska tydligen enbart gälla gymnasierna. Därefter finns det ingen som helst möjlighet. Trots det säger man: "Oaktat kulturutskottet finner det viktigt att stödja elitidrottares möjlighet till utbildning anser utskottet att någon särbehandling inte bör göras av högskolestuderande elitidrottare." Varför kan inte detta ske? Om man nu anser att det är viktigt, varför ger man då inte möjligheter till detta, vilket hela idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet står bakom? Det är för mig oerhört oförklarligt att man inte gör detta, när Riksidrottsförbundet har bett regeringen om det. Slutligen går jag över till boxningen. I en motion begärs utredning av professionell boxning i Sverige. Det begärs alltså bara en utredning, och jag noterar att ministern här faktiskt är positivare än vad som står i betänkandet. Det tycker jag känns väldigt roligt att höra. Eftersom jag skällt på regeringen förut får jag ändå ge ministern det berömmet att hon tydligen är beredd att göra en allsidig utredning. Det tycker jag att man ska kunna ta till sig i den här kammaren. Jag håller med Peter Pedersen: Beslutet är faktiskt från 1969, och det har hänt en hel del på 30 år. Tiden står ju inte still. Och tillåter man amatörboxning, varför ska man då inte tillåta proffsboxning? Dessutom utövas ju boxning av svenska idrottsutövare utomlands, och vi ser det var och varannan dag i TV. Fru talman! Detta var några av de frågor i betänkandet som jag anser viktiga. Idrottens roll i samhället är viktig, och idrotten måste ges bra och självständiga villkor för att utvecklas än mer. Låt mig så avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag ska fatta mig kort. Jag hade inte tänkt begära replik, men jag kan inte låta bli. Jag måste nämligen påminna Kent Olsson om att det var den borgerliga regeringen, där moderaterna fanns med, som minskade antalet idrottstimmar i skolan från 537 timmar per år till 460. Nu har vi ökat dem till 500 timmar, men självklart måste också idrott och rörelse in i andra timmar i läroplanen. Det låter här som om det är vi som har gjort en minskning, men vi har lagt tillbaka timmar och gjort en ökning. Jag är mån om att rörelse och aktiviteter också kommer in i andra ämnen i skolan, för barnens skull och för hälsans skull. Sedan låter det nästan som om Kent Olsson hade guldbyxor på sig: Slopa momsen, bort med reklamskatten och mycket, mycket annat. Vi har ett begränsat ekonomiskt utrymme, vi har stora frågor som utreds och jag har varit tydlig i kammaren i dag och aviserat att vi är beredda att återkomma med de frågorna, eftersom de är viktiga för idrottsrörelsen i framtiden. Avslutningsvis skulle jag, på frågan om Dopinglaboratoriet, vilja citera en känd amerikansk president. Jag tror att han en gång sade: Read my lips: No more taxes! Han fick ångra det efteråt, men nu vill jag en gång till för kammarens ledamöter förtydliga att satsningen på Dopinglaboratoriet är långsiktig. Det är ingen kortsiktig satsning, utan det är en långsiktig satsning.
Fru talman! Om vi börjar med den sista delen tror jag att hela kammaren är nöjd och belåten med att satsningen på Dopinglaboratoriet är långsiktig. Det har inte framgått i de skrivningar som finns här. Det är ju skönt att regeringen ser lite längre än utskottet, även om man kunde ha önskat att regeringen hade gjort detta lite tidigare. När det gäller idrottstimmar har jag motionerat om att vi ska ha fler timmar idrott i skolan och då noterat att detta inte har fått gehör hos utskottet. Jag noterar också att ministern sade att idrott var viktigt men inte var beredd att anslå fler timmar till detta. Men det är möjligt att ministern är beredd att göra det i sitt nästa inlägg. Annars är åsiktsskillnaderna mellan ministern och mig trots allt kvar i den här delen, då jag anser att det bör finnas fler timmar. Sedan är det förstås skönt att alla dessa skatteutredningar som vi har väntat på i många år någon gång kommer att bli färdiga. Jag har också noterat att det står att många av dem ska bli färdiga i november och i december. Vi befinner oss nu ganska sent i november, så vi får väl hoppas att detta kommer. Det är ju en av de viktigaste sakerna för idrottens fromma att man verkligen får de här skatteminskningarna vad gäller moms, moms på spelarövergångar, reklamskatt och annat.

Fru talman! Jag är en hängiven anhängare av skuggboxning - men inte av de förslag som syftar till att upphäva förbudet mot proffsboxning i Sverige och tillåta sparring. Den s.k. proffsboxningsmotionens utgångspunkt är, liksom de tidigare motionerna och även de anföranden som har hållits här i kammaren, väldigt fokuserad på individer, dvs. utövarna av proffsboxning och deras förutsättningar att framgångsrikt utöva sin sport samt deras möjligheter att utöva den just i Sverige. Jag tycker att motionens utgångspunkt är felaktig. Förbudet mot proffsboxning baserar sig inte, åtminstone inte i huvudsak, på att vare sig hindra eller skydda enskilda utövare av den här sporten. Det har inte varit lagstiftarens huvudmotiv och bör inte vara det nu heller. Därför har jag yrkat avslag på den här motionen. Fru talman! Utgångspunkten i lagstiftningen ligger i själva proffsboxningens natur och dess eventuella återverkan på samhället, inte minst på barn och ungdom. Vad man än anför för motargument kvarstår det obestridliga faktum att det proffsboxning till sist handlar om är att, visserligen under i viss mån reglerad form, misshandla andra människor mot betalning. Till proffsboxningens natur hör också att betalningen blir bättre ju allvarligare misshandeln är. Man eftersträvar därför att slå sin motståndare framför allt i huvudet för att uppnå någonting som kallas knockout, vilket representerar den yttersta målsättningen för en boxare i varje enskild match. Knockout innebär, som vi alla vet, att man slår sin motståndare medvetslös och alltså utsätter denne för en åtminstone lindrig hjärnskada. Hjärnskadan kan också vara allvarlig och bestående, eller åtminstone utvecklas till det genom att slag upprepas tillräckligt ofta. Reglerna för boxning utgör därför härmed inget hinder för grov misshandel utan premierar tvärtom den som lyckas försätta sin motståndare i total eller delvis medvetslöshet. Amatörboxningen försöker åtminstone minimera dessa skador genom bl.a. huvudskydd. Proffsboxningens regler erbjuder inget skydd mot hjärn och andra huvudskador, utan premierar som sagt i stället gärningsmannen ekonomiskt. Det här är vad proffsboxningen innerst inne handlar om. Detta och de högst tvivelaktiga etiska och moraliska värderingar som ligger till grund för denna typ av organiserad misshandel är också utgångspunkten för det förbud mot proffsboxning vi har här i Sverige och som vi inte ska upphäva, utan som vi tvärtom, tycker jag, ska vara mycket stolta över. För mig är det otänkbart att vi ska upphäva en lagstiftning och tillåta att man ska kunna misshandla människor mot betalning. Samtidigt är det så självklart för oss att vi har restriktiva regler mot annan typ av misshandel och barnaga. Fru talman! När man betraktar vad som utgör proffsboxningens verkliga innehåll är det lätt att se att den inte heller kan påverka publiken i annat än förråande eller åtminstone etiskt tvivelaktig och riskabel riktning. Det här gäller framför allt den mest påverkbara delen av publiken, de med de sämsta förutsättningarna till kritisk och moralisk prövning, nämligen de unga, barnen och ungdomarna. De signaler ett samhälle ger som tillåter denna typ av verksamhet, framför allt ett samhälle som upphäver ett förbud mot denna typ av etiskt tvivelaktig och förråande verksamhet, ger unga människor odelat negativa signaler och kan omöjligt påverka deras utveckling i positiv riktning, anser jag. I motion nr 1998/99:Kr511 har man som ett argument för proffsboxning hänvisat till att det har funnits och sannolikt ännu finns författare som i sin produktion har prisat och glorifierat boxningen. Jag kan inte låta bli att replikera att det även finns och har funnits många författare och även andra konstnärer som har lyckats framställa t.o.m. krig och olika typer av terrordåd i ett positivt ljus, och även på ett bra konstnärligt sätt. För att ta ett exempel var Ernest Hemingway en varm anhängare av tjurfäktning. Men jag har aldrig hört att någon skulle ha använt det som ett argument för att vi borde tillåta och införa den typen av organiserat djurplågeri här i Sverige. Med anledning av det och av det jag har sagt har ni väl alla förstått att Peter Pedersen inte har hela Vänsterpartiets riksdagsgrupps stöd för den här motionen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag har förståelse för många av de argument som Charlotta Bjälkebring anför mot proffsboxning. Om det inte fanns några problem med boxningen i allmänhet eller proffsboxningen i synnerhet skulle det sannolikt inte föreligga något förbud heller. Men jag konstatera att det har vidtagits en rad åtgärder inom boxningssporten. Man har minskat antalet ronder även i proffsboxning, vilket har minskat skadefrekvensen. Jag hörde så sent som i dag av Paulo Roberto att man infört att invägning ska göras tre gånger till matcher, därför att de flesta skador har samband med att boxare liksom brottare ska gå i viktklasser. Man bantar hårt inför en match för att klara viktgränsen. Nu gäller tre olika invägningar för att minimera risken att man utsätter sig för uttorkning och utmattning som kan leda till skador. Det finns säkert en mängd andra förslag som kan genomföras för att skydda boxaren. Jag kan inte låta bli att säga, fru talman, att boxning går inte ut på att man ska slå ihjäl motståndaren. Det är en förolämpning. Gå och titta på en boxningsmatch! Titta på hur man uppträder i ringen mot motståndare och mot domare, framför allt hur man uppträder mot varandra efteråt. Där har många andra sporter mycket att lära, skulle jag vilja säga. Jag konstaterar att vi varje dag kan se grov pornografi, mycket våld, i princip i alla såpor eller vad det kan vara. Det finns ingen som helst moralisk etik i att lyfta fram proffsboxning som ett stort samhällsproblem i det sammanhanget. Det finns många saker som är mycket värre. Vi förbjöd proffsboxning för 30 år sedan. Jag tror att det var ett eller högst två år sedan vi förbjöd prostitution i Sverige. Jag finner det fullständigt absurt. Som sagt var, de medicinska skälen var faktiskt de som anfördes som huvudargument när man förbjöd proffsboxningen. Där har saker inträffat. Man har vidtagit åtgärder. Varför kan vi inte titta närmare på om de åtgärderna är möjliga att genomföra även i Sverige? Jag vill bara anföra, jag har inte sagt det hittills, att Alf Svensson, som brukar ta till etiska resonemang, för ungefär samma etiska resonemang som jag i den här frågan och står dessutom som undertecknare till motionen, vilket borde kunna mana till viss eftertänksamhet hos dem som anför etiska argument mot boxning.
Fru talman! Jag tycker att Peter Pedersen tar upp väldigt konstiga argument i replikskiftet. Det verkar som om det inte finns någon anledning att ha kvar ett förbud mot proffsboxning bara för att samhället speglar en större våldsbenägenhet nu än det har gjort tidigare. Jag tycker att vi ska se det på det här viset, att för 30 år sedan var man väldigt klok. Man införde ett förbud som man på andra områden har infört långt senare. De förbuden borde egentligen också ha införts för 30 år sedan. Det finns inga skäl att i dagens samhälle liberalisera synen på boxning och tillåta proffsboxning i Sverige av den anledningen. Tvärtom tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över den lagstiftning vi faktiskt har. Jag tycker att den lagstiftningen, som visserligen har 30 år på nacken, fortfarande är giltig. De argument som man anförde då var att boxningen hade en förråande inverkan på publiken. Den befrämjade osunda ekonomiska intressen. Dessutom stiftade man lagen av medicinska skäl. Det finns inga argument som kan övertyga mig om att detta skulle ha ändrats i dagens samhälle. Tvärtom kvarstår de här argumenten fortfarande som hållbara.
Fru talman! Jag konstaterar bara, liksom i mitt anförande tidigare, att argumentet om förråande effekt kunde vara effektivt för 30 år sedan. Jag vill bara påpeka att varje dag, varje kväll närmare bestämt, kan den som vill titta på proffsboxning i TV. Många gör det bevisligen också, både kvinnor och män faktiskt. Jag kan också konstatera att många av de ungdomar som i social vilsenhet befinner sig på gator och torg och ägnar sig åt misshandel historiskt sett har dragits in i träningslokalerna och utsatts för hårda regelverk. Det gäller både amatörboxning och proffs. De har faktiskt fått sitt liv att fungera. Vi har t.ex. George Scott som kommer från en miljö som inte var alltför lyckad, för att prata klarspråk, men som har lyckats bli världsmästare i boxning och fått ett socialt fungerande liv. Tyvärr kom han i händerna på en utländsk manager och har såvitt jag förstår inte behållit så mycket pengar. Medan Ingemar Johansson, under den tid som proffsboxning var tillåten i Sverige, hade en svensk manager och faktiskt fortfarande har behållning av det. Jag har full respekt för de argument som Charlotta Bjälkebring anför, men jag kan ändå konstatera att det finns andra sporter där man skadas, där det förekommer dödsfall. Där är inte boxningen värst på något vis. Det är helt andra sporter som toppar statistiken vad gäller dödsfall. Men det skulle aldrig falla mig in att föreslå förbud. Däremot kan man titta närmare på åtgärder för att försöka förhindra fortsatta dödsfall eller allvarliga olyckor. Det är självklarheter. Men det är det utredningen ska syfta till.
Fru talman! Återigen lyfter Peter Pedersen upp individen i den här debatten, alltså hur proffsboxaren själv ska kunna ha det så bra som möjligt i sitt eget land. Jag tycker inte att det är det som lagstiftningen handlar om. Den handlar i stort om vilket samhälle vi vill ha. Bara för att vi kan se porr, våld, boxning osv. på nätterna i kabel och satellit-TV, bara för att samhället har förändrats i den delen finns det väl inget skäl att vi också ska anpassa lagstiftningen och införa proffsboxning i Sverige. Egentligen skulle vi gå precis den motsatta vägen och bli mycket mer restriktiva även på de andra områdena. TV-mediet har nämligen en mycket stark genomslagskraft, och jag tror inte att någon människa som tittar på dessa program mår bättre av det. Skulle de må bättre av att titta på en proffsboxningsmatch där man slår på varandra mot betalning, skulle jag också kunna tänka mig att överväga detta beslut. Men jag är övertygad om att det inte är på det viset utan att människor tar väldigt illa vid sig av det. De mår inte bra av det.

Fru talman! Jag skulle också vilja uppehålla mig vid reservation 5 som har rubriken Jämställdhet i betänkandet. Som belysts här tidigare i debatten råder det en obalans i fördelningen av resurser mellan kvinnliga och manliga idrotter. Det har också uppmärksammats under de senaste åren, men fortfarande prioriteras de manliga idrotterna. Trots klara direktiv från Riksidrottsförbundet till specialidrottsförbunden finns det en uppenbar risk att de kvinnodominerade idrotterna missgynnas vid förbundens fördelning. I den kommunala prioriteringen är misstankarna om denna diskriminerande prioritering ännu mer befogad. Det är också uppenbart att t.ex. ridskolor och ridklubbar har allt svårare att hävda sina intressen gentemot de manliga idrotterna, t.ex. fotboll, ishockey, m.fl. I slutbetänkandet SOU 1996:3 presenteras en intressant jämförelse just mellan hockey och ridning. I en svensk kommun speglade de två idrotterna varandra könsmässigt genom att det fanns lika många flickor inom ishockeyn som det fanns pojkar inom ridningen. När det gäller kontantbidragens fördelning kunde ingen större skillnad ses. Men när kontantbidragens fördelning slogs samman med anläggningssubventionerna utgjorde flickornas del endast 22 % av det totala offentliga stödet till idrotterna. Fru talman! Vi kristdemokrater har i en motion föreslagit att en oberoende utredning bör tillsättas om hur verkligheten för de kvinnodominerade idrotterna ser ut i förhållande till grabbsporterna. Trots många vackra ord i betänkandet om vikten av att jämställdhetssträvan ska genomsyra all idrottsverksamhet även på det ekonomiska området avstyrker utskottsmajoriteten detta förslag med hänvisning till en kartläggning som regeringen har för avsikt eller överväger att genomföra. I betänkandet nämns både ett gemensamt råd och en kartläggning. Jag hade tänkt ställa en fråga till idrottsministern, men hon är inte kvar i lokalen. Jag riktar därför min fråga till Lars Wegendal, om han kan konkretisera lite mer hur detta är tänkt att genomföras - rådet kontra kartläggningen. Jag vill också fråga när denna kartläggning kommer att genomföras.
Fru talman! Jag kan inte hävda att jag är någon expert på ridsport. Det måste jag erkänna, även om jag i min ungdom faktiskt ägnade några sommarlov åt att rida. Däremot har jag varit kommunalpolitiskt aktiv under många år och stött på just dessa frågeställningar. Jag kan dela den uppfattning som framförs, att det finns en risk för, och i vissa kommuner är det redan verklighet, att ridsporten och andra flickdominerade idrotter inte får sin berättigade del av de anslag som finns. Det är detta skäl som ligger till grund för detta gemensamma råd mellan Riksidrottsförbundet och Kommunförbundet. Min förhoppning, och vad jag har hört, är att denna dialog ska tas upp ganska omedelbart i början av nästa år för att man ska försöka hitta sätt att mäta hur fritidsresurserna har använts i de olika kommunerna. När man därefter har ett resultat av dessa mätningar får man vidta åtgärder för att utjämna resursfördelningen.
Fru talman! Det gläder mig att det finns en viss samsyn i dessa frågor trots allt. Men jag tycker ändå inte att jag har fått svar på frågan hur detta är tänkt att genomföras, men jag kanske inte har förstått svaret. Ska detta råd föregås, och ska det därefter göras en kartläggning? I propositionen och i betänkandet står det också att man överväger och att man har för avsikt. Det är alltså inte några konkreta förslag. Det skulle vara ett bra och viktigt besked för idrotten att få ett klargörande på denna punkt om det verkligen kommer att ske och när.

Fru talman! Först och främst vill jag ge statsrådet Ulrica Messing, regeringen och majoritetsföreträdarna en eloge för den här idrottspropositionen. Den är både löftesrik och vällovlig. Idrotten är ju som flera talare har sagt här Sveriges största folkrörelse alldeles oavsett vad som har sagts i talarstolen tidigare av bl.a. Ewa Larsson. Det är också Sveriges största ungdomsrörelse. Och det är Sveriges största föräldrarörelse, därför att enda gången som båda föräldrarna ställer upp likvärdigt och skjutsar sina barn till aktiviteter är när det handlar om idrotten. De säljer bingolotter, kokar kaffe och organiserar det ideella bakom kulisserna. Miljoner svenskar har vid något tillfälle deltagit eller deltar rätt ofta i svensk idrottsrörelse som ledare, som utövare, som föräldrar, som supportrar, som lottförsäljare, som varmkorvsförsäljare, som bingolottsförsäljare eller vad ni vill därför att de känner att detta engagemang och denna idealitet behövs för just den egna idrottsföreningen. Tänk om alla folkrörelser hade smittats av denna idealitet och av det engagemang som idrottsrörelsen bärs upp av. Då hade svensk folkrörelse inte haft samma identitetskris som den de facto har i dag med minskad medlemstillströmning och med många andra bekymmer. Mot denna bakgrund är denna regerings proposition viktig. Men jag vill ändå peka på några skevheter i svensk idrottsrörelse som jag tycker att man politiskt kan åtgärda. Caroline Hagström har nyss tagit upp en. Jag ska ta upp ett par andra. Det gäller i första hand jämställdhetsaspekten. Har ni tänkt på att det är väldigt många unga pojkar och flickor som börjar åka skridskor i organiserad form via korpen eller via någon konståkningsförening men att nästan ingen kille fortsätter att åka konståkning därför att ishockeyn lockar över dem till denna machoinriktade sport? I USA, Kanada och Storbritannien åker lika många pojkar som flickor konståkning. Och fyra bland de tio ledande TV-sporterna i USA är konståkningsgrenar. Ishockey finns över huvud taget inte på den popularitetslistan. Dansen, som är den kanske snabbast växande motionsformen och idrotten i Sverige, lockar inte heller den tillräckligt många killar. Ridningen, som är Sveriges absolut största flicksport, om än mycket riskfylld, mycket mer riskfylld än t.ex. boxning, lockar inte heller tillräckligt många killar vid basrekryteringen, tyvärr. Detta måste vi kunna åtgärda, likväl som vi kan peka på att det är för få tjejer som deltar i vissa andra sporter, t.ex. den estetiskt mycket tilltalande amatörboxningen, som kräver elegans, koordination och nästan allt det bästa som idrott kan uppvisa, snabbhet, vighet, inte råstyrka. Tänk att vi för 40 år och 5 månader sedan denna dag, den 25 november, vaknade upp i ett land med en världsmästare i tungviktsboxning. Nästan hela Sverige satt på natten och lyssnade till den knastriga rösten via Radio Luxemburg. Lars Henrik Ottosson refererade ju då Ingemar vann i Yankee Stadium. Ingen kunde då med folkligt stöd, trots att många försökte, tysta ned denna frekvens. Tidningarna förteg det faktum att vi hade en proffsmatch borta i New York men det folkliga stödet var kompakt. Tio år senare fattade tvåkammarriksdagen beslut om att förbjuda proffsboxning därför att då var vår boxning på utdöende. Vi hade en enda utövare kvar, Bosse Högberg. Det var lätt att hitta de opinionsmässiga poängen för att förbjuda proffsboxningen. Tio år tidigare skulle det inte ha gått. I dag skulle det, om vi hade haft proffsboxning, inte heller ha gått. I dag har vi ändå 23 registrerade yrkesverksamma boxare som faktiskt har stora framgångar. Några har varit Europamästare och någon har varit världsmästare. De tvingas ut i omständigheter som vi inte önskar att någon annan utövare av underhållning, dans, artisteri eller idrott ska hamna i. De tvingas leva under mycket knepiga omständigheter. I dagens Aftonbladet berättas om Armand Krajnc från Malmö som i morgon faktiskt ska gå en världsmästarmatch i Lübeck i Tyskland. Han säger: "Jag har gått den långa vägen och nu har tre års slit gett resultat." Sedan säger han: "Nyligen fick jag en lägenhet. Innan dess bodde jag i nästan tre år på 12 kvadratmeter på gymmet, ett utrymme som jag delade med två tungviktare. Gissa om det var trångt." Det är ut i sådana omständigheter som vi skickar våra mycket skickliga killar som genom hårt arbete, hård träning, har tagit sig från det talangfulla stadiet till att möta motsvarande konkurrenter i en sport som rekryterar från världens alla hörn. Boxningen är den största olympiska sporten över huvud taget. Det finns ingen gren som har så många anmälda utövare till de olympiska spelen - enskilt - som just boxningen. Ändå har Sverige kvar detta yrkesförbud för våra 23 bästa pugilister. Jag förstår inte motiven. Kan det möjligen vara så att vi gillar ideal som hyllas i Nordkorea och Kuba därför att de är de enda länderna som har kvar förbudet mot proffsboxning? Inget annat land i den europeiska unionen har detta förbud, inte heller något land i den nordiska gemenskapen. Vad är vitsen med att ha det kvar? Jag har inte hört något argument, i varje fall inte något bra argument. Charlotta Bjälkebring sade att inga som helst argument kan ändra hennes inställning. Men om ingenting kan förändra ens inställning är det väl ingen mening att argumentera och debattera. Jag trodde att meningen här i kammaren när man står i denna talarstol var att bryta argument, att vädra fakta samt att syna, analysera, utreda och värdera. Det är 30 år sedan vi värderade och analyserade frågan så självklart behövs det nu en utredning. Jag är mycket glad över statsrådet Messings öppning här i dag - att hon vill lyssna på idrottsrörelsen själv. Jag tror att det finns betydande opinioner inom idrottsrörelsen som än en gång vill djupt analysera och belysa de 30 år gamla argument som en gång vägledde riksdagen fram till detta förbud. Jag lyssnade på Birgitta Selléns engagerade tal för ökade avsättningsmöjligheter för enskilda idrottsutövare som vid enstaka tillfällen gör stora förtjänster. Jag har själv motionerat i detta viktiga ärende. Två gånger, förra hösten och nu, har jag nämligen motionerat om ökade periodiseringsmöjligheter inte minst för artister och för underhållare och idrottsutövare som under en kort, begränsad tid kanske tjänar mycket pengar; detta för att de ska få behålla så mycket som möjligt av pengarna och periodisera dem över en längre tid. Det är ett bra initiativ som jag stöder. Jag uppfattade att statsrådet Messing lämnade en öppning. Det vore väldigt bra om det här kunde komma till stånd. Tänk att George Scott, en av Sveriges genom tiderna bästa boxare - han har varit världsmästare - inte har ett rött öre kvar av sina gager! Han har som boxare nämligen tvingats vara i amerikanska promotorers händer. Där borta pågår på vissa håll, som ni vet, utomordentliga skumraskaffärer. Ingemar Johansson däremot har kvar en betydande del av sina gager därför att han var i en svensk promotors händer - Edwin Ahlqvist.

Fru talman! Jag hoppas att Kenth Högström lyckas övertyga sina egna partikamrater, för då kan vi kanske på sikt få respons för våra tankegångar.
Fru talman! Så gott jag kan försöker jag övertala. Övertalandets konst är en konstart i sig. Men det är klart att det här också är en skatte och finansieringsfråga. Hur mycket pengar som försvinner ur statskassan känner Birgitta Sellén till - det har ju varit ett statsfinansiellt svårt läge. Men jag lovar att jag kommer att göra allt för att argumentera för ökade periodiseringsmöjligheter för artister, underhållare och idrottsmän som tjänar en betydande skärv under en mycket begränsad del av sin tid som artister och för att de under en längre tid kan få periodisera denna inkomst.
Fru talman! Jag tror faktiskt inte att det blir negativt från skattesynpunkt om nämnda periodiseringsmöjligheter införs. För dem som i dag har ett skogskonto går det ju bra. Man får, precis som Kenth Högström säger, periodisera. Om idrottsutövare som under en kort tid tjänar mycket pengar kan göra samma sak får vi behålla de skatteintäkterna i Sverige i stället för att allting försvinner ut ur landet.
Fru talman! Det finns en poäng i det som Birgitta Sellén säger. En förutsättning för att i riksdagen vinna gehör för utökade periodiseringsmöjligheter tror jag ligger just i det som Birgitta Sellén pekar på, nämligen att idrottsmännen annars öppnar konton i andra delar av vår värld därför att det blir en mindre skattebelastning och en ökad trygghet i det långa loppet, t.ex. i England - i värsta fall i Jersey. Det är alltså bättre att hämta inspirationskällan i skogskonton eller i ersättningsfonder som ju finns för bl.a. brandskador. Jag har också motionerat på den punkten. Vi har ju nu fått igenom delar av en motion från i fjol innebärande att aktiebolag får åtminstone 5 % större möjligheter till avsättning till periodiseringsfond - precis som enskilda firmor och handelsbolag tidigare hade. Det är alltså en stor framgång. Jag tycker att skogskontot har visat vägen. Det är en bra modell.
Fru talman! Avslutningsvis ska väl också jag slå mig in i boxningsdebatten. Jag har nu länge avhållit mig från det. Kenth Högström hade en inledning om flickidrotten för att snabbt glida in på boxningen. Jag har lite svårt att inse kopplingen där. Mitt skäl till att jag tar ställning mot proffsboxning är syftet med den typen av sport. Syftet är ju att skada motståndaren. Men jag vet att det finns idrotter som har större skador. Innebandy lär vara en sport med större skador. Ridsporten nämndes också. Det är säkert rätt att skadefrekvensen är större där men syftet där är inte att skada. Tvärtom gör man allt man kan inom den idrotten för att skydda utövarna. Ifall någon blir skadad blir man bestraffad och utvisad och förlorar matchen. Jämför detta med händelsen inom juniorhockeyn, där en tjeckisk spelare blev avstängd i 13 månader för att han skadade sin motståndare. Hade det varit boxning hade han vunnit matchen, fått beröm och belöning, kanhända riklig sådan i form av pengar. Jag vet också att det vi i dag talar om är en annan form än den proffsboxning som finns i USA. Jag tror inte för en sekund att vi här i Sverige skulle kunna få någon gangsterstyrd maffialedd idrott med uppgjorda matcher och öronbitning. Det tror jag inte för en sekund. vi har säkert bättre kontroll på detta. Avslutningsvis: Ser inte Kenth Högström någon motsättning i den här idrotten, där syftet är att skada motståndaren? När man gör det ganska rejält så att motståndaren är medvetslös, då har man vunnit matchen.
Fru talman! Roy Hansson säger att syftet med boxningen är att skada motståndaren. Ska vi gå tillbaka till de historiska källorna är det egentligen en engelsk markis som myntade uttrycket the noble art of self-defence, dvs. den ädla formen av självförsvar och som ville att grabbarnas gatuslagsmål skulle civiliseras, skulle in i en ring och förses med regler. Det skulle vara vadderade handskar så småningom. Vi har skärpt reglerna på vägen fram. Det är alltså egentligen mycket tveksamt om man kan säga att boxningens själva syfte är det. Det är likadant med de andra kampsporterna. Det är alltså en självförsvarskonst som är formaliserad i regelverk, i olika skydd och medicinska kontroller. Syftet är egentligen är att så snabbt och effektivt som möjligt försöka träffa så många gånger som möjligt och gärna så hårt som möjligt men också försvara sig. Så det är ett dubbelt syfte. Boxningen har alla de kampmoment i sig som är riskabla men också alla de moment i sig som gör idrott tjusig, nämligen konstarter som är de svåraste: att hinna se, bekämpa sitt eget adrenalin, hinna försvara sig, hinna glida undan. De allra flesta och bästa boxarna glider undan bäst. Jag tror, Roy Hansson, att man ska vara försiktig med att uttala detta syfte. Boxningen har en alldeles extra dimension med sina regler, handskar och skydd. Jag tycker för min del att boxningen är en mycket finare sport än de flesta andra kampsporter som nu börjar erövra världen.
Fru talman! Det är rätt att kampsporter i många fall kan vara skadande, men där man vidtagit de åtgärder man kan ta för att skydda utövarna. Inom fäktning, där man har redskap, har det gjorts utomordentligt mycket för att man just inte ska bli skadad. Skulle man bli skadad, skulle någon använda vapnet fel, då har den förlorat matchen. Den kampsport som Kenth Högström talar om är boxningen. Där är det så att när man slår någon knockout då har man vunnit. Jag har svårt att se det tjusiga i att en av två herrar - det är mestadels herrar som gör det här - behöver bäras ut. Den tjusningen har jag svårt att se.
Fru talman! Man har intellektuellt övervägt riskerna innan man går upp i en ring. Man har slitit många många år i amatörboxningen innan man över huvud taget får gå upp i en professionell ring. Man har tränat mycket, både på försvar och på angrepp. Man är som regel bättre grundtränad än i de flesta andra kampsporter. Man vet med sig riskerna, man möter risken, man väger risken, värderar risken. Känner man att man inte passar in i ringen avbryter man som regel sin karriär. Det är ett fritt val, om än herrar emellan kanske, men många tjejer börjar boxas. Vet Roy Hansson om att den snabbast växande motionssporten i USA är boxersize bland både män och kvinnor? Man vill alltså utöva boxning, om än i amatörmässig form, och bara som träning. I dag när Paolo Roberto besökte Peter Pedersen och mig - han är det främsta affischnamn som svensk boxning har i dag - hade han med sig en kvinnlig tränare från boxningsklubben Star Fights på Söder. Hon tränar seniorer, tjejer och motionärer som vill utöva boxning. De allra flesta som utövar boxning deltar inte i ringen i en kamp. De allra flesta deltar bara i träningen, men de tycker att det ska vara tillåtet att utöva boxning. Det är tillåtet i alla länder som är jämförbara i världen, utom på Kuba och i Nordkorea, Roy Hansson.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att i amatörboxning vinner man på knockout om man har inhöstade poäng. Det är ingen skillnad i sak. Sedan skulle jag vilja komma med en liten sak - hoppas att jag har rätt. Om jag inte minns alldeles fel, Kenth Högström, är det så att vårt grannland Norge inte tillåter boxning - detta för att det ska bli rätt i protokollet. Om man inte har ändrat det på senare tid är det så. Det är Nordkorea och Kuba, men jag tror att även Norge har ett förbud av någon märklig anledning. Jag kan bara konstatera att även Norge haft framgångsrika boxare, t.ex. Ole Klemens som varit uppe i världsmästarmatcher. Jag ska också säga att Kuba, som tas upp som exempel, har förbud mot all professionell idrott. Däremot har de mycket framgångsrika boxare i Olympiska spelen. Det är inget allmänt negativt mot boxning man har där, utan det är en negativ inställning mot proffsidrott över huvud taget. Tack!
Fru talman! Jag är djupt imponerad över Peter Pedersens sakkunskap. Det är inte för inte han har vunnit kvitt eller dubbelt i boxning. Jag är inte så säker på det här med Norges förbud. Island däremot har ett förbud; det ville jag nyss inte berätta för det skulle kunna försvaga mitt försvar. Men lägg gärna till några länder. Vi kanske hittar någon republik i Ryssland som ännu inte har orkat organisera den professionella boxningen. Tänk om Kuba hade professionell idrott så skulle de vara världsledande i denna idrott även på det professionella planet. De har de bästa boxarna, de vinner mest och de slår faktiskt hårdast i amatörboxning av alla boxare. De har alltså utvecklat den tekniken, tyvärr ska jag säga. Det är den andra delen av boxningen som är tjusig, nämligen att konsten försvara elegansen, vigheten, smidigheten och snabbheten. Ni ser nästan aldrig någon framgångsrik boxare som väger för mycket muskler, därför att muskler är bara i vägen. Det är ingen machosport på det sättet. Det är inte alls som ishockey som kräver mycket kroppskrafter, utan det är snabbhet, vighet, elegans och rytmik. Jag ser att Elisabeth Fleetwood ska upp efter mig. Hon kommer säkert att dela alla mina argument utom just detta att hon kanske inte vill ha professionell boxning.

Fru talman! Jag tackar Elisabeth Fleetwood för att hon delade min erfarenhet den där sommarnatten 1959. Jag var sju år då, men det var en av de största upplevelser i positiv mening som jag har haft, och jag tror att den delas av alla som var med den sommarnatten. Detta har följt mig på vägen. Jag är oerhört intresserad och tjusad av boxning. Några har kanske blivit äldre och klokare. Uppenbarligen har fru Fleetwood blivit det, säger hon. Jag tycker mig också ha blivit äldre och klokare, men jag har kvar denna fantastiska och innerliga lidelse för boxning. Jag har inte låtit mig övertygas om att de 30 år gamla argumenten från 1969 står sig i dag med teknik - datortomografi och annat - som vi nu har och med den absoluta vissheten om de sociala, ekonomiska och kulturella svårigheter som vi överlåter till de unga killar som är så duktiga att de tvingas ut i världen för att utöva detta hantverk. Jag tror att vi skulle tjäna väldigt mycket på att ta hem denna professionella boxning till Sverige. Det är inte boxningen som är det våldsamma. Det är inte den som utlöser aggressioner, som någon här har påstått. Det är naturligtvis helt andra faktorer som påverkar aggressionerna och brutaliteten i Sverige och i världen, t.ex. alla videofilmer med actionvåld som jag tycker är förfärliga. De är totalt väsensfrämmande från boxning. Fru talman! Sedan glömde jag i mitt anförande att yrka bifall till Peter Pedersens reservation nr 16. Jag yrkar det fram till den dagen då vi ska trycka på knapparna, men jag är inte säker på att jag får trycka på ja-knappen när vi ska rösta om Peder Pedersens reservation, därför att vi har en sådan disciplin i det regeringsbärande partiet, det vet den här kammaren. Men jag ska argumentera in i det sista för att få trycka på rätt knapp, och jag antar att Elisabeth Fleetwood gör detsamma.

Fru talman! Det en tjusig öppning som Elisabeth Fleetwood har, att låta sig påverkas. Trots att hon är övertygad om att en kommande utredning skulle ge henne rätt i sak låter hon sig ändå övertygas. Hon har inte någon förutfattad mening gjuten i betong, utan hon låter än en gång få sina argument prövade genom en ny och allsidig utredning. Det tycker jag är bra. Det är den riktiga utgångspunkten för en sann parlamentariker. Man kan inte leva ett helt liv med en förutfattad mening, med en bestämt åsikt utan att låta sig påverkas. Det går inte. Det finns ingen tid i vår tillvaro som har varit så föränderlig som denna, möjligen vid det förra sekelskiftet då vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle. Man måste ha öppna sinnelag, och det hedrar Elisabeth Fleetwood att hon har det. Vi kommer att göra allt för att stödja varandra på onsdag.

Fru talman! Kära åhörare och ledamöter! Jag tänker inte förlänga den här debatten, men jag missade tyvärr att den skulle hållas i dag. Jag tränar själv en hel del kampsporter, och jag är lite förvånad över att andra ska få välja vad jag ska tävla i. Jag tycker att den träning som jag håller på med är bra för mig. Jag trivs med den. Och det är inte fråga om boxning, utan det är snarare någonting som motsvarar kick-boxning. Jag trivs med att träna, och jag trivs med de stunder som jag hinner att ägna åt träning. Tyvärr blir det inte så mycket nuförtiden. Jag är lite förvånad över att andra människor inte får tävla i det som de tränar, nämligen i boxning. Det förvånar mig, och det förvånar mig synnerligen att de flesta i denna kammare inte ens vill utreda frågan. Jag yrkar bifall till förslaget om en utredning och således bifall till reservation nr 16.

Fru talman! Med all respekt för det stora intresse som tydligen finns här i kammaren angående boxning och som har upptagit en stor del av kvällen är jag glad att vi ändå får en liten stund till att också diskutera ungdomspolitiken. Det finns ingen grupp som det talas om och refereras till så ofta som ungdomar, och de omtalas nästan alltid i samband med problem. Men de flesta är ju helt vanliga. De har det på det hela taget bra, trivs med tillvaron och har inte särskilt mycket problem. Attityder som är vanliga i ungdomsgruppen är misstron mot politiker, partier och samhälleliga institutioner i största allmänhet. När det gäller livsmålen är det viktigare att vara någon än att göra något. Detta var ett citat från en återkommande undersökning om ungdomars attityder och som kallas Ungdomsbarometern. Denna misstro som finns i ungdomsvärlden mot politiker och partier är beklagansvärd. Den kan förstås ha orsakats av en del av de politiska s.k. affärerna. Men jag tror att den hänger samman med en misstro mot vuxenvärlden i stort. Något som också är väldigt tydligt i den här undersökningen, precis som i många andra, är att ungdomar vill ha mer kontakt med vuxna än de har i dag. Många ungdomar efterlyser t.o.m. fler tydliga regler från de vuxnas sida. De vill helt enkelt bli sedda. En majoritet vill t.ex. återinföra betyg i ordning och uppförande i skolan, enligt denna undersökning. De flesta vuxna går in för att vara kompisar, men det har ungdomarna för det mesta ganska gott om. Vad de vill ha av de vuxna är normer, förebilder och vägledning. De vuxna tycks dra sig för att dela med sig av sina livserfarenheter, säger den ansvarige för undersökningen. Antagligen är de rädda för att verka auktoritära och konservativa. Detta är någonting för oss vuxna att verkligen ta till oss. Ungdomstiden är den tid då man ska frigöra sig från de vuxna och skapa sig en egen identitet. Men om det inte finns något att frigöra sig från skapar det stora problem. En känd poet har uttryckt saken så här: "Att vara utan väggar är inte frihet, det är hemlöshet." Ungdomar som bildligt talat växer upp utan väggar klarar ofta inte att leva upp till de krav som ställs på dem och det ansvar som krävs av dem. Att utforma samhället så att föräldrar och andra som finns i de ungas omedelbara närhet får möjlighet att stötta ungdomar med ett känslomässigt engagemang är en viktig politisk uppgift. En vuxen som ser och lyssnar kan vara skillnaden mellan framgång och katastrof för en ung människa som behöver stöd. I propositionen betonas ungdomarnas rätt till självständiga liv, och det finns förstås inget att invända mot det. Men självständighet får aldrig förväxlas med känslomässigt och socialt oberoende. Det finns faktiskt tyvärr anledning att betona det. När det gäller målen för den nationella ungdomspolitiken saknar vi kristdemokrater den här helhetssynen på ungdomarna. Deras behov av trygghet och välbefinnande lyser med sin frånvaro. Den gamla synen att materiell välfärd leder till lycka och framgång lever kvar inom socialdemokratin. Behovet av etisk vägledning, av att själv kunna formulera och stå för sina värderingar, vikten av personligt ansvarstagande som grund för ett gott liv är alltså frånvarande. Vi vill att också sådana aspekter ska finnas med i målen för ungdomspolitiken. Vi anser också att riksdagen bör ha ett större inflytande över delmålens utformning. Nu läggs hela det arbetet i regeringens knä, och det tar vi avstånd från. Så till två områden som är grundläggande om man ska kunna bygga upp en egen tillvaro - arbete och bostad. Rubrikerna finns i propositionen, men innehållet är mycket tunt. Vad vill regeringen egentligen? På två år har antalet unga utan egen bostad ökat med 15 000. I dag är det 177 000 unga som vill ha en egen bostad men som bor kvar hos sina föräldrar. Den som söker bostad i Stockholm, för att ta ett exempel, står inför fyra alternativ: Man kan köpa en egen lägenhet och hosta fram 10 % av köpesumman kontant. Man kan köpa ett hyreskontrakt svart för hundratusentals kronor och med ett dåligt samvete. Man kan ge sig in på andrahandsmarknaden där varje lägenhet har ett tryck på flera hundra sökande och en hyrestid från en månad upp till ett år. Eller så kan man ju förstås bo hos en kompis. Många ungdomar står maktlösa, utan pengar och utan kontakter. Vilka svar får de i regeringens ungdomsproposition? Vilka framtidsutsikter har de med Socialdemokraternas bostadspolitik? Jag vill ge några tips till regeringen bland de förslag som vi kristdemokrater har tagit fram: - Svarta lägenhetsaffärer måste motverkas med samordnade insatser. - Det behövs ett nytillskott av bostäder som i första hand riktar sig till ungdomar. Sprid de goda idéer som finns, för de finns i vissa kommuner. - Förändra byggreglerna så att rumsstorlek och standard bättre kan motsvara temporära behov för ungdomar. - Öka möjligheten till självförvaltning, så kan hyrorna hållas lägre. - Sänk och avveckla på längre sikt fastighetsskatten. - Bevara bostadsbidragen och låt dem gälla också för ungdomar. - Öka bosparandet med hjälp av en bosparpremie. Med det här som utgångspunkt vill vi se en bred översyn av bostadspolitiken ur ett ungdomsperspektiv. Vi tycker att regeringen borde ta initiativ till en utredning med detta syfte. Min fråga till ungdomsministern är om hon är beredd att medverka till det i regeringen. Fru talman! Sverige är inne i en lång och stabil högkonjunktur just nu. Trots det är över 700 000 människor arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller undersysselsatta, dvs. att de skulle vilja arbeta mer. Bland ungdomar i åldern 18-24 år är ca 43 000 arbetslösa. Jag kan inte låta bli att citera det socialdemokratiska valmanifestet från 1994: "Ingenting är viktigare än att minska arbetslösheten bland de unga och att förhindra att de drabbas av långtidsarbetslöshet. Ett samhälle som inte kan erbjuda unga arbete bryts sönder. Vi vill förhindra att ungdomar ska gå arbetslösa mer än 100 dagar." I valrörelsen omvandlades det här till ett löfte. Då sade man: Ingen ska behöva gå arbetslös mer än 100 Det har gått fem år. Vi har haft en uppåtgående ekonomi i stort sett under hela tiden sedan löftet gavs. Men fortfarande är tusentals ungdomar långtidsarbetslösa, och det betyder ju att de är arbetslösa mer än 100 dagar. Drygt 25 000 ungdomar är dessutom i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den utvecklingsgaranti som har införts borde inte vara den dominerande åtgärden för att minska långtidsarbetslösheten bland de unga, utan fungera som ett komplement till andra insatser. Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik som också får effekter för ungdomarna. Skattelättnader inom tjänstesektorn, en flexiblare arbetsrätt och lönesättning, utbildning för entreprenörskap och inte bara för anställning och inte minst ett modernt lärlingssystem, som ger ungdomar möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, är några av de förslag som vi har fört fram. Vi har lagt fram ett mycket konkret förslag till lärlingsutbildning som regeringen har haft god tid på sig att ta del av. Det ska bli intressant att leta efter avtryck av förslaget när den arbetsgrupp som arbetar med frågan presenterar sitt förslag om några månader. Tyvärr vågar jag inte ha alltför stora förhoppningar, eftersom regeringen hittills har visat ett väldigt ljumt intresse för frågan. Men jag vill gärna ha ett svar från ungdomsministern på hur hon ser på lärlingsutbildning som en möjlighet för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Fru talman! Användningen av droger och inte minst missbruk av alkohol är ett stort problem också i ungdomsvärlden. Vi kristdemokrater välkomnar därför initiativet till överläggningar mellan Kommunförbundet, Socialstyrelsen och ideella organisationer angående hur metoderna kan utvecklas när det gäller behandling och rehabilitering av unga missbrukare, som nämns i propositionen. På längre sikt är det ändå det förebyggande arbetet som är viktigast om vi ska lyckas vända trenden. Därför anser vi att riksdagen borde begära att det lyfts fram särskilt i de kommande överläggningarna. När det gäller de ungas alkoholvanor måste t.ex. vuxenansvaret betonas mycket mer än i dag. Hela barnoch ungdomstiden borde lika självklart som t.ex. graviditeten, arbetslivet och trafiken få vara en vit zon. När det gäller betydelsen av internationell ungdomsverksamhet vill jag ta ett exempel. Det handlar om Marie. När hon slutade gymnasiet ville hon se världen och uppleva något nytt. Genom Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte reste hon till Thailand, där hon bodde hos en familj i tre månader. Hon lärde sig nya seder, äta ny mat och delar av ett nytt språk. Men mest av allt lärde hon sig om sig själv och det liv hon lever. Den personliga upplevelsen av att leva i ett land där klassklyftorna är enorma och där demokrati inte är en självklarhet fick henne att gå med i ett politiskt ungdomsförbund när hon kom hem. Hon säger i dag att hon vill göra något med sitt liv, göra något också för nästa generation. Om detta är resultatet av statligt stöd till internationell ungdomsverksamhet, blir slutsatsen för mig att varenda krona måste vara värd sin vikt i guld. Det är också därför som vi har markerat att vi inte kan ställa upp på att regeringen tar från detta viktiga arbete för att finansiera Ungdomsstyrelsen. Sparivern märks också på det internationella planet inom EU. Hur ser ungdomsministern på den här omfördelningen av pengar, och hur rimmar den med de stolta deklarationerna om det positiva med internationellt ungdomsutbyte? Fru talman! Till sist vill jag gärna säga att det är positivt att riksdagen nu äntligen får möjlighet att ta ställning till den ungdomspolitiska propositionen, som är den andra i sitt slag. Det är också roligt att det finns en så pass stor samstämmighet i riksdagen om att det behövs en samlad ungdomspolitik, även om vi inte är överens om alla delar i den. Malin Berggren, som är ordförande för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, avslutade den 8 september en debattartikel i DN så här: "Ansvaret för att följa upp och implementera ungdomspolitiken ligger på regeringen. Det vill säga om statsministern och hela regeringen verkligen är redo att ta konsekvenserna av sin egen politik." Jag kan säga att LSU inte är de enda som noga kommer att följa hur det går med det. Stödet till ungdomsorganisationerna, som vi också har synpunkter på, kommer att tas upp av Magnus Jag yrkar bifall bara till reservationerna 4 och 29, men ger självfallet stöd också till alla andra reservationer som vi står bakom.

Fru talman! Jag vill också börja med att säga att jag tycker att det är roligt att statsrådet har suttit här hela kvällen under de här betänkandena. Det gläder mig att Ulrica Messing har lyssnat till allas inlägg. Vi har i dag att behandla kulturutskottets betänkande nr 4, På ungdomars villkor. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 under mom 3. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till den här reservationen. Vi har tränat våra ungdomar att själva söka kunskap, att kritiskt granska, att se sig om i världen - rätt och slätt att förlita sig på sin egen kraft. Det påpekar också regeringen i inledningen av propositionen. Men det lägger man raskt åt sidan och faller tillbaka i ett hållningslöst tal som går ut på att få in ungdomar i de gamla systemen i stället för att bejaka den förnyelse av vårt samhälle som behövs. Vidare skriver regeringen att man vill införa ett system med en generell, sektorsövergripande och målstyrd ungdomspolitik. Målen ska styras, följas upp och analyseras av regeringen. Politikerna ska alltså styra och utforma vuxenlivet. Man utgår som vanligt från att människor är svaga och måste omhändertas. Styras - det skrämmer, i synnerhet som man inte kan utläsa vad regeringen avser med sin målstyrning förutom att styra in ungdomarna i det gamla samhällets centraliserade strukturer, i kollektiva system som bara gynnar dem som är inne i systemen men missgynnar dem som står utanför. Många av våra ungdomar i dag, som följer informationsutvecklingen och de förändringar som följer med den, platsar inte alls in i gamla fasta-jobbstrukturer. De lever i dag vad man mer kan kalla ett "projektliv". De jobbar tillfälligt. Man varvar t.ex. studier och arbete. Man testar företagsidéer osv. Det är ungdomars vardag, och för det straffas alltför många i dagens system. Om regeringen varit framsynt hade man i stället skrivit en proposition med förslag som skulle undanröja hinder och därmed stimulera till personliga initiativ. Georg von Wright skriver i sin bok Att lära känna sin samtid: "För den som inte är fången i nostalgiska drömmar hur en svunnen värld ska reduceras är mötet med det oväntade främst en uppfordring till nytänkande och omvärdering." Nytänkande och omvärdering borde finnas på allas läppar så här mindre än 40 dagar innan vi går in i nästa årtusende. Det finns ett behov av att underlätta individuell rörlighet och tillåta flexiblare och mer decentraliserade system. I stället, fru talman, föreslås kommunala ungdomsråd, skolval och liknande i tron att det ska öka delaktigheten. Dagens ungdomar är, vill jag hävda, både kunnigare och mer engagerade i samhällsfrågor och politik än tidigare generationer. De ser på arbete och fritid med andra ögon och vill hantera det på ett nytt sätt, ett sätt som är anpassat till deras vardag. Valdeltagandet visade också på att ungdomar är mer intresserade, men kanske inte av den gamla partistrukturen. Det var fler förstagångsväljare som röstade än vid tidigare val, och glädjande nog kan vi moderater konstatera att många av förstagångsväljarna röstade på oss. Det är ett tecken i tiden. Vi är på rätt väg. Den förre SSU-basen Niklas Nordström sade att 1998 års valresultat var ett direkt underkännande av hans partis ungdomspolitik. Jag kan inte heller se något i propositionen som pekar på en förnyelse. Snarare ser vi en tillbakagång. Ungdomsstyrelsen föreslås få en central roll i arbetet med ungdomsfrågorna. Frågan är om det finns ett behov av den verksamhet som Ungdomsstyrelsen bedriver. Tveksamheten blev ännu större när jag häromdagen gick in på deras hemsida för att läsa vad som står där. Varför behandlar man inte de s.k. ungdomsfrågorna inom de organ där de hör hemma? Det gäller utbildning, näringsliv, bostad osv. Från moderat håll föreslår vi att man starkt begränsar Ungdomsstyrelsens verksamhet och så snart som möjligt avskaffar den i dess nuvarande form. Det går bra för Sverige, säger statsministern. Och visst går det bra för Sverige. Men inte för alla svenskar. I många av våra kommuner går fortfarande många ungdomar arbetslösa - alltför många. Fortfarande är mellan 35 000 och 40 000 18-24-åringar arbetslösa. I tre av fem norrlandskommuner har arbetslösa och långtidsarbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år blivit fler jämfört med förra året. Varför finns det inga förslag som skulle kunna förbättra möjligheterna även för de här ungdomarna att få ett arbete? Ett sätt att råda bot på detta är att ordna arbetsmarknadspolitiken mer effektivt. Man kan exempelvis erbjuda arbetslösa ungdomar en lärlingsutbildning i nära samverkan med näringslivet och se till att arbetsmarknadsutbildningen följer behovet på marknaden. Det behövs för att företagens behov av välutbildad arbetskraft ska kunna tillgodoses. Också skattesystemet, arbetslivet och bostadsmarknaden - alla de enorma regelverken - måste förändras och anpassas till dagens samhälle. Regelverken är inte bara förlegade. De gynnar som sagt dessutom bara dem som redan är inne i systemen. Från moderat håll har vi i flera motioner föreslagit en rad åtgärder för att skapa ett konkurrenskraftigt klimat både för individer och företag. För de "nya jobben" som alla talar om, som framför allt växer fram inom IT-området och som sysselsätter många ungdomar, krävs ett mycket rörligare system. Det krävs ett system som bl.a. medger att den enskilde själv får bestämma över sin arbetstid och förhandla om sin lön. Man måste upphäva den fasta anställningen som norm för boende, a-kassa och sjukersättning. En ändring av turordningsreglerna är ytterst viktig för att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden. Med den föråldrade synen i nuvarande regler är det främst ungdomar som drabbas. Är du därtill invandrare blir det sju resor värre. Ett av de största problemen när unga ställs utanför arbetslivet är segregationen. Att starta sitt liv med arbetslöshet föder leda, missnöje och utanförskap. 10-15 % av ungdomarna har tappat tron på sig själva och på samhället. Av dessa anser 70 % att de har mycket liten frihet att själva bestämma över sina liv. Var femte elev går ut grundskolan med underkänt i ett eller flera ämnen. Det vi ser är resultatet av den förda socialdemokratiska politiken som går ut på alla ska traska patrull efter ett förlegat kollektivt system där alla förutsätts vara klonade som det berömda fåret Dolly. Kravlösheten medför att många barn och ungdomar flyter runt utan att känna trygghet någonstans. Regeringens strävan att införa maxtaxa inom barnomsorgen kommer att dränera grundskolan på ytterligare resurser, resurser som behövs för att skolan ska bli en tillväxtfaktor som stimulerar alla elevers kunskapssökande och inlärningsarbete. För att citera ett av drottning Kristnas tänkespråk: "Ett lands lycka och välgång står och faller med den kunskap och bildning vi ger våra unga." Vi saknar en social kontakt med den äldre generationen, säger ungdomarna. Det är ytterst allvarligt. Att mötas över generationsgränserna är betydelsefullt för att öka förståelsen och utbytet både för äldre och yngre - precis som Inger Davidson också påpekade tidigare. Åldersgruppstänkande med de gamla på sitt håll, ungdomarna på ett annat och den aktiva vuxenvärlden på ett tredje har fjärmat generationerna från varandra i stället för att föra dem närmare. Ett slående exempel på det var när man i Folkets Hus i min hemstad för ett par år sedan på nyårsafton inte ens tillät vuxna och ungdomar att gå in genom samma ingång. Alltsedan 70-talet har man velat dela in åldersgrupperna i olika kollektiv. Det vill man tydligen fortsätta med enligt de förslag som finns i ungdomspropositionen. Socialdemokratisk politik har segregerat vårt samhälle, och man vill fortsätta med det. Därför gladde det mig att ungdomsministern när vi diskuterade det förra betänkandet, om idrott, talade om att man inom idrotten vill att alla åldersgrupper blandas. Jag hoppas att det även gäller samhället i övrigt. Våra ungdomar har generellt sett en god hälsa. Men tittar vi på djupet finns många problem. Våra ungdomar mår betydligt sämre än jämnåriga i grannländerna. Missbruk av både alkohol och narkotika ökar. Det inte bara ökar, utan det går också allt längre ned i åldrarna. Det har dessutom blivit trendigt att missbruka droger. Nästan var tredje elev i årskurs 9 har haft möjlighet att köpa narkotika. 9 % av pojkarna och 7 % av flickorna har prövat. Därför är det viktigt att vi bedriver kampen mot narkotika på bred front. Vi måste se till att ändra attityderna och att färre kommer i kontakt med narkotika, och det kan vi bara göra genom att tydliggöra samhällets roller. Skolan har en stor och viktig uppgift, liksom föräldrarna. Alla måste lära sig att se symtom och verkningar så snabbt som möjligt för att kunna intensifiera preventiva åtgärder. Lagstiftningen bör ändras så att polisen även får ta urinprover på personer under 15 år och som den norska polisen kunna sätta in kräksirap för att avslöja langare. Även våldet går ned i åldrarna, och farligare tillhyggen används. När det gäller narkotikaproblemen talade ministern om detta också i sitt inlägg i debatten om idrottsbetänkandet, och jag hoppas att det som sades gäller här också. Det skulle nämligen vara intressant att veta vad ungdomsministern och regeringen egentligen vill göra åt narkotika och våldsproblemen, som bara ökar. Man talar i den här propositionen om att man ska diskutera med organisationer och grupper och att ungdomarna själva ska användas som en viktig resurs, men man borde redan i dag ha ett antal konkreta förslag på hur man vill förändra detta. Narkotika och våldsproblem är ingalunda nya. Herr talman! Det finns i dag mer än en miljon ungdomar i åldern 15-25 år. De är alla människor, kvinnor och män, och ska också behandlas som de individer de är, med olika behov och önskemål. De problem som våra tonåringar har är inte deras fel utan beror på den förda politiken. Tyngdpunkten måste läggas på valfrihet och mångfald, i stället för att som socialdemokraterna prioritera politiskt systemtänkande. Jag vill sluta med ytterligare ett citat av drottning Kristina: "Sunt förnuft har ingen ålder. Det är varken ungt eller gammalt."

Herr talman! Vi i Centerpartiet är glada att regeringen har tagit fram en proposition som handlar om ungdomar. Vi uppskattar också att ungdomsminister Messing är här i dag och deltar. Vår förhoppning är att denna proposition ska leda till att ungdomarnas åsikter tas på allvar. Det är viktigt, inte minst för jämställdheten och demokratin. Vi förvånas över och diskuterar ofta varför ungdomar i dag inte är intresserade av samhällsfrågor som demokrati och politik. Men egentligen är det inte så underligt. Unga människor särbehandlas i dag ofta på grund av sin ålder. Det är tyvärr snarare regel än undantag. Ibland går det t.o.m. så långt att man kan tala om diskriminering. Som ett exempel kan jag ta upp den kollektiva bestraffning som man har infört i Eskilstuna. Där har man infört utegångsförbud på området kring torget nattetid för ungdomar under 15 år. Några ungdomar har begått en del misstag, och därför bestraffas alla ungdomar under 15 år. I Luleå hade en Konsumbutik satt upp en skylt om att inga ungdomar fick handla före kl. 14.00 eftersom man hade problem med snatteri och småstölder. Butiksägaren såg med andra ord alla ungdomar som potentiella snattare. Efter uppmärksamhet i ungdomsprogrammet Bullen har man som tur är tagit ned skylten i Konsumbutiken. Herr talman! Ingen annan grupp i samhället skulle tillåta att bli behandlad på det här sättet. Det är en förnedrande behandling. Vi kräver att ungdomsminister Messing tar detta på allvar och diskuterar den respektlöshet som unga människor ofta möter. Dessa unga medborgare har dessutom ingen instans dit de kan vända sig när de har blivit utsatta för en kollektiv bestraffning. Hur kan vi vuxna då begära att de ska engagera sig i samhällsfrågor eller tro på demokrati? Dessvärre står det ingenting i ungdomspropositionen om den diskriminering som ungdomarna möter på grund av sin ålder. Jag hoppas att socialdemokraterna vågar ta sitt ansvar och lagstifta mot diskriminering på grund av ålder, på samma sätt som det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön eller sexuell läggning. Propositionen innehåller däremot övergripande mål som vi i Centerpartiet tycker är långtgående, samtidigt som vi tycker att de är väldigt luddiga. De kan medföra en långtgående reglering av kommunernas verksamhet och begränsa möjligheterna till flexibla, lokala lösningar. Fixerade statliga mål kan inte förenas med en politik som avses att utformas på ungdomars villkor. Vi tycker att det hade varit mer logiskt att i stället sätta upp riktlinjer, som fallet var i förslaget om ungdomspolitiken från 1994. Med riktlinjer känns det som om det finns större möjligheter att påverka ungdomspolitiken. Med de mål som är uppsatta är det lätt att få känslan: Det här får ni göra, men hitta inte på något annat! Centerpartiet yrkar därför avslag på propositionen i vad avser mål för den nationella ungdomspolitiken och bifall till reservation 2. Herr talman! Om reservation 2 avslås yrkar vi på att målen bör kompletteras med ett fjärde mål som lyder: Ungdomspolitiken ska ge större förutsättningar för ungdomar att själva och i samverkan med det omgivande samhället ta ansvar för sin egen och för det omgivande samhällets utveckling. Jag yrkar med detta bifall också till reservation 5. En viktig fråga är också att öka kunskapen om villkoren för flickor och pojkar med annan etnisk och kulturell bakgrund. I propositionen lyfter regeringen bara fram villkoren för flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och ger Ungdomsstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Integrationsverket öka kunskapen kring deras situation i samhället. Herr talman! Vi i Centerpartiet anser att även pojkar med annan etnisk och kulturell bakgrund behöver ingå i detta uppdrag. Vi vill också att Skolverket ska delta i arbetet för att, bl.a. mot bakgrund av rapporten om skolresultaten för elever med invandrarbakgrund, öka kunskapen om all ungdom med annan etnisk och kulturell bakgrund. Som jag nyligen nämnde har regeringen i ungdomspropositionen sagt att man ska öka kunskapen om flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund. Men då vill jag faktiskt be ungdomsministern förklara det som skrevs i budgetpropositionen, utgiftsområde 17, s. 167. Under rubriken Ungdomsfrågor finns regeringens slutsatser: " - villkoren för flickor och ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund bör ges särskild uppmärksamhet." Hur ska jag tolka detta? Om texten i ungdomspropositionen är det som gäller innebär det att bara flickor blir ungdomar och inte pojkar. I och för sig kanske detta är riktigt, för pojkar anser ju att de är pojkar hela livet. Ska däremot tolkningen av ordet "ungdomar" vara att det gäller både pojkar och flickor blir i alla fall jag förvirrad. Vilken text är det som gäller? Har regeringen ändrat ståndpunkt och inser att även kunskaper om pojkar med annan etnisk och kulturell bakgrund behövs? Som tur är har i alla fall utskottets skrivning blivit bättre. Utskottet tar upp även pojkar i sitt ställningstagande. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 20. Nästa område jag vill tala lite extra om är nämligen skolans arbetsmiljö. I propositionen har skolans arbetsmiljö fått alldeles för lite uppmärksamhet. Många ungdomar mår dåligt i dag, och det beror inte bara på en sak. Listan skulle kunna göras lång. Vi kan börja med ventilationen. Detta tas också upp i propositionen, och jag kan intyga att det kan vara ett problem. Jag har jobbat på en skola där vi hade en ovanligt stökig årskurs 6-klass. Så byggde vi en ny ekoskola med bara miljövänligt material, och det blev en väldigt fin och bra ventilation. Så flyttade vi in i skolan. Det här var inte min egen klass, och jag jobbade inte speciellt mycket med den, men efter två veckor lade jag över märke till att barnen hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte: Okej, i den åldern händer det mycket, och jag gick fram till dem och sade: Så kul att ni nu har mognat till och blivit lugna och fina. - Men det beror ju på luften, sade eleverna själva. I den gamla skolan var det ju så varmt att vi inte kunde stå ut. Ventilationen har oerhört stor betydelse för ungdomarna, men det finns också andra saker. Jag behöver inte orda speciellt mycket om mobbningen. Det förekommer våld, sparkar och slag i skolmiljön, en tendens som förstärks av alla våldsfilmer som man matas med i TV. Vidare förekommer okvädinsord och ätstörningar, som i dag har blivit ett stort problem, eftersom idealet är att man ska vara väldigt smal och fin. Självmorden ökar. Jag nämnde förut diskrimineringen, och vi har tidigare mycket diskuterat jämställdheten, som också har en väldigt stor betydelse för arbetsmiljön i skolan och för ungdomarnas välbefinnande. Vi har inte minst drogerna, som vi har diskuterat i idrottspropositionen. Som statsrådet säger förekommer de inte bara inom idrotten. Vi ser i dag med fasa hur drogen GHB används som en sexdrog för jakt på "fjortisar", som unga grabbar säger. GHB är en drog som jag lyfte fram i frågestunden tidigare i dag. Ni som inte känner till den kan läsa om den i morgondagens protokoll. Detta var många punkter men ändå långt ifrån alla. Det är tråkigt att detta inte har fått större utrymme i propositionen, men det kan avhjälpas genom att riksdagen bifaller reservation 20. Centerpartiet har lyft fram dessa frågor i en motion med rubriken Inför ungdomsfrid, som har fått mycken uppmärksamhet runtom i Sverige. Herr talman! Bostadspolitiken måste få en översyn. I dag har ungdomar inte råd att flytta hemifrån. Det behövs ett nytillskott av bostäder som är speciellt anpassade för ungdomars behov och ekonomi, där standard och rumsstorlek bättre motsvarar ungdomarnas behov. Jag skulle kunna orda mycket mer om bostäder. Jag skulle också kunna lägga ned mycket tid på att prata om ungdomarnas möjligheter till utbildning och arbete, men i den här sena timmen väljer jag att avstå från det, eftersom både Inger Davidson och Anne-Katrine Dunker har lyft fram de här frågorna på ett mycket föredömligt sätt. Till sist, herr talman! Om vi vill få ungdomar engagerade i politik, måste vi ge alla ungdomar rätt att rösta det år de fyller 18 år. Det är orimligt att de som fyller 18 år samma år som det är val men gör det någon av de sista månaderna av året inte ska få möjlighet att göra sin röst hörd. De får vänta tills de är 22 år innan de får gå till valurnorna. Självklart är risken stor för att de tappar tron på att deras röst är viktig. Jag yrkar bifall till reservationerna 29, 2, 20 och

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga till Birgitta Sellén att jag tror att livet blir mycket tråkigare när jag slutar att vara pojke. På ungdomars villkor är en bra titel på propositionen. Den säger egentligen väldigt mycket, för det innebär att vi som representanter för staten inte ska gå in och peta i detaljer. Ändå är det så lätt att det blir så. Vi vill ju så väl med våra ungdomar, och det är så lätt att försöka forma dem efter våra erfarenheter och våra idéer. Den liberala tanken är ju att vi i stället för att peka och styra ska stödja ungdomarnas utveckling i riktning mot de värderingar som samhället omfattar. Där har vi nyckelord som demokrati, jämställdhet, tolerans och möjligheter för den enskilde. Jag funderade länge på om de föreslagna målen är bra men kom till slut fram till att de i alla fall är acceptabla. Ska vi komma fram, gäller det att målen accepteras av de unga och kan drivas av dem. Jag har åtminstone träffat några som har bekräftat att de tycker att målen är okej. Men sedan är vi inte helt eniga om fortsättningen, och några av de reservationer som vi har anknyter till målen och skulle eventuellt ha kunnat föranleda en omformulering, men det har vi avstått från. Sedan kan man alltid diskutera för vem vi skriver de här målen. Vilka blir involverade? Visst blir det så att det i första hand är de väletablerade ungdomarna som får stimulans och glädje av dem. Det är därför som vi i Folkpartiet har skrivit också om den föreningslösa ungdomen. Men hur når vi den, och hur tar vi hand om de ungdomar som inte vill bry sig om skolan eller som nästan struntar i om de får jobb eller inte? Vi kan inte lösa alla problem med vackert formulerade mål, inte ens med konkretisering av dem. Dessvärre har inte heller jag något bra svar. När vi kommer till kärnan finns det ändå ett föräldraansvar, som också behöver stärkas och stödjas. Vi måste som föräldrar våga sätta gränser och våga säga ifrån när gränserna överskrids. I anslutning till propositionen finns tre folkpartimotioner, och jag tänker återkomma till alla tre. Vi är helt eniga om att eleverna ska ha ett stort inflytande i skolorna. Vi i Folkpartiet anser också att det inflytandet ska öka med stigande ålder. Även propositionen tar upp att det i dag snarast verkar som om eleverna med stigande ålder får mindre och mindre att säga till om, åtminstone om man får tro vad eleverna själva anser. Eleverna ska givetvis stå i centrum för verksamheten och ha stor valfrihet. I första hand bör det handla om den egna studiesituationen, om att bestämma mer i klassrummet men inte om att ta över styrningen av hela skolor. Vi avvisar således elevstyrda skolor men välkomnar ökat engagemang i skolans verksamhet, inte bara från elever utan också från föräldrar. Det är skillnad på inflytande och beslutande. Herr talman! Det blir lite av upprepningar här, och vi har en del gemensamma reservationer. Jag tänker också ta upp arbetsmiljöfrågorna, som har ägnats för lite uppmärksamhet. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön. Jag har lustigt nog samma exempel som Birgitta Sellén: ventilation, mobbning och våld. Vi hade en debatt här i kammaren om språket för en tid sedan, då bl.a. anglifieringen kritiserades, men när man lyssnar på en del ungdomar i dag låter anglosaxiska ord jämförelsevis som rena lyriken och poesin. Tyvärr drabbas många gånger unga flickor av ett grovt och kränkande språk. Detta måste uppmärksammans ytterligare. Ett annat problem som tyvärr ökar är hörselskador. Jag ska inte gå in för djupt i skälen för det, men nog tror jag att högljudda diskon och musikanläggningar med öronproppar - freestylar - har skuld till den situationen. Det finns mycket att göra för att underlätta för ungdomar med hörselskador, både tekniskt och på annat sätt. Inte minst har de lättare att följa med i klassrummet om det är lugnare i klassrummet. Dessutom är det en väldigt billig åtgärd. En annan grupp med funktionshinder är dyslektiker. Vi anser att det behövs fler dyslexicentrum i Sverige för specialhjälp till ungdomar som har läsoch skrivsvårigheter. De här problemen för funktionshindrade tar vi närmare upp i vår motion och i reservationerna. Övergången mellan skolan och arbetslivet är också viktig för ungdomarna, och Folkpartiet har därför föreslagit att en modern och flexibel lärlingsutbildning utformas, där ansvaret delas mellan skola och näringsliv. Den ska leda fram till ett slags yrkesexamen med gesällprov eller något liknande. Regeringen har förbigått den delen i ungdomspropositionen, och det är beklagligt. Jag vet ju att frågan diskuteras både i utbildningsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet, men eftersom ungdomsfrågor är tvärsektoriella är det med förvåning som vi konstaterar att lärlingsfrågan inte fanns med i propositionen. Det första målet innebär ju ändå att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, och det får de inte om de inte får något jobb eller inte kan studera vidare efter gymnasiet. Som jag hoppas med en viss logik är jag därmed inne på arbetet. Efter skolan är den viktigaste uppgiften för att stödja ungdomarna att de kan komma in på arbetsmarknaden. Det är förödande att inte känna sig behövd och vara tvungen att gå och dra längre eller kortare tid. Dessutom blir det ofta så att de bor kvar hemma, och inte heller det skapar några självständiga samhällsmedborgare. När det gäller jobben måste det till en politik som ger förutsättningarna. Folkpartiet har här i riksdagen lagt fram ett antal förslag till ett bättre företagsklimat som utan tvekan ger fler arbeten. Dit hör både beskattningen och arbetsrätten. Båda måste reformeras. Det är grunden för att ge ungdomar större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Liksom arbetstagare ska kunna känna trygghet i arbetet måste också arbetsgivare kunna känna det när de anställer ungdomar. Det är onekligen en större risk i rekryteringen när det är oprövad arbetskraft som anställs än när beprövad och erfaren personal får jobb. Ungdomar som gått grund och gymnasieskolan, osv. börjar ju titta efter bostad. Det gör nog för all del föräldrarna också, men då till ungdomarna. Då inträder nästa hinder. Det är svårt att få tag på bostäder som de har råd med. Jag kan inte så mycket om bostadspolitik. Men jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är. Risken är här att det naturligtvis handlar om kontakter för att man ska lyckas hjälpa ungdomarna till en bostad. I bakgrundstexten till propositionen står: De flesta ungdomar önskar små bostäder med låga hyror. Nog så sant. Men vad händer sedan i propositionen? Så långt jag kan se ingenting. Vart tog det tvärsektoriella vägen? Den här debatten kan utveckla sig till en allmänpolitisk debatt, men det är väl meningen. Ungdomar och deras situation berör i stort sett alla områden. Folkpartiet har i utskottet ställt sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning om att se över bostadspolitiken ur ett ungdomsperspektiv. Inger Davidson hjälpte i stor utsträckning till med den utredningen genom att här ge en mängd förslag. Så till demokratin och ungdomars politiska engagemang. Vi är eniga om behovet av ungdomsorganisationerna. De behövs inte minst för att få ungdomar att vara med och engagera sig mot de antidemokratiska krafter som för närvarande försöker göra sig breda på olika sätt. Många engagerar sig mot de nazister som dyker upp. Det är bra att även ungdomsförbunden finns på barrikaderna. Vi har i en motion föreslagit ändrade bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsorganisationer. Det gör vi för att vi inte kan förstå varför man inte kan ändra bidragsreglerna så att man tar bort möjligheterna till missbruk. Vi tycker det är bra att myndigheter inte kan titta i medlemsregistren hos de politiska ungdomsorganisationerna. Erfarenheterna pekar tyvärr på att vi behöver ett nytt system. Det enklaste är att ge ett grundbidrag plus ett mandatbaserat bidrag. Det är ju det principiella system vi har för partistödet i övrigt. En annan fråga som vi uppmärksammat är risken att förlora ungdomar som har engagerat sig politiskt i sin hemkommun. Jag ska ge ett exempel på det. En av våra ungdomar i Folkpartiet i Kungsbacka hade ett kommunalt uppdrag. Det gjorde att han kom på gruppmöten och var med av och till i det politiska arbetet. Så började han plugga i Göteborg. Det fungerade en kortare tid. Men sedan skaffade han lägenhet i Göteborg. Då tvingades han att mantalsskriva sig där, för sådana är reglerna. Det innebar att han måste lämna det politiska uppdraget i Kungsbacka. Att då få ett nytt och bli engagerad på samma sätt i Göteborg är inte det lättaste. Han tappade stimulansen med det politiska uppdraget, och vi har en ungdom mindre i det kommunalpolitiska arbetet. Det borde gå att lösa på något sätt. Det finns ett antal lösningar. Därför beklagar jag att utskottet inte ville ge regeringen i uppdrag att titta på frågan. När vi talade om ärendet i utskottet var det flera andra partiföreträdare som bekräftade att det kunde gå till så. Jag tror t.o.m. någon person hade upplevt samma problem. Men ändå finns ingen vilja att göra någonting åt det. Jag tror att vi måste kunna hitta en kreativ lösning. Inte minst beroende på att antalet platser ökar både på de traditionella universitetsorterna och på de regionala högskoleorterna. Det innebär en viss koncentration av ungdomar dit. Jag undrar när nu idrottsministern ändrat skepnad till ungdomsminister om hon kan tänka sig att titta på detta, trots att utskottet inte har gått på den linjen. Så till den kanske dystraste delen av ungdomarnas situation, nämligen missbruket. Regeringen har i proposition tagit upp narkotika och alkoholfrågorna och även berört dopning. Det senare ska jag inte ta upp här, eftersom vi nyss har avverkat det. Det som förvånar mig är att man har gått förbi andra beroendeproblem, som rökningen och läkemedelsmissbruk. Tyvärr verkar det som om rökningen ökar igen bland flickor. Vi skulle gärna sett en bredare ansats till att minska både bruk och missbruk bland ungdomar. Nikotinet är ofta inkörsport till andra missbruk, och vi får inte förtröttas i arbetet att förebygga det bruket. Beroende och missbruk hör ihop, och de sammanhangen bör också uppmärksammas. Jag läste att man nu skulle ha samråd med Kommunförbundet, Socialstyrelsen och de ideella organisationerna. Det är bra. Men som gammal f.d. landstingspolitiker måste jag säga: Glöm inte landstingen! Där finns väldigt mycket sakkunskap. Där arbetar man med hälso och sjukvård, dvs. både den förebyggande delen och den botande och lindrande delen. Det finns mycket att hämta hos landstingen, och då enkannerligen Landstingsförbundet. Jag har också en annan sak som jag vill säga. Det gäller frågan om röstningen, som Birgitta Sellén tog upp. Om man inte får rösta det år man fyller 18 trodde hon att man skulle få vänta i fyra år. Så hoppas jag definitivt inte att det blir, Birgitta Sellén. Med vårt förslag med separerade kommunal och landstingsval vartannat år och riksdagsval vartannat år - och så har vi också EU-val - uppstår inte problemet med den längden. Hur man än ställer sig har man alltid en gräns. Om man är 17 år och 11 månader vid årsskiftet får man vänta. Det blir alltid en gräns, och några kommer alltid att drabbas. Jag tycker det är bra med den gräns vi har i dag, dvs. att myndighetsåldern är rösträttsåldern. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation 20 under mom. 21 och reservation 29 under mom. 28. Givetvis står jag bakom de övriga 12 reservationer vi har, men för tids vinnande avstår jag från yrkande i de fallen.

Herr talman! Först vill jag återigen tacka för ett mycket gott samarbete kring propositionen På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro. Det har dessutom varit väldigt roligt att vara ute och tala med ungdomar om propositionen. En kommentar har varit: "Går det som står i den här proppen igenom, då är vi helnöjda!". En annan kommentar har varit: "Målen är urhäftiga!" Det är de mål som Birgitta Sellén vill ta bort - hm! Miljöpartiet har dock två reservationer. De tar upp aktivt deltagande i politiken, dvs. demokratin. Jag börjar med att säga ett par ord om dem. Ungdomar tar allt tidigare del av det offentliga livet. Ofta genom engagemang i enskilda sakfrågor. Däremot vet vi alla att engagemanget i de politiska ungdomsförbunden minskar. Dagens valsystem med fyraåriga perioder gör att en del är 22 år gamla innan de får rösta för första gången. Miljöpartiet tycker att det är på tok för gammalt. Därför vill vi sänka rösträttsåldern till 16 år såväl i kommunval och landstingsval som i riksdagsval. Vi tror att det politiska intresset kan stimuleras genom sänkt rösträttsålder. Det kan kännas mer meningsfullt att engagera sig politisk om man också kan vara med och aktivt påverka. Det säger ungdomarna själva. Vi får inte bortse från den kompetens och den erfarenhet som ungdomar besitter och som är unik för just deras generation. En sänkt rösträttsålder har också förespråkats av Ungdomsstyrelsen i rapporten Krokig väg till vuxen och av Åldersgränsutredningen i dess slutbetänkande. Med det yrkar jag bifall till reservation 12 under mom. 10. Frågan om sänkt rösträttsålder har nyligen varit uppe i konstitutionsutskottet, och när beslut fattades i kammaren samlade sig inte riksdagens majoritet bakom det förslaget. Då tycker jag att ni, kära riksdagsledamöter, åtminstone kan rösta för Miljöpartiets andrahandsyrkande som säger att rösträtten ska vara kopplad till kalenderår! Det innebär att den som fyller 18 år senast den 31 december aktuellt valår är röstberättigad - där fick Lennart Kollmats sin gräns. Det måste anses fel att de som är födda sent på året ska förhindras att rösta medan större delen av deras årskamrater får rösta. Med det yrkar jag bifall även till reservation 13 under mom. 11. Vi tror att det andra målet, att ungdomar ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet, bättre kan nås då. En annan fråga som Miljöpartiet har drivit i många år och som ännu inte är avgjord handlar om konstruktionen av systemet för bidrag till olika ungdomsorganisationer. Olika föreningar fyller en stor funktion för ungdomar. Vi har tidigare i dag debatterat den största ungdomsrörelsen, idrottsrörelsen. Men vi får inte glömma de ungdomar som av olika anledningar väljer att inte engagera sig i föreningslivet. Vi tog tidigare upp klasstillhörighet, som ett av skälen. Men det finns också ett växande engagemang för att delta i levande rollspel och i olika aktionsgrupper. Det är projekt utan stadgar eller ordföranden. Ungdomar samlas kring en fråga, driver den, spelar sitt spel eller utför sin aktion. Sedan upphör gruppen. I det här fallet är det ungdomarna själva som tar egna initiativ, sätter dagordning och står för genomförande. Det här är naturligtvis oerhört kreativt och ger en god skolning i kommande aktivt deltagande i levande politisk demokrati. Därför förordar Miljöpartiet ett mer flexibelt statsbidragssystem för ungdomar. Jag förutsätter också att regeringens kommande förslag i frågan är av den karaktären att det medger en större flexibilitet i bidragsgivningen än vad som nu är fallet. Tonvikten på grundbidrag bör alltså överges till förmån för särskilda bidrag. Vi tror också att det tredje målet, att ungdomars engagemang och skapande förmåga ska ses som en resurs, bättre kan efterlevas då. Herr talman! Det finns en punkt som saknas i detta gedigna arbete. Nu är jag inne på en rättvisekommentar. Det handlar om ungdomars möjligheter till eget boende. Det är oerhört allvarligt, och det speglar ett flagrant ointresse från bostadspolitiskt håll. Ta därför till er det här, alla bostadspolitiker! När jag var ung gick det bra att få tag i en omodern lägenhet till en låg kostnad mitt i stenstadens hjärta. Den här möjligheten är i dag obefintlig, och ingenting har byggts för att ersätta den möjligheten till enkelt och billigt boende i unga år. Ungdomarna tvingas bo kvar hemma. Ungdomarna kräver en lösning. Och om det ska vara rättvisa, så som vi fastslår i det här betänkandet, måste vi börja bygga för ungdomar. Vi tror att det första målet, att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, bättre kan efterlevas då. Nu har jag kommenterat demokratin och rättvisan. Till sist vill jag säga några ord om framtidstron. Det är inte vad vi säger som barnet gör. Barnet gör det som vi gör. Så är det. Kommer ni ihåg Rockormen med texten: Är du rädd för ditt eget barn lilla mamma? Det handlar om framtidstro. Under 1990-talet har de flesta kommuner skurit hårt på fritids och kulturverksamheten för barn och ungdomar. Vilken signal ger vi då? Jo, signalen blir: Du är inte värd det här, lille vän! Klasskillnaderna ökar i och med detta, eller hur? Den som har råd kan ju alltid betala för sina fritidsaktiviteter. Ungdomsstyrelsen har lyft fram en uppgift om att det är 20 % minskade fritidsutgifter i hela landet. Stockholms stad toppar med en 28-procentig minskning. I Stockholm minskade antalet fritidsgårdar dramatiskt mellan 1992 och 1995, från 52 till 39. De som har stora lägenheter eller villor kan ju vara hemma hos varandra. De andra barnen tvingas ut på gatan. Öppethållande av t.ex. parklekar är också av avgörande betydelse. Mellan 1990 och 1996 har öppethållandet minskat med 25 %. Det är alltså öppet en fjärdedel mindre tid. Vilka signaler och vilken framtidstro ger det till barnen? På 50-talet var parkleken i Stockholm öppen hela dagen men även på kvällen. Värmestugan vid skridskobanan eldades till klockan 22. Vi ungdomar kände oss betydelsefulla. Det här var för oss. Tant Viola i parkleken sjöng med oss, och vi fick spela olika instrument ur musiklådan. Kasperteatern var öppen för alla och gratis. Jag har fått växa upp med framtidstro. Herr talman! Barn och ungdomar behöver mer tid med vuxna för att utbyta funderingar och ställa frågor. Ungdomar behöver mycket tid med vuxna för existentiella och djuplodande filosofiska samtal. Vi vet det. Det kan vara avgörande samtal, samtal som kan förhindra självmord. Ändå tvingas jag konstatera att den huvudsakliga kostnadsminskningen på parklekar, fritidsgårdar och kvartersgårdar i Stockholm ligger på en minskad personaltäthet. Det finns helt enkelt väsentligt färre vuxna i dessa ungdomsmiljöer i dag än för tio år sedan. Vi vet att situationen är likadan i skolan. Det handlar om framtidstro. På ungdomars villkor är ett mycket ambitiöst dokument som nu kommer att bli ett politiskt beslut, och det förpliktar. Det är det vi gör som räknas. Därför måste ungdomars villkor också avspegla sig i ekonomiska prioriteringar och ordet måste stå med stora svarta feta bokstäver. Annars blir sveket ännu större än dagens svek. Jag utgår från att vi står inför ett trendbrott. Jag har ju växt upp med framtidstro, och nu vill jag gärna ha detta bekräftat av Ulrica Messing. Tack!

Herr talman! Vi i Centerpartiet anser att ungdomarna och inte regeringen ska skriva målen. Om vi menar allvar med att de ska bli engagerade kan vi inte låta målen vara klara redan från början. Därför anser vi att regeringens mål i stället ska vara riktlinjer. Det var vad jag sade i mitt anförande. Det var därför som jag avslog målen. Ungdomar är inte vana vid att de får vara med och tycka. De litar inte på oss vuxna, eftersom vi alltid har bestämt åt dem. Sannolikt skulle de ha svårt att tro att de får skriva målen själva. De måste träna sig på det. Jag blir lite förvånad. Ewa Larsson pratar ofta om vikten av Waldorfpedagogiken och vet att den innebär att man tränar ungdomars och barns delaktighet. Hon borde veta att man med delaktighet och engagemang når långt. Därför måste vi låta ungdomarna skriva målen själva.
Herr talman! Jag ska berätta en hemlighet för Birgitta Sellén. Målen är baserade på ungdomars synpunkter och egna tyckande. Det är inga mål som är tagna i luften.
Herr talman! Jag förutsätter att den här ungdomspropositionen ska leda till att många fler ungdomar blir engagerade. Det hade sett mycket bättre ut för dem som kommer till om det hade stått riktlinjer.
Herr talman! Riktlinjerna är verkligheten som leder till målen. Egentligen vet vi att det är resan som är mödan värd. Men det är alltid bra att ha mål när man börjar sin resa. Målen är baserade på det som ungdomarna själva vill. De vill ha delaktighet och leva ett självständigt liv, och de vill att deras egen kreativa och skapande förmåga ska ses som en resurs. Det är fantastiska mål, och de står egentligen för allt. Jag delar inte uppfattningen att ungdomar har svårt att inse sin egen betydelse. När jag har jobbat på gymnasieskolor och pratat med gröna ungdomar om propositionen har de tagit för givet att de verkligen ska få vara med. De är jättesura angående en så elementär sak som rösträttsåldern. "Varför kan det inte vara den 31 december som gäller? Varför får jag inte rösta det år jag fyller 18 år? Jag vill rösta!" Oavsett om vi separerar kommun-, landstings och riksdagsval eller inte vill man vara med och rösta på myndighetsdagen. De kräver att få börja rösta tidigare, vid 16 Nu finns det ingen majoritet i riksdagen för detta. Då skulle vi kunna anta det andra delmålet med den 31 december. Fyller man år inom valåret ska man få rösta. Jag tycker - precis som många ungdomar har sagt - att målen är urhäftiga.
Herr talman! Efter de tack Ewa Larsson har framfört om samarbetet kring propositionen förstår jag att Ewa Larsson är en makthavare. Då blir jag ganska överraskad över att man måste reservera sig mot det man har skrivit själv. Sedan var det frågan om rösträtten. Ett skäl ska vara årskurskamrater. Jag undrar vad Ewa Larsson säger om moppeåldern. Det upplevs som oerhört mycket tuffare och hårdare att en del av mina klasskamrater får köra moped men inte jag - vid 15 års ålder. Vi har körtkortsåldern. Ska den också gälla inom det år man fyller 18? Ska myndighetsåldern också ändras? Det finns massor av sådana gränser. Jag kan inte förstå varför just rösträttsåldern skulle särskiljas från övriga åldersgränser.
Herr talman! Den ena frågan hörde ihop med den andra frågan. Lennart Kollmats sade att det är märkligt att jag reserverade mig mot något som vi i Miljöpartiet egentligen tycker är bra. Det är just i rösträttsfrågan som Miljöpartiet har reserverat sig. Vi kan inte säga att vi är speciellt konsekventa i Sverige i fråga om åldersgränser. En inkonsekvens som Lennart Kollmats inte tog upp är t.ex. 16 årsåldern för film. Vi har många olika märkliga åldersgränser i Sverige. Att jag inte pratar om alla de märkligheterna nu beror på att vi precis just nu ska fatta beslut om ett betänkande som rör ungdomar. Miljöpartiet, Ungdomsstyrelsen och Åldersgränsutredningen anser att rösträttsåldern har betydelse för ungdomars egen vilja till delaktighet. Man menar i utredningen och rapporten att åldersgränsen har betydelse för delaktighet.
Herr talman! Det är riktigt att reservationen bara gäller rösträtten. Men jag hörde Ewa Larsson vara mycket kritisk till hur bostadsfrågorna hanterats i propositionen. Sedan var det en sak jag inte riktigt förstod. Gäller 16-årsgränsen för film det år man fyller 16 år eller det datum man fyller 16 år? Visst finns det olika åldersgränser, men jag trodde att det var fråga om den dag man fyller 16 år och inte året - men jag kan ha missuppfattat.
Herr talman! Bostadsfrågan hanteras inte alls här. Det är inte frågan om hur den hanteras utan att den inte alls hanteras som inte bara Miljöpartiet är kritiskt till utan även regeringspartiet och Vänsterpartiet. Det beror inte på illvilja från alla vi som har arbetat med utredningen, utan det beror på ett bristande intresse från bostadspolitiskt håll. Det är därför jag har sagt: "Hör upp alla riksdagsledamöter som arbetar med bostadspolitiska frågor. Här krävs en skärpning. Ni måste börja bygga billigt och enkelt för ungdomar."

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är med glädje jag i dag debatterar kulturutskottets betänkande angående ungdomspolitik. Jag kom in i riksdagen i september 1994, och jag har de drygt fem år som gått följt ungdomspolitiken både som riksdagsledamot och som ledamot i olika utredningar och kommittéer som behandlat dessa frågor. Frågan som kanske först ska ställas i denna debatt är om det behövs en ungdomspolitik. För mig är svaret ett självklart ja. Jag är övertygad om att det finns vissa områden, vissa problem, vissa förutsättningar och vissa möjligheter som är gemensamma för den unga generationen. Ungdomspolitiken måste naturligtvis utgå från att alla unga ska ha lika möjligheter att vara delaktiga i samhällets olika skikt och i livets olika skeenden. Även om alla unga är olika finns just gemensamma möjligheter och hinder som försvårar övergången till vuxenlivet. Det är med detta som utgångspunkt det är viktigt att vi har en nationell ungdomspolitik. Ungdomstiden är en speciell tid. Det är en period i livet då man går från att vara barn till att bli vuxen, vilket ofta kan vara ganska förvirrande. Men det är viktigt att säga att ungdomstiden inte enbart är en tid då man väntar på att bli vuxen, utan också en tid för sökande, ifrågasättande och prövning. Det är den tid då man lär känna sig själv och hittar just sin egen riktning i livet. Vi ska fatta beslut om mål för ungdomspolitiken. Förslaget innebär att vi får en generell, sektorsövergripande och målstyrd ungdomspolitik som även innehåller uppföljning och analys. Det ska vara en målstyrningsmodell med tre övergripande mål som riksdagen fastställer och sedan delmål inom olika områden som regeringen fastställer. Majoriteten i utskottet ställer sig bakom de föreslagna målen och till den målstyrningsmodell som föreslagits. Jag tycker att de tre övergripande målen med följande inriktningar, nämligen ett självständighetsmål, ett delaktighetsmål och ett resursmål, är mycket bra. De innehåller just de delar som jag tycker är viktigast för ungdomspolitiken. Att vi nu får mål för ungdomspolitiken är den viktigaste skillnaden från 1994 års ungdomspolitiska proposition. Det riksdagen då fastställde var riktlinjer. Vad är då skillnaden mellan riktlinjer och mål? Den erfarenhet jag har på kulturområdet är att nationella mål är viktiga för att just lyfta fram ett politikområde. Många av dem jag har mött inom kultursektorn har sagt att det har varit oerhört betydelsefullt att ha målen som antogs 1974 och 1996 i ryggen. Jag är övertygad om att de mål som vi i dag - eller rättare sagt nästa vecka - ska ta ställning till kommer att leda till att de som arbetar med ungdomsfrågor både på lokal nivå, men även på statlig nivå, får mål och därmed ett ovärderligt instrument att arbeta mot. Herr talman! Det är många och viktiga frågor som behandlas i betänkandet. Jag tänkte avgränsa mig till att kommentera något av det som jag anser vara viktigast, dvs. en del övergripande frågor. När jag träffar unga människor möts jag oftast av en optimistisk framtidstro. De flesta känner en ganska stor tillförsikt inför framtiden, att de ska kunna förverkliga sina drömmar, att de ska få den utbildning och det arbete som de eftersträvar. Det finns också de bland ungdomsgenerationen som har en pessimistisk syn på framtiden, med en oro för hög arbetslöshet och framför allt en oro för sig egen chans att komma in på arbetsmarknaden, att få en bostad och därigenom kunna leva ett självständigt liv. Det som också är genomgående för dem som jag har mött, både de som har en optimistisk och de som har en pessimistisk framtidssyn, är att det finns ett område som många av dem är ganska skeptiska till. Rättare sagt har de en känsla av att det område som handlar om makt och inflytande inte riktigt är något som de är en del av. De känner inte att de kan påverka samhällets utveckling och inte heller sin egen vardag. I de svar Ungdomspolitiska kommittén fick när den gick ut och frågade unga, både i form av rådslag och i form av enkäter, kan man läsa att unga bär på en oerhörd frustration, en frustration över att inte bli hörda, en frustration över att bli ställda vid sidan av. De unga som jag har mött under årets lopp har visat en otålighet när det gällt att kunna påverka sin egen vardag. De känner att vuxenvärlden inte riktigt tar dem på allvar. Det handlar inte om att unga har ett bristande intresse eller ett bristande engagemang. I stället handlar det om att unga ofta upplever att de inte släpps in där makten finns. Åkrahällskolans elevråd i Nybro skrev ett svar till "När blir man vuxen? Ett tänkbart svar på frågan är, enligt vår mening, att man blir vuxen i det ögonblick man känner sig delaktig i samhället. Det kan innebära att man har ett arbete, att man känner att man kan påverka de styrande eller att man har körkort." Elevrådet visar en inställning som jag ofta möts av, nämligen att delaktighet och inflytande är något som är förunnat vuxenvärlden. Jag tycker att frågan om att öka ungas inflytande är den viktigaste framtidsfrågan för ungdomspolitiken. Många förslag har väckts och initiativ har tagits för att på olika sätt öka ungas möjlighet till inflytande. På många orter runt om i vårt land har det startats både ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. Jag vill i detta sammanhang lyfta fram att det är viktigt att unga själva får hitta sina organisatoriska former, att vi som vuxna låter de unga få experimentera och finna sina lösningar. Det är också av betydelse att unga får möjlighet till verkligt inflytande. Det är just vad det står i det andra övergripande målet. Jag har mött elever i skolor som har fått lämna synpunkter på färgen på väggarna eller när kaféet ska vara öppet. Det må vara viktiga frågor, men vi måste våga släppa in unga i alla frågor. Därför är det försök som inletts med elevmajoritet i gymnasieskolans styrelse ett viktigt projekt. Jag tror att eleverna har all den kraft och allt det ansvar som det innebär att sitta i en sådan styrelse. Avslutningsvis vill jag, herr talman, säga att den ungdomspolitiska proposition som vi nu behandlar är ett lyft för ungdomspolitiken. Den är efterlängtad av många och lever upp till många av de förväntningar som ställts innan.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 Tack!

Herr talman! Det var roligt att höra Annika Nilsson. Vi delar många synpunkter. Ungdomarna måste få vara självständiga och skapa sin egen tid och inte minst sin framtid. Därför förvånar det mig lite grann att jag inte kan uppleva det när jag läser propositionen. Därför skulle jag vilja veta vad Annika Nilsson menar med delaktighetsmål. Man talar ju om ungdomsråden, och jag har fått en fin bok som heter Adressboken, där alla de här ungdomsråden finns redovisade. Kan Annika Nilsson beskriva för mig vad de här ungdomsråden har kunnat göra? På vilket sätt har de varit delaktiga? Samtidigt skulle jag vilja veta något om självständighetsmålen. Annika Nilsson talade väldigt fint om att ungdomar ska få vara med och forma framtiden, men vad i den här propositionen talar om att ungdomarna kan vara med och forma sin egen framtid, som ju genomgår så stora förändringar i dag?
Herr talman! När jag pratar om självständighetsmål, delaktighetsmål och resursmål är det de tre mål som regeringen har föreslagit och som även utskottet föreslår som övergripande mål. Jag vill börja med delaktighet. För mig handlar det om att kunna vara en del av det samhälle man lever i och känna att man faktiskt kan påverka det liv man lever och även påverka omgivningen. Många unga som jag möter i dag känner att de inte riktigt får tillträde till det. Det har funnits väldigt många initiativ. Ungdomsråd är ett, men det finns många andra sätt att jobba ute i kommuner, men även i politiska partier. Utvärderingen av ungdomsråden har visat att det på de ställen där ungdomsråden har införts faktiskt på lite längre sikt har inneburit att antalet aktiva ungdomar också har ökat i de politiska föreningarna och de politiska partierna. Man har alltså väckt ett politiskt engagemang hos ungdomarna som har känt att det här vill de faktiskt vara med och påverka. Därigenom har man också tagit steget in i de politiska partierna. Då har man liksom hittat en väg in i det politiska systemet. Jag tycker att det är viktigt. Det är ett bra exempel på hur man kan öka delaktigheten. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att när man pratar om självständighet pratar man om rätten att utvecklas. Jag tror att en stor skillnad mellan mig som socialdemokrat och Anne-Katrine Dunker som moderat är att jag tror på politikens möjlighet att förändra människors vardag. Genom de beslut vi fattar här, genom att få ut en riktig målstyrningsmodell till alla myndigheter och få fram att det faktiskt gäller att plocka fram ungdomarna, de ska in och vara delaktiga, de ska få möjlighet att påverka, tror jag att ungdomars möjlighet att själva styra sina liv ökar.
Herr talman! Så att vara delaktig och komma in i samhällslivet det är att komma in i ett politiskt parti. Det var kontentan jag kunde utläsa av Annika Nilssons uttalande. De ungdomar jag talar med, som är arbetslösa, som har gått ut gymnasiet och inte lyckats få någon sysselsättning vill ha en bra sysselsättning. Det är frihetslappen för dem. Jag kommer från ett av de tre Norrlandslänen där arbetslösheten har ökat. De ungdomar som har ett arbete vill ha möjlighet att söka sitt arbete själva, vill ha möjlighet till en friare arbetsmarknad med de möjligheter som det ger. Den typ av arbete som växer upp i dag med den nya IT-tekniken kräver en helt annan formel för arbetsmarknaden. Men om det säger Annika Nilsson inte någonting, utan det enda som gäller är att man ska vara delaktig i ett politiskt parti. Det kan jag faktiskt inte hålla med om. Det är inte där man formar sitt liv, det är utanför.
Herr talman! Det är ytterst märkligt. Jag frågar mig om verkligen Anne-Katrine Dunker och jag har läst samma proposition. På s. 31 i propositionen står det: Goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. I det stycket står det faktiskt: "Ett första mål för ungdomspolitiken bör, enligt regeringens förslag, vara att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv." Det står vidare: "Att ha ett arbete, en egen bostad och en egen ekonomi leder till självständighet -." I flera avseenden är det faktiskt så att politiken därför bör underlätta för ungdomar att successivt uppnå den självständighet som kännetecknar vuxnas liv. Det lyfter vi också fram i betänkandet. Det är naturligtvis det här som är viktigt för att kunna leva ett självständigt liv och även för att kunna påverka sitt egna liv. Men därifrån till att säga att delaktighet i samhället enbart har med arbetet att göra tror inte jag på. Jag möter många unga människor som har både arbete och bostad men som för den sakens skull inte känner att de kan påverka, att den vuxna generationen lyssnar på dem, att de faktiskt känner att de kan göra någonting: Jag ställs inte vid sidan av. Det är någonting som faktiskt även de som har ett arbete känner. Det är på grund av att vi i den vuxna generationen på olika sätt har stängt ute den unga generationen. Det tycker jag den här propositionen tar ett rejält avstamp i. Jag tror att vi kan göra oerhört mycket bra efter den här propositionen.
Herr talman! Annika Nilsson sade själv att hon ägnar sig åt övergripande frågor, och i dessa frågor har vi mycket gemensamt, och mycket av det som Annika Nilsson sade kan jag instämma i. Jag vill emellertid ta upp par konkreta punkter. En av dem kom Annika Nilsson in på själv, och den handlar om elevstyrda skolor. Det går ju att hävda att det är detta som eleverna efterfrågar, och vi kan ju stå och hävda att vi har träffat olika personer som tycker det ena eller det andra. Men det är ganska intressant att väldigt många motioner till ungdomsriksdagen förra året handlade om just elevstyrda skolor, och väldigt många av dem var negativa. Jag har inte räknat dem, så jag vet inte om det var en majoritet av dem, men jag är ganska säker på det. Det som ungdomarna själva uttryckte var att det inte var den typen av inflytande som de ville ha, att faktiskt ta ansvar för hela styrelsen i en skola samtidigt som de går på en utbildning där och inte har överblicken och helhetsgreppet utan att det är inflytandet över studiesituationen, över den egna vardagen och över klassrumssituationen som de efterlyser. Och där finns det mycket att göra. Jag tycker alltså att detta är en sådan där typisk åtgärd som man tror ska lösa något problem men som i själva verket skapar fler problem än den löser. Jag vill gärna höra vilken bas Annika Nilsson har för att säga att det här är något som är efterfrågat, när man jämför det med vad som kom från vid ungdomsriksdagen. Jag har ytterligare en fråga som gäller när alla dessa områden ska omsättas i praktiken. Då krävs det ju också pengar. I budgetpropositionen finns det en omfördelning av medel från nationell och internationell ungdomspolitik till Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen behöver mer pengar. Det kan jag hålla med om, eftersom den får ett vidgat uppdrag.
Herr talman! Min uppfattning är, och jag vet att det är så, att man behöver göra väldigt mycket. Det behövs mycket för att öka inflytandet i skolorna för att eleverna ska känna att de faktiskt kan påverka just vardagen. Och jag menar inte att det finns en motsättning mellan att påverka det övergripande och att också kunna påverka inne i klassrummen och på andra sätt. Jag kan t.ex. berätta vad jag mötte för 14 dagar sedan. I Helsingborg har vi en gymnasieskola med elevmajoritet i styrelsen. Där hade rektorn gått ut och sagt att han ville påpeka att detta var ett försök. Och eleverna var oerhört upprörda, därför att de kände att detta var deras möjlighet. De tyckte att detta var jättebra, och det tyckte att detta var något som de ville utveckla, inte avveckla. Jag tror inte att elevmajoritet i gymnasieskolornas styrelser är den enda lösningen. Jag tror att man måste utveckla det också. Det viktiga är att säga att ungdomarna och eleverna måste få inflytande på den skola där de går, över pedagogiken och över utbildningen och inte bara över mer praktiska frågor. De måste få möjlighet att direkt påverka sin utbildning och sin situation i skolan. När det gäller frågorna om omfördelningen tror jag att Ulrica Messing har svar på dem mer i detalj. Jag rekommenderar därför Inger Davidson att ställa dessa frågor till Ulrica Messing.
Herr talman! Det kan jag göra. Jag återkommer till den frågan, och den kanske redan är förberedd. Men vi kan hålla oss till frågan om elevstyrda skolor. Risken med ett sådant förslag och ett sådant försök eller genomförande är ju att det blir en liten grupp aktiva ungdomar som får ett väldigt stort inflytande. Men jag tror att det sker på deras kompisars bekostnad. Då tycker man sig nämligen ha löst problemet. Då kommer några aktiva att sitta och styra över de stora övergripande budgetfrågorna m.m. medan det stora flertalet fortfarande kommer att känna sig lika frustrerade. Jag tycker alltså att det är där som man först ska gå in och se till att ungdomarna får inflytande och t.o.m. barnen efterhand som de kan både ta ett ansvar och få ett inflytande på den egna situationen i stället för att göra sådana här försök som jag inte tror leder någon vart, om jag ska vara ärlig, och som ungdomarna själva i väldigt stor omfattning avvisar. De inser nämligen att om de går t.ex. tre år på en utbildning tar det ett tag innan de över huvud taget vet vad det handlar om. Sedan när de lagom har kommit in i det lämnar de det. De som finns på skolan, olika personalkategorier, och som kanske finns där under en lång period har däremot inte möjlighet att styra utvecklingen. Detta är över huvud taget ett mycket märkligt förslag. Inflytande - ja, medbestämmande - ja, men inte elevstyrda skolor.
Herr talman! Jag är inte helt säker på att eleverna i de gymnasieskolor som har infört elevstyrda styrelser är väldigt negativa till förslaget. Däremot har jag mött ganska många som inte finns med i försöksprojekten som är negativa. Vi får väl se vad utvärderingen visar. Detta ska ju faktiskt utvärderas och följas upp. Jag tror att de som har genomfört dessa projekt, de som finns i försöksverksamheten, är väldigt positiva. Det är den bild som jag har fått. Inger Davidson sade att en liten grupp elever får makt och inflytande på bekostnad av sina klasskamrater. Det intressanta är ju vem som i dag har makten. Jo, det är lärare och rektorer. Här flyttar vi en del av makten från dem till eleverna. Och jag tror inte att den stora mängden elever kommer att acceptera att bli styrd av några få, utan jag tror att detta är första steget. Om det är så att de som företräder eleverna i dessa styrelser inte lyssnar på sina klasskamrater utan framför sina egna åsikter utan att bry sig om vad de andra eleverna tycker, då tror inte jag att de blir återvalda.

Herr talman! För drygt fem år sedan debatterade riksdagen en sammanhängande ungdomspolitik för första gången. Det var den borgerliga regeringen som hade föreslagit riktlinjer för ungdomspolitiken, och vi tog ett stort steg då vi uttalade en samlad politisk vilja för ungdomar. Med dagens betänkande tar vi ännu ett steg mot en utvecklad ungdomspolitik. Vi höjer ribban ytterligare, och vi förtydligar ambitionen genom att föreslå konkreta mål för ungdomspolitiken. I debatten då, med Inger Davidson som ungdomsminister, citerade jag Eva Dahlgrens sång: "Ung och stolt, jag är en krigare, med tro på mig går livet vidare". Jag använder gärna samma citat i dag, trots att jag är lite äldre, då vi nu för andra gången diskuterar en samlad politik för unga. Vi har ett betänkande som på ett unikt sätt utgår från ett helhetsperspektiv vad gäller ungdomars situation och levnadsvillkor. Med denna helhetssyn i ryggen kan samhället på ett ännu bättre sätt än tidigare ta till vara ungdomars engagemang och kompetens, samtidigt som förutsättningarna för att möta ungas behov kommer att öka. Regeringens förslag till ungdomspolitik handlar helt enkelt om att alla unga i Sverige, oavsett kön, etnisk och kulturell bakgrund, ska ha goda möjligheter att utveckla sina respektive förmågor och därmed ha chansen att förverkliga sina drömmar. Ett samhälle utan en förhoppningsfull ungdomsgeneration är ett försvagat samhälle. Därför måste nu politiken handla om att skapa bättre förutsättningar för alla unga att ta makten över sina liv. Den ungdomspolitiska propositionen är med andra ord en tydlig politik för rättvisa för unga, en politik som också bygger på hörnstenarna demokrati och framtidstro. Regeringen har föreslagit tre mål för ungdomspolitiken. Flera ledamöter här i kammaren har nämnt dem före mig. De handlar om att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, om att ungdomar ska ha reella möjligheter till inflytande och delaktighet och om att ungdomars engagemang, skapandeförmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som en resurs. För att nå målen utformas delmål inom flera politikområden - delmål som ska utvärderas och prövas regelbundet. Den tredje delen i ungdomspolitiken handlar om att ge spridning åt goda exempel som finns runtom i landet. Skälen till de goda exemplen är flera. Det främsta syftet är att illustrera olika former av konkret och bra verksamhet som bidrar till att ungdomspolitikens mål kan uppnås. Ett annat syfte med exemplen är att visa att det finns en stark och positiv kraft runt och av unga - en kraft som alltför sällan beskrivs i den offentliga debatten. Med de nya mål och delmål som nu föreslås för ungdomspolitiken ökar riksdagens och regeringens möjligheter att följa upp och utvärdera politiken. Till riksdagens hjälp med genomförandet av ungdomspolitiken finns också Ungdomsstyrelsen. Den ges en aktiv roll i propositionen. Ungdomsstyrelsen har som främsta uppgift att verka för att målen för den nationella ungdomspolitiken uppfylls. Ungdomsstyrelsen ska också följa upp och analysera effekterna av vidtagna åtgärder och fattade beslut. Vart fjärde år ska man även sammanställa dessa uppgifter i en fördjupad redovisning till regeringen. Dagens unga är en unik generation. De har kunskaper och erfarenheter som generationerna före dem inte hade. Det är en självklar och naturlig utveckling. Dagens unga är också en mångfaldsgeneration. De är en IT-generation och förhoppningsvis också en mera jämställd generation än generationen tidigare. Det är också viktigt att poängtera att ungdomar inte är en homogen grupp. Däremot innebär ungdomstiden en del gemensamma möjligheter, och problem, för unga. Regeringens utgångspunkt är att alla unga ska ges lika förutsättningar att omsätta sina drömmar, helt oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Det finns stora skillnader bland ungdomar i dag - skillnader mellan dem som ser framtiden som möjligheternas tid och dem som ser med oro på att de blir alltmer marginaliserade. Politiken, regeringen och riksdagen, kan inte, och kommer inte, att kunna "fixa" alla frågor för unga. Det är inte heller meningen med den föreslagna politiken. Däremot är en av utgångspunkterna att de unga själva ska tas på större allvar, att de ska visas tillit och respekt och att de ska ses som den resurs de är. Därför utgår många av förslagen från att de unga själva sitter inne med de bästa förslagen och de bästa lösningarna och därför är vi beredda att stötta det arbete som ungdomsorganisationerna gör. Vi ökar bidraget till barn och ungdomsorganisationernas lokala verksamheter med ytterligare 50 miljoner kronor per år. Vi avsätter särskilda medel för ungdomsorganisationer som arbetar med demokratifrågor. I förra debatten här i dag var vi inne på en av de ungdomsorganisationerna, nämligen idrottsrörelsen, och på det ökade stöd som den får. Regeringen har även initierat ett särskild stöd i form av en satsning på Ung Kultur. I dag har regeringen fattat beslut om att avsätta 2 miljoner kronor av medel från Arvsfonden för att stödja projekt som innebär att de politiska ungdomsförbunden utvecklar nya former för att gå ut i skolorna med information och debatt om politik och om den politiska demokratins arbetssätt, även när det inte är valår. Regeringen har också tillsatt en ungdomsdelegation som består av människor som på olika sätt har ett stort engagemang och stor erfarenhet av ungas intressen, behov och villkor. Ungdomsdelegationen verkar som ett fristående och rådgivande organ till regeringen. Herr talman! Eftersom denna debatt äger rum i en spännande tid vid slutet av ett sekel och vid ingången till ett helt nytt vill jag avsluta genom att sätta den nya ungdomspolitiken i relation till det nya seklets utmaningar men i relief till vår moderna svenska historia. Förra seklet innebar genomgripande förbättringar för många samhällsgrupper. Vi har genomdrivit stora och väsentliga reformer, såsom lika rösträtt för kvinnor och män, byggandet av det svenska folkhemmet, en genomgripande välfärd, införandet av allmän grundskola, värnet om miljön och mycket annat. Detta säger i tur och ordning vilka utmaningar och problem som samhället haft att möta och på en gång vilka åtgärder som samhället behövt vidta för att förbättra levnadsvillkoren för det stora flertalet. Den nya ungdomspolitiken är ett naturligt led i stärkandet och utvecklandet av välfärden för alla och på samma gång helt avgörande för stärkandet och utvecklandet av vår värdefullaste tillgång, vår demokrati. Nu står vi inför den stora utmaningen att skapa reella förbättringar för alla unga i vårt land. Det gäller att vara med och forma och påverka framtiden. Jag hoppas att det nya årtusendet kommer att inledas med en stor medvetenhet om behovet av ungdomspolitik på alla plan i vårt samhälle. Stora förväntningar åvilar kommunerna men självklart också riksdagen och regeringen. Alla unga behöver ges inflytande, plats och drömmar. Alla unga måste tas på allvar. Det är den rakaste vägen till en breddad och fördjupad demokrati, till ökad rättvisa och till framtidstro. Tack, herr talman!

Herr talman! Ulrica Messing talade på ett tidigt stadium om helhetsperspektivet. Men jag tror att helhet för ungdomar i hög grad också handlar om bostad, utbildning och arbete. När det gäller det första målet ska ungdomarna bli så självständiga som möjligt. Jag har följt fem barn som har flyttat hemifrån och har nu bara en tonåring kvar och vad jag upplever är att självständigheten inträffar när de kan flytta hemifrån. När menar statsrådet att det är en lämplig tidpunkt för de unga att göra det och vilka konkreta åtgärder har regeringen för att underlätta flyttningen? Hur ska ungdomarna få tag i en bostad på studieorten eller någon annanstans utan att ruinera sig själva eller sina föräldrar och med vilka instrument tänker sig statsrådet få fram de här små och billiga bostäderna? Eller är det som Ewa Larsson säger rätt? Hon är ju kritisk mot regeringens bostadsminister och regeringspartiets ledamöter i bostadsutskottet - de vill inte ta tag i frågan. Det är den ena delen. Den andra delen är följande. Jag gissar att Ulrica Messing kommer ihåg mitt exempel om problemet med ungdomars mantalsskrivning när de flyttar till en studieort etc. Kan Ulrica Messing tänka sig att närmare titta på problemet?
Herr talman! Jag vill understryka det sätt på vilket vi måste arbeta med ungdomspolitiken. Vi har ju lagt fram en ungdomspolitisk proposition. Den innehåller en rad konkreta förslag till åtgärder. Vi visar också på en del möjligheter och pekar på en del brister som vi i dag ser för unga. Jag vill inte låtsas som att vi har fångat upp alla de frågor, behov och önskemål som unga har. Det vore fel. Framför allt vill jag understryka att unga inte är en homogen grupp. Det finns frågor på alla politikområden, för unga och för äldre, som vi måste gå vidare med. En sådan fråga är bostadsfrågan. Regeringen har ju en ansvarig bostadsminister som självklart ska se till bostadsfrågorna för både unga och äldre och självklart också se till de problem som finns i de stora städerna där vi i dag behöver bygga mer eller hitta nya bostäder för unga. Men det gäller också att titta på de problem som finns i andra delar av vårt land, t.ex. i mitt län där vi i dag river bostäder därför att ingen bor i dem. Vi behöver en utvecklad bostadspolitik. Vi har, som sagt, en bostadsminister som arbetar med de här frågorna. Att i hans arbete ta hänsyn till de ungas behov av bostad är viktigt och självklart. Det kan också finnas skäl att titta närmare på den fråga som Lennart Kollmats lyfter fram om unga som studerar på annan ort och som efter några år får lov att skriva sig på den orten. Den frågan har inte kommit upp i vårt förberedande arbete med ungdomsting, temamöten och ungdomsforum inför propositionen. Det är dock en viktig fråga. Det är möjligt att man senare får komma tillbaka där med förslag till lösningar.
Herr talman! Det är väl spännande att det kan lyftas fram nya frågor även i riskdagen. Jag uppskattar den lyhördhet som Ulrica Messing gör sig till tolk för. När det gäller bostäderna är jag mer bekymrd. Jag tror att det är just ungdomarna som har de stora problemen, och det inte bara i storstäderna utan i hög grad i högskoleorterna över huvud taget. Jag minns en gång i valrörelsen 1966 - det gör inte statsrådet - när Tage Erlander fick svara på den frågan och sade: Man får väl ställa sig i en bostadskö. Jag hoppas att inte behöva höra ett sådant svar här framöver.
Herr talman! Jag vet att det är många människor som engagerar sig i den frågan. Jag vet också att just ungas bostadssituation har varit en fråga för bostadsutskottet där man har diskuterat den. Man har också hänvisat till den bostadssociala utredning som sitter. Jag utgår från att kammarens ledamöter är beredda att diskutera den frågan igen och har det helhetsperspektiv som man måste ha. Jag skulle samtidigt vilja passa på att lyfta fram en fråga som Lennart Kollmats själv tog upp i sin inledning, nämligen behovet av att ständigt utveckla formerna för ungdomspolitiken, hur vi också ska nå andra människor. Jag delar Kollmats oro för att vi har svårt att nå de unga människor som inte är organiserade i någonting, inte i idrottsrörelsen, fredsrörelsen, miljörörelsen, politiska ungdomsförbund eller någon annanstans. Vår bästa väg att nå dem i dag är självklart via skolan, eftersom det är i skolan de tillbringar den största delen av dagen. Det ställer också stora krav på skolan när det gäller att ta ansvar för ledarskapet, att våga sätta normer för värderingar och våga ta ställning till hur man beter sig. Därför vill jag också säga med anledning av den oro som Lennart Kollmats gav uttryck för kring hur unga ibland uttrycker sig mot varandra att just jämställdhetsperspektivet, de generaliserande grova könsorden och mycket annat som vi ibland hör på skolor, är en fråga som alltid kommer upp när jag träffar unga i små eller stora möten. Det är en fråga som flera unga själva är beredda att engagera sig mycket mera i.
Herr talman! Ulrica Messing talar om spridning av goda exempel, konkreta och bra exempel. Här ska Ungdomsstyrelsen ges en aktiv roll. I dagarna har vi läst om Färnebo folkhögskola där man har utbildat ungdomar i civil olydnad. Skolministern svarade på en fråga i dag under frågestunden att man skulle försöka titta på det. Därför kan jag inte låta bli att ställa en fråga till Ulrica Messing. Jag har nämligen tittat på Ungdomsstyrelsens hemsida. Jag tillåter mig att citera från deras Vision 2000. Där står: "Ungas åsikter och visioner uppfattas inte alltid som seriösa av det etablerade samhället och ibland t o m som provocerande för den äldre generationen. Man glömmer då att veganerna, antirasisterna, miljöaktivisterna, de fredsengagerade ungdomarna, m fl grupper uttrycker visioner om ett bättre samhälle. Deras åsikter uttrycks på olika sätt och handlar om mer än civil olydnad." Sedan kan man trycka på deras knapp Slussen. Det står att de står bakom Slussen. Där kommer man in på en sida där det står: "Därför sabbar jag vapenfabriker". Sedan är det inledning där det står: "Vandal eller politiker?" Här får en gosse förklara varför han sabbar olika fabriker. Sedan får man trycka på en knapp med rubriken "Är det rätt med civil olydnad?" Där kan jag inte läsa ut vad ungdomarna tycker. Då är min fråga till statsrådet: Tycker statsrådet att det är goda exempel som Ungdomsstyrelsen har på sin hemsida?
Herr talman! Jag tycker att det mestadels är goda exempel som Ungdomsstyrelsen har på sin hemsida. Jag har själv inte sett de exempel som Anne-Katrine Dunker refererar till. Jag kommer att titta på dem i morgon. Självklart är jag mån om att våra myndigheter och verk, oavsett om det är Ungdomsstyrelsen eller någonting helt annat som en folkhögskola, som vi diskuterade i dag på frågestunden, på något sätt stöttar eller uppmuntrar till odemokratiska metoder då kommer inte bara regeringen utan också, utgår jag ifrån, riksdagen att ta ställning emot det. Det måste vi ändå vara överens om. Inom de regler som vi ska hålla oss till och de lagar som vi har i vårt land måste det finnas utrymme för att inte leva på ett sätt utan på tusentals sätt. Jag är beredd att återkomma till Anne Katrine Dunkers fråga. Jag måste titta på den hemsidan. Jag vänder mig mot det resonemang som Anne Katrine Dunker hade i sin inledning, nämligen att politiker inte ska försöka att styra. Jag har svårt att förstå det resonemanget. Är det inte alla politikers ambitioner att vara med och styra, att påverka, att få utveckla saker? Det betyder inte att jag alltid får igenom det jag vill. Så fungerar det i en demokrati. Men vi fostrar ju varandra ändå. Om man inte har en vision om någonting man vill förändra, vad är det då som driver en i politiken? Unga människor har också en vision av vad de vill förändra. Ibland går de med i ett politiskt parti för att göra det, ibland kan man organisera sig i någonting annat. Det är den lusten vi vill fånga. Hur man sedan organiserar sig som ung vill jag inte lägga mig i. Men jag blir förvånad över att Anne-Katrine Dunker som själv är politiker säger sig inte vilja vara med att påverka och styra.
Herr talman! Jag vill inte styra, men jag vill vara med och underlätta för att samhället ska kunna utvecklas och att de människor som finns i samhället också ska kunna få en bra tillvaro utifrån deras önskemål och behov. Det gläder mig att statsrådet åtminstone sade om den här sidan att det "mestadels" var bra. Jag tycker att det är allvarligt.
Herr talman! Ungdomar särbehandlas och utsätts för diskriminering på grund av ålder och kollektiv bestraffning, vilket jag gav exempel på i mitt inledningsanförande. Jag undrar: Vad avser ungdomsministern att göra åt den diskriminering som jag gav exempel på och som drabbar oskyldiga ungdomar?
Herr talman! En sak som unga själva upplever som diskriminering har vi redan tagit itu med, och det är den fråga som kommit upp på de ungdomsting och temamöten som vi genomförde inför arbetet med propositionen, nämligen att fortfarande har många restauranger och krogar olika åldersgränser för killar och tjejer för att komma in i lokalen. Det upplever unga själva som diskriminerande. Vi har haft en träff med företrädare för branschen. Vi kommer att träffas igen. De ska göra en översyn av hur många av krögarna som fortfarande har olika åldersgränser för killar och för tjejer att komma in i lokalen. Den diskrimineringen har vi tagit itu med. När det gäller den diskriminering som man kunde ta del av t.ex. i Bullen när unga människor inte kom in i en lokal vill jag säga att jag verkligen tar avstånd från alla former av kollektiva bestraffningar, oavsett om det görs på grund av ålder eller etnicitet. Det är också så att en person som driver en affär eller en person som genomför en rockarrangemang är ansvarig för den verksamhet som finns i affären, inom arrangemanget eller på arenan. Men rätten att kasta ut personer äger inte ägaren, utan det är polisen eller ordningsmannen som ska göra det. Om en ungdom har kommit in i en affär kan inte ägaren själv utestänga denna och säga: Du får inte vara här. Men att stoppa dem från att komma in ligger inom affärsinnehavarens möjligheter att göra. Jag beklagar att en del affärer har använt sig av den här typen av kollektiva bestraffningar. Jag tycker att det är ett felaktigt sätt att behandla unga, och det är grovt generaliserande.
Herr talman! Jag minns väldigt väl debatten 1994 när det var ombytta roller. Jag är glad, det sade jag i min inledning, att det har blivit en uppföljning av den första ungdomspropositionen, där vi har en del gemensamma åsikter. Min fråga när det gäller omfördelningen av pengarna från nationella och internationella ungdomsverksamheter till Ungdomsstyrelsen kvarstår. Men inom bostadspolitiken ligger inte huvudansvaret på ungdomsministern. Men det fungerar så i en regering att ungdomsministern, som har det tvärsektoriella ansvaret, ska påverka de andra fackministrarna i frågor som, i det här fallet, berör ungdomar. Där har man en väldigt viktig uppgift. Frågan återstår när det gäller bostadspolitiken: Är statsrådet beredd att försöka påverka övriga fackministrar - de har ju delansvar på bostadsområdet - att genomföra en översyn som är inriktad på just ungdomars bostadssituation med hänvisning till de problem som vi nämnt i debatten?
Herr talman! Självfallet har regeringen ett gemensamt ansvar för alla politikområden, också för bostadsfrågor. Vi för en ständig diskussion om hur vi ska utveckla bostadspolitiken just med hänsyn till de skillnader som finns. Vi kan se en stor skillnad över landet när det gäller förutsättningar för boendet. Det finns också skillnader i ålder och vilka möjligheter man har att skaffa sig ett eget boende. Självfallet kommer jag att driva ungas intressen i bostadsfrågorna mitt arbete och i den beredning som nu ligger på Lars-Erik Lövdéns bord. Det är min uppgift som ungdomsminister, och jag ska också ta det ansvaret. När det gäller bidraget till ungdomsorganisationer, en minskning på 1 1⁄2 miljon kronor från ett s.k. M2-anslag, är det riktigt att vi har minskat det i budgeten för att lägga det på Ungdomsstyrelsen för de ökade uppdrag som man ska utföra. Å andra sidan får ungdomsorganisationerna mer pengar än vad vi hade skissat på av det ökade bidraget till barn och ungdomsorganisationer totalt sett. Ungdomsorganisationerna får alltså inte mindre pengar av den totala potten.

Herr talman! Tack för den sista upplysningen. Jag hoppas att också ungdomsorganisationerna har uppfattat det på samma sätt, att de i praktiken får mer pengar och inte mindre på grund av indragningen. Det är många som inte har lust att vänta längre på förändringarna på bostadspolitikens område. Därför är det viktigt att man kommer i gång snabbt. Jag efterlyser fortfarande en översyn, och jag hoppas att ungdomsministern vill medverka till den. Jag har ytterligare en kort fråga som jag skulle vilja ha svar på. Det var intressant med de 2 miljonerna som har delats ut i dag. Har några av dessa pengar gått till projektet Exit, som alltså är en förening som arbetar för att ta hand om ungdomar som har lämnat nazistiska och rasistiska organisationer? Exit ligger under Fryshusets hatt, och det har varit en väldigt framgångsrik verksamhet. Det ligger sedan länge en ansökan om pengar från Exit hos Kulturdepartementet. I dessa tider när så många famlar sig fram och försöker hitta vägar för att komma åt nazistiska och rasistiska organisationer finns det en verksamhet som fungerar där ett fyrtiotal före detta nazister ingår. De integreras nu i samhället på ett väldigt positivt sätt.
Herr talman! Inger Davidson sade i sitt anförande att unga ofta misstror politiker. Jag skulle vilja vända på det och säga: Politiker misstror ofta unga. Unga är beredda att göra mer än vad vi som vuxna ibland är beredda att ge dem chanser till. Ett bra exempel på detta är all den verksamhet som finns på Fryshuset som de unga själva driver och organiserar. Jag önskar att vi kunde få se fler sådana goda exempel runtom i vårt land. Det finns visserligen fler goda exempel, men det är inte tillräckligt. En av dessa verksamheter är Exit som Kent Lindahl ansvarar för. Regeringen har tidigare stött den verksamheten med bidrag, och nu ligger det en ansökan om nya pengar hos oss på Kulturdepartementet. Vårt besked till Kent Lindahl, till Exit och till andra är att den typen av organisationer självfallet ska få ett fortsatt stöd. Dessutom vill vi använda Kent Lindahl och Exit för att sprida information till andra delar i vårt land, så att den verksamhet som i dag bedrivs av Exit inte ska vara unik bara för Fryshuset. Det som Kent Lindahl gör på Fryshuset behövs också göras på flera andra platser i vårt land. Alltså: Att utveckla det arbetet: ja. Att stötta Exit nu: ja.

Herr talman! Eftersom jag förstår att vi lider av en viss tidsbrist ska jag försöka att göra improviserad förkortning av mitt ganska långa anförande. Jag vill tacka berörda parter för ett gott samarbete kring denna proposition. Vänsterpartiet står givetvis bakom de tre övergripande målen som har lästs upp här i dag, dvs. självständigt liv, delaktighet och kritiskt tänkande. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer vid en uppvaktning hos kulturutskottet ställde sig mycket positiva till dessa krav och mål. Det är viktig, tycker vi inom Vänsterpartiet, att ungdomar lyfts fram som en resurs och inte betraktas som ett problem, en svag grupp eller en belastning för samhället. Efter 15 år som lärare kan jag konstatera att det som jag saknar mest sedan jag blev politiker är det engagemang som ungdomar visar i vardagen. De flesta har en ganska jobbig verklighet. Många saknar bostad och arbete, och det kan finnas sociala problem i bakgrunden. Men trots allt har ungdomarna en väldigt stor framtidstro som vi ska ta till vara. För att bli vuxen krävs det att man har en egen ekonomi, ett eget arbete och en egen bostad. Det är de tre grundläggande kraven för att man ska kunna leva ett vuxet liv. Många ungdomar förvägras alla dessa tre rättigheter. Det är också viktig att understryka det som statsrådet Messing sade, att ungdomar inte är någon homogen grupp. De lever i lika hög grad som vuxna i olika socioekonomiska verkligheter. Det är därför viktigt att vi ser ungdomspolitiken som sektorsövergripande, dvs. att ungdomar berörs av i stort sett alla politikområden som vi diskuterar här i kammaren. Därför ogillar vi vänsterpartister att förslagen när det gäller ungdomar ofta går ut på att de erbjuds särlösningar som innebär sämre villkor för dem jämfört med andra grupper i samhället. Det är viktigt att betona att det övergripande målen ska brytas ned till delmål som kan följas upp och utvärderas. Jag vill nämna några positiva punkter som gäller ungdomar och som lyfts fram i propositionen. Upplevelseindustrin är mycket viktig. En utredning har visat att trots ett litet stöd till pop och rockkulturen - som vi tyvärr inte brukar diskutera så mycket här i kammaren - har den lyckats skapa ca 3 miljarder i exportintäkter till Sverige. Det viktigaste i det här sammanhanget är stödet från föräldrarna för musikutövande och att det finns kommunala musikskolor. Vi måste också låta ungdomarna organisera sig själva och bygga upp sin egen kultur. Där kan vi se att dessa musikgrupper inte hamnar i de fina salongerna, utan de hamnar ofta i någon skrubb - någon tog upp detta med hörselskador - där man inte alls har den ljudisolering som krävs för att man ska kunna spela musik utan att få skador på längre sikt. Detta manar till eftertanke. Trots det lilla stödet har man alltså haft väldigt stora framgångar på de internationella scenerna. Herr talman! Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung vänster har tagit fram en rapport som heter Rätt och värdighet på undantag - rapport om ungdomars villkor på arbetsmarknaden, vars innehåll passar i denna debatt som hand i handske. Samtliga borgerliga partier har väckt motioner till denna proposition som avser ungdomar och arbetsmarknad. I samtliga dessa motioner finns reaktionära förslag om särlösningar för ungdomar på arbetsmarknaden som uppenbart missgynnar dessa jämfört med vuxna. Det talas om flexibel lönesättning, modernare och mer flexibel arbetsrättslagstiftning i kristdemokraternas motion, mera flexibel lönesättning i moderaternas motion, ändring av arbetsrätten i Centerns motion och även Folkpartiet återkommer till detsamma. Nya arbetsformer kräver en förändrad arbetsrätt. Herr talman! För mig ger det en skrämmande inblick i borgerlighetens syn på ungdomar. Förslagen inte bara missgynnar ungdomar jämfört med övriga arbetstagare, utan de gynnar också arbetsgivarna på ett påtagligt sätt jämfört med arbetstagarkollektivet. Det är ett synsätt som vi vänsterpartister inte kan acceptera. Borgerligheten verkar inte veta, eller säger sig inte veta, hur den faktiska verkligheten för många ungdomar ser ut i dag. Många ungdomar är fortfarande arbetslösa. De har tagit den stora smällen när det gäller arbetslöshet. Nivåerna på arbetslösheten är i dag fortfarande oacceptabla. De som har otrygga anställningar som inte ger semester eller vettiga ersättningar och medför svårigheter att engagera sig fackligt är också ungdomar. Alla de särlösningar som moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater föreslår finns redan, och många ungdomar arbetar under sådana förhållanden som vi vuxna aldrig skulle acceptera. På vilket sätt tror ni att de här ungdomarna får större tilltro till oss politiker eller oss vuxna om de upplever att de ska leva under nästan slavliknande förhållanden? I s.k. kommunala utvecklingsgarantier får de i princip jobba för 2 000 kr i månaden, vilket är ungefär vad en lägenhet i Degerfors kostar trots att den är subventionerad ungdomsbostad. Det finns inga möjligheter att flytta hemifrån och skaffa sig en egen bostad. Herr talman! Mycket återstår alltså att göra för att ge ungdomar möjlighet till ett självständigt liv som omfattar eget arbete, egen ekonomi och egen bostad. Vi tycker att propositionens tre övergripande mål anger en hög ambition, och vi väntar med stor spänning på att regeringen ska lägga fram konkreta delmål för att lyfta fram ungdomarnas villkor på en rad olika politikområden. Jag vill avsluta med att yrka bifall för Vänsterpartiets räkning till kulturutskottets hemställan avseende betänkande KrU4 och avslag på samtliga inlämnade reservationer.
Herr talman! Jag hade inte alls tänkt begära replik, men jag blev ju tvungen. De rigida arbetsrättsregler som vi har i dag skyddar ju dem som är inne på arbetsmarknaden, men skapar ju enorma trösklar för ungdomarna. Alla vet att det är så. Det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden i dag, men när man väl har kommit in är man oerhört väl skyddad där. Vi vill göra vissa små förändringar för att underlätta för ungdomarna. Det kallar inte jag för en särlösning. Utvecklingsgarantin står Peter Pedersen bakom, om jag har förstått saken rätt. Det är en åtgärd som har införts med hjälp av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Herr talman! Det var en av de saker som jag strök i mitt tal. Utvecklingsgarantin är i sig ett bra alternativ, vilket också Ungdomsstyrelsen visar i en rapport. Vad jag inte förstår är att om en kommun skulle vilja skjuta till några extra kronor för att göra ungdomarnas ersättning något högre, så går det inte enligt gällande regler, för då försvinner det statliga bidraget. Det betyder att hela kostnaden vältras över på kommunen. En liten justering så att kommunerna skulle kunna skjuta till medel för att ge vettig ersättning, vilket inte skulle jämställas med socialbidragsberoende, är ett minimikrav som inte skulle höja några statliga utgifter. Synsättet att om arbetsrätten försämras kommer man att anställa flera delar inte vi i Vänsterpartiet. Problemet är inte att vi har för mycket trygghet på arbetsmarknaden, utan att vi har för få arbeten.
Herr talman! Peter Pedersen får väl påverka sina samverkanspartier så att man ändrar reglerna för utvecklingsgarantin. Jag var också kritisk till den i min inledning, därför att den används som ett slags patentlösning för långtidsarbetslösa ungdomar i dag. Vi föreslår en del andra åtgärder som vi tror skulle förbättra. Vi har ju t.ex. regeln först in, sist ut. Det är klart att den drabbar den som sist har fått ett jobb. Om den luckrades upp något med undantagsregler, skulle det skapa en bättre situation för ungdomarna. Lärlingssystemet är en annan lösning som gör att man får in en fot på arbetsmarknaden och sedan får möjligheter att stanna kvar. Peter Pedersen kan kalla det för särlösningar, men vi kallar det för olika sätt att underlätta för ungdomarna att komma in och få plats på arbetsmarknaden.
Herr talman! Men hela systemet bygger ju på att för att någon ska ha lättare att komma in, måste man lättare kunna putta ut någon i andra änden. Jag finner det fullständigt oacceptabelt att den äldre arbetskraften mer eller mindre med tvång ska känna sig manad att gå därför att man ska släppa in ungdomar. Det är inte rätt väg att gå. Vi ska skapa förutsättningar för att fler människor, även ungdomar, ska komma i arbete. Jag har tillsammans med Camilla Sköld lämnat in en motion om utvecklingsgarantin, som jag hoppas att kammaren så småningom kan ställa sig bakom.

Herr talman! Alltsomoftast kommer det nya medierapporter om att demokratin är hotad. Det är alldeles för få som engagerar sig, alldeles för få som tycker något samt alldeles för få som röstar, och de som röstar, röstar alltsomoftast fel. Denna negativa serenad ackompanjeras av strofer som att ungdomar vill inget, kan inget och att det var bättre förr; detta trots att ungdomars valdeltagande inte har haft en nämnvärt sämre utveckling än övriga medborgares. Av statistik från SCB kan vi konstatera att 1970 röstade 88 % av samtliga medborgare och 82 % av ungdomarna. Differensen 6 % får nog anses bero på att det var en ny företeelse att få rösta, nämligen den första gången. I valet 1998 var det 82 % av den samlade väljarkåren som gick till val och 74 % av förstagångsväljarna. Differensen var således 8 %. Jag tror att det även vid det tillfället beror på att de röstade just första gången. Utifrån dessa siffror kan man inte dra slutsatsen att ungdomar generellt sett blivit mer benägna att röstskolka. Det handlar snarare om att det är första gången man röstar. Lämnar vi å andra sidan valdeltagandet åt sidan och tittar på övrigt ideellt engagemang, finner vi att det fortfarande är under ungdomsåren som man engagerar sig i ideella intresseorganisationer och i idrottsklubbar - i den ideella sektorn över huvud taget. Det är således inte synd om ungdomar. De är inte förlorade i icke-engagemangets mörker. Ungdomar är snarare både engagerade och målmedvetna. Samtidigt är det dock ett faktum att allt färre ungdomar väljer att engagera sig partipolitiskt. Antalet medlemmar i politiska ungdomsförbund har sjunkit från ca 131 000 år 1986 till 47 000 år 1997. Närmare 39 % av ungdomar i åldern 16-29 år uppger att de aldrig skulle kunna vara medlemmar i ett politiskt parti. Å andra sidan är det 61 % som kan tänka sig att engagera sig partipolitiskt. Dessa siffror får enligt min mening inte tolkas som exempel på icke-engagemang. Snarare är det så att vi inom det politiska systemet inte har haft förmåga att fånga upp och använda oss av det engagemang som existerar. Herr talman! Den utveckling som i värsta fall innebär att vi tappar en eller flera generationer av ungdomar, dvs. de som inte engagerar sig inom den formella demokratins ramar, kan på sikt försvåra det demokratiska arbetet. Vem ska sitta i en nämnd eller styra en kommun om ingen vill stå till förfogande för det politiska systemet? Vem styr om ingen vill styra? Vem engagerar sig om ingen vill engagera sig inom det politiska systemet? För att finna svaret på dessa frågor är det enligt min mening ytterst viktigt att man låter de politiska ungdomsorganisationerna själva hitta svar på hur de vill möta sin generation och hur de vill motivera nya samt gamla medlemmar, nätverkskompisar eller vänner att engagera sig politiskt. Herr talman! Det är därför tråkigt att regeringen med dess stödpartier inte tar till sig den kritik som finns i min och andras motion angående de nuvarande reglerna för bidrag till de politiska ungdomsförbunden. Med nuvarande regler uppmuntras inte nya mötesformer eller nya sätt att möta ungdomar. Dagens regler skapades i en tid då folkrörelsemodellen kändes viktig och relevant, men i dag känns reglerna gamla och förlegade. Bidragens syfte, som handlar om att uppmuntra till demokratisk fostran, faller då alltfler ungdomspolitiska organisationer upplever att de inte kan jobba på ett bra sätt med nuvarande regler. Särskilt allvarligt blir det för de ungdomsförbund som tappar formella medlemmar och som vill jobba mer med nätverk och olika enfrågeprojekt för att på detta sätt försöka återvinna förtroendet för demokratins system. Herr talman! I min tidigare roll som förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet samtalade jag vid flera tillfällen med representanter från så gott som alla andra ungdomsförbund. Vi var mer eller mindre överens om att bidragen till de politiska ungdomsförbunden bör vara mindre aktivitetsoch medlemsbaserade samt ges utifrån mer generella principer och en målstyrning, där kravet på att bedriva en ungdomspolitik framför allt gentemot skolor men också gentemot vuxenvärlden prioriteras. Det är också viktigt att de bidrag som ges till politiska ungdomsförbund innefattar och stödjer den internationella verksamhet som förbunden bedriver. Vi lever i en alltmer internationaliserad värld. Om ungdomar ska ha möjlighet att påverka den på ett tidigt stadium, helst medan de fortfarande är ungdomar, måste samhället vara med och stötta det mycket viktiga internationella arbete som bedrivs och genomförs inom ungdomsförbunden. Herr talman! Enligt mitt förslag skulle Ungdomsstyrelsen ge ett mer direkt bidrag till ungdomsförbunden baserat på framför allt valresultat. Men även om detta förslag förkastas är det djupt upprörande att regeringen ännu inte har hittat ett bättre sätt att fördela resurser till de politiska ungdomsorganisationerna som dagligen jobbar med demokratins bevarande. Det räcker inte med fina tal och långa anföranden. Ska ungdomar komma in i det politiska systemet behövs det väl fungerande ungdomsförbund. Detta underlättas om de kan jobba med sin kärnverksamhet, nämligen demokrati och politik. Fortsatt frasradikal ungdomspolitik ger inget annat resultat än att ungdomar tröttnar. Vill regeringen se ett fortsatt vitalt debattklimat inom ungdomsvärlden måste man därför skyndsamt ta tag i denna fråga. Herr talman! Om jag för en stund lämnar de politiska ungdomsorganisationerna åt sidan är det viktigt att konstatera att all ungdomspolitik måste utgå från att vuxenvärlden intar en stödjande och inte en styrande hållning i dessa frågor. Hur väl vi alla än vill är det enbart dagens generation som vet hur det är att vara ungdom under 90-talet och i början ett nytt millennium. Här kan man konstatera att majoriteten fortfarande intar en förhållandevis rigid ställning till vad som är och bör vara ungdomspolitik. Det får negativa konsekvenser för en del organisationer vad gäller bidragsregler. Vi har i våra reservationer pekat på behovet av att beakta generationsöverskridande organisationer, religiösa eller andra organisationer som av ideologiska skäl inte anser sig ha några medlemmar i traditionell mening. När man ser på de brister som nuvarande regler har för både icke-traditionella organisationer och politiska ungdomsförbund är det vår mening att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om hur vi ska stödja den ideella ungdomsverksamheten. Herr talman! Till sist vill jag tacka statsrådet Ulrica Messing för ytterligare två miljoner kronor för ungdomsarbete på skolorna. Men även i detta beslut visar regeringen enligt mitt sätt att se en rigid hållning. Man har inte förstått vad vi menar med att en verksamhet ska vara stödjande och inte styrande. Det vore mycket bättre att ge dessa två miljoner till de politiska ungdomsförbunden och säga: Varsågoda! Möt ungdomarna! I stället styr man genom att säga: Nu ska ni ut på skolorna på nya sätt. Varför måste regeringen berätta för ungdomsförbunden hur de ska göra? Herr talman! Jag yrkar till sist därför bifall till reservation 33.
Herr talman! Jag finner det mycket märkligt att Kollmats, föreslår att vi ska ändra stödet till de politiska ungdomsförbunden så att de ska vara beroende av moderpartierna. Det bryter ju fullständigt mot hela andan i den här propositionen, nämligen att vi ska betona ungdomarnas, och även de politiska ungdomsförbundens, självständighet. Varför ska Folkpartiets ungdomsförbund drabbas bara för att det råkar gå dåligt för Folkpartiet i ett val? Eller varför ska Ung vänster få väldigt mycket pengar om det går bra för Vänsterpartiet? Den kopplingen är väldigt olycklig. Det är inte samma organisation. Det är två olika organisationer. Man kanske ska se över det här, men det är orimligt att koppla det så att verksamheten i ungdomsförbunden ska bero på hur bra eller dåligt det går för moderpartiet. Eller missuppfattar jag Magnus?
Herr talman! Under min tid som förbundsordförande samtalade jag med de flesta ungdomsförbunds ordföranden. Jag tror även att jag satt och pratade med Jenny Lindahl vid något tillfälle. Med få undantag delar i princip alla ungdomsförbund i dag uppfattningen att man vill ha mandatbaserade bidrag. Skälet till det är att vi - eller de eftersom jag nu har lämnat posten som förbundsordförande - är hjärtligt trötta på att spela innebandy eller hitta på annan verksamhet för att få råd att gå ut på skolor. Man är hjärtligt trött på den diversehandel som ungdomsförbunden håller på med för att få råd med just det de ska göra, nämligen att jobba med politik. Vi är på väg in i en situation där allt färre ungdomar tycker att det är intressant att vara med i lokalavdelningar, distrikt och riksorganisationer. De tycker att det är mer intressant att vara med i nätverk. Men det premieras inte med dagens bidragssystem. Om fem ungdomar i KDU, LUF eller SSU spelar innebandy får de bidrag. Men om två ungdomar går ut på en skola och håller en klasspresentation får de inte bidrag. Därför är det i och för sig glädjande att regeringen fattar det här beslutet nu. Det är mycket glädjande. Det är en positiv signal. Men det hade varit ännu mer glädjande om man utifrån kommun, landsting och riksdag gav mandatbaserade bidrag. Då skulle ungdomsförbunden vara just det de är: politiska ungdomsförbund som väljer olika modeller, olika sätt att jobba på, men som fortfarande syftar till att möta ungdomar och prata politik med ungdomar.

Herr talman! Jag kunde bara inte stryka mig från listan när jag har suttit här hela kvällen. Hur mycket nytta har ungdomar av det här betänkandet? De tre övergripande målen påminner lite om barnkonventionens fyra principer: Alla barn har samma rättigheter. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Det gäller rätten till liv och utveckling. Det gäller rätten att uttrycka sina åsikter. De s.k. konkreta delmålen under det första övergripande målet rör utbildning, arbete, bostad och ekonomisk självständighet. Jag räknar även från barnkonventionen hit rätten till liv. Det betyder också rätten till sjukvård. Jag säger "de s.k." konkreta delmålen, för om de här delmålen blir konkreta på riktigt kommer det att kosta pengar. Det gäller t.ex. väl utbyggd elevvård. Vi måste alla tillsammans fråga oss: Har vi råd att satsa på de unga som vi nu kostat på utredning, proposition och det här betänkandet. Nu gick statsrådet Ulrica Messing. Och jag som tänkte tacka för förståelsen för bristen i bostadspolitiken för ungdomar och löftet om ansvar härvidlag. Socialförsäkringssystemen måste vara till för ungdomar också. Det handlar om rätten till självständig ekonomi. Anne-Katrine Dunker sade att många ungdomar lever ett "projektliv". Visst är det så, men inte alltid för att de vill det. Det är samhället och arbetslivet som blir mer och mer åt projekthållet. I EU förespråkar man rörlighet på arbetsmarknaden. Vilken fond ska du välja i ditt premiepensionssparande? Sådant matas man med i tidningar, radio och TV. O, vilket härligt liv! Och ändå är det så att väldigt många ungdomar vill ha ett stadigt arbete, ett stabilt socialförsäkringssystem, bostad, vänner och familj. Telebolag, elbolag och fondbolag är för många inte så viktigt. Vi tror så mycket om ungdomar. Mer om rätten till liv: Det måste finnas plats på barn och ungdomspsykiatriska kliniker och på behandlingshem. Så till de övergripande målen 2 och 3, som handlar om inflytande, delaktighet och förmåga till kritiskt tänkande och om att man ska ta vara på det. Då måste vi också våga ge ungdomar ansvar. Både barn och ungdomar kan ta ansvar. Jag vet det. Jag har jobbat på ungdomsmottagning i 18 år. En del ungdomar tar faktiskt alldeles för mycket ansvar. På barnkonventionsdagen förra veckan berättade ett kommunalråd från Kristinehamn att man gjorde en önskelista där barn fick fylla i vad de ville ha i kommunen. Många blev alldeles förskräckta och sade att det kan vi inte göra. Det går inte. De kommer att önska ihjäl oss. De vill ha diskotek, fritidsgårdar och allting. Men vad de ville var att pappa och mamma hade mer tid, att vuxna över huvud taget hade mer tid; omtanke och tid. Barn är inte materialistiska. Det är vi vuxna som är det. Jag hörde för några år sedan en konsumentombudsman i radio. Hon hjälpte föräldrar med råd om trasslig ekonomi. Hon berättade att det alltid blev mycket mera lyckade resultat när barnen och ungdomarna var med. En liten pojke föreslog sin pappa att sälja bilen. Det var pappa som inte ville göra det. Ungdomar och barn kan ta ansvar. Vi vuxna måste ta vårt ansvar - ekonomiskt och genom att visa tillit. Jag avslutar med att yrka bifall till Miljöpartiets reservation 12 under mom. 10 om sänkt rösträttsålder och reservation 13 under mom. 11.

Herr talman! Med tanke på att det betänkande vi nu ska ta ställning till bara är en del av ett stort komplex kring diskussionen om kulturarvet som kommer att dyka upp under våren, nöjer jag mig med att i det här fallet yrka bifall till reservation 1 under mom. 1
Herr talman! Det ser mörkt ut i mer än ett avseende. Jag hinner tyvärr inte gå in på motiveringarna till att jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande om kulturarv - fideikommiss. Men jag hinner säga att jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Till dem som är intresserade varför, föreslår jag dem att läsa betänkandet.
Herr talman! Vi kristdemokrater anser att möjligheten ska finnas att överföra fideikommissen i stiftelseform. Jag vill yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Ronny Olander har frågat mig om jag avser att ta ytterligare initiativ inom Internetområdet i syfte att få skärpt lagstiftning för att förhindra den negativa användning av Internet som han beskriver i sin interpellation. Internet är ett fantastiskt hjälpmedel för kommunikation över alla gränser. Samtidigt är nätet naturligtvis användbart också för brottslig verksamhet. Det kan t.ex. vara fråga om brottslig spridning av material via nätet, såsom när det gäller barnpornografi och rasistisk propaganda, men också om kommunikation som är ett led i någon annan brottslig verksamhet. På nätet gäller samma regler för vad som är tillåtet att yttra som i andra sammanhang. Och så måste det också vara enligt min mening. Vi kan inte ha snävare regler för vad som t.ex. utgör hets mot folkgrupp i fråga om yttranden på Internet än i förhållande till yttranden i en tidning eller på ett möte. I de flesta fall omfattas kommunikation på Internet endast av vanlig lagstiftning. I vissa fall kan dock yttrandefrihetsgrundlagen med alla dess särskilda bestämmelser vara tillämplig. Detta måste man pröva i varje enskilt fall, och utgången av en sådan prövning är beroende av en rad tekniska kriterier. Detta kan ställa till problem i den praktiska tillämpningen. Det är viktigt att yttranden i olika medier inte omfattas av olika bestämmelser bara därför att de formella avgränsningarna för bestämmelserna är förlegade och i otakt med den tekniska utvecklingen. Den snabba utvecklingen gör det nödvändigt att kontinuerligt bevaka och anpassa de olika regelverken på området. I februari i år tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning som bl.a. närmare ska analysera behovet av och förutsättningarna för en mer teknikoberoende grundlagsreglering av yttrandefriheten. Kommittén ska föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den anser motiverade och redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2000. Brottslighet i samband med användning av Internet liksom IT-kriminaliteten i övrigt är komplicerad till sin natur och växer i takt med den snabbt ökande IT-användningen. Vi vet att upptäcktsrisken är en viktig brottsförebyggande faktor. Vi måste därför ha ett modernt och effektivt rättsväsende som kan utreda dessa brott på ett bra sätt och en lagstiftning som förser myndigheterna med de verktyg som de behöver. Vid Justitiedepartementet pågår för närvarande en översyn i syfte att se till att de straffprocessuella tvångsmedlen kan tillämpas även i IT-miljöer. Brottsförebyggande rådet kommer vid årsskiftet att presentera resultatet av ett projekt som syftar till att kartlägga IT-relaterade brott, bl.a. användningen av Internet för att begå brott. Vid Rikskriminalpolisen finns bl.a. polisens särskilda IT-brottsrotel med specialistkompetens när det gäller att upptäcka och utreda IT-kriminalitet i alla dess former. När det gäller Rikskriminalpolisens och Statens kriminaltekniska laboratoriums arbete mot IT-brottslighet och rättsväsendets omfattande utbildningssatsningar på området ber jag att få hänvisa till mitt svar den 21 september i år på en riksdagsfråga om Internet och prostitution . Det är dock inte bara ett ansvar för det allmänna utan också för det civila samhället att verka för en laglig användning av nätet. Det finns också exempel på hur det allmänna och det civila samhället kan samverka. Frivilligorganisationen ECPAT Sverige, KK-stiftelsen och Skolverket har t.ex. genomfört informationskampanjen Internet Action i skolor runtom i landet med syftet att göra barn och ungdomar medvetna om de risker som är förknippade med användningen av Internet. De stora Internetoperatörerna arbetar också mycket med självreglering, vilket är utmärkt. När det gäller t.ex. rasistisk hatpropaganda och barnpornografi menar jag att alla måste ta sitt ansvar. Branschen själv har nog också de bästa förutsättningarna att utveckla de flexibla metoder som krävs. Vi vet dock att alla operatörer inte är lika seriösa. Det finns t.ex. nystartade företag som mot betalning förmedlar kontakt med vissa nyhetsgrupper med barnpornografi. Lagstiftning och självreglering är båda nödvändiga och kompletterar varandra, men lagstiftaren sätter ramarna. I Sverige har vi som bekant särskild lagstiftning som innebär att de som tillhandahåller s.k. elektroniska anslagstavlor har skyldighet att hindra spridning av exempelvis barnpornografi och rasistisk propaganda samt att ha rimlig uppsikt över de tjänster som erbjuds. Personer i Sverige som vill använda Internet för att sprida t.ex. rasistiskt material är ofta väl medvetna om att det kan vara svårt att göra det obehindrat härifrån. Dels är det troligt att de svenska operatörerna tar bort deras material, dels riskerar de naturligtvis ingripanden från svenska myndigheter. De vänder sig därför gärna till utländska operatörer och sprider sitt material från servrar utomlands. Insatser enbart i Sverige är alltså inte tillräckliga. Sverige deltar mycket aktivt i det omfattande internationella arbete gällande IT-brottslighet som nu pågår inom bl.a. EU, Europarådet och FN. Som exempel kan jag nämna initiativet inom EU till ett beslut för att bekämpa barnpornografi på Internet och arbetet i Europarådet med en konvention mot brott i cyberrymden. Det internationella arbetet kommer sannolikt att leda till att vissa minimikrav ställs på ländernas straffrättsliga lagstiftning mot IT-brottslighet och en förstärkning av det internationella samarbetet vid utredning av och lagföring för brott. På toppmötet i Tammerfors nyligen framhöll också EU-medlemsstaternas regeringschefer att framtida insatser mot högteknologisk brottslighet är prioriterade. Detta är alltså något vi kommer att arbeta vidare med framöver. Den snabba utvecklingen gör det nödvändigt att kontinuerligt bevaka och anpassa regelverken på området både i Sverige och på det internationella planet. Jag avser att verka för att så sker och för att frågan får den uppmärksamhet den förtjänar.
Fru talman! Jag vill först börja med att tacka ministern för ett ingående och informativt svar på min interpellation om lagreglering av mediet Internet avseende den negativa sidan av användandet. Jag tycker att ministern har fångat upp vad frågan handlar om, inte minst sett från min synpunkt. Svaret är bra och stimulerar till fortsatt debatt inför framtiden. Anledningen till att jag skrev interpellationen är de erfarenheter som jag har fått i möte med människor. Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, t.ex. kommer alla barn som börjar första klass att få sin egen e-mail-adress som kan följa dem genom grundskolan, gymnasiet, universitetet och sannolikt genom livet - om de så önskar. Tanken är svindlande positiv. Jag är personligen mycket positiv till användandet av IT-miljöer. Internet ger möjligheter för människor över hela världen att knyta kontakter och samtala med varandra. Detta är oerhört positivt. Vi är redan inne i kunskaps och IT-samhället med alla dess möjligheter. De nya medierna påverkar oss alla på olika sätt. Jag vill bestämt säga att jag inte är någon förbudsivrare, men just vissa saker måste jag reagera mot starkt. Det handlar om att det finns en liten del av Internet som vi aldrig kan acceptera, nämligen den del som handlar om kriminalitet, användning av porr av olika slag, rasism, försäljning av narkotiska preparat eller läkemedel som t.ex. Viagra, förhärligande av våld riktat mot både människor och djur. Det kan vidare gälla förnedrande behandling och bisarra inslag som det inte ens går att ge uttryck för i denna kammare. Detta är kanske en del av svårigheterna i att kunna föra ett seriöst samtal människor emellan och väcka debatt. Till detta följer att mängden av nya Internetanvändare växer oerhört starkt för varje dag. Chansen till sanering av den dåliga sidan av Internet blir då kanske svårare. De uppgifter som i dag finns om beräknat antal Internetanvändare uppgår till 108 miljoner människor. Ungefär 150 miljoner människor har surfat på Internet i en eller annan form. Inom en femårsperiod finns det prognoser som säger att det kan handla om upp till 700 miljoner användare. Det är en oerhörd frammarsch inom området. Jag skulle vilja ställa ett par kompletterande frågor till ministern. Om barn och ungdomar upplever att samhället inte tar klart avstånd från den dåliga sidan av Internetanvändningen, om vuxenvärlden inte ger ungdomarna normer eller ramar för det som kan upplevas som rätt och riktigt, klart uttalar och väcker debatt kring frågan om den dåliga sidan av Internet, hur kommer framtiden att se ut i samhället? Vad går det att göra för att få till stånd den debatt jag efterlyser? På vilket sätt tror ministern att vi ska kunna få till stånd en debatt kring den positiva delen men också kring den lilla negativa delen?
Fru talman! Ronny Olander pekar på något som är oerhört väsentligt, nämligen att människor får klart för sig vad det nya mediet faktiskt innebär i både positiv och negativ riktning. Detta medium innebär oanade nya möjligheter till kommunikation för människor. Det måste människor få klart för sig, så att de kan utnyttja de nya möjligheterna. Samtidigt måste människor få klart för sig att detta medium fungerar på ett annat sätt än det vi tidigare är vana vid. I fråga om t.ex. information som i dag förmedlas via etablerade medier går det att värdera budgivaren. Man vet vad det är för tidning, man vet något om TV kanalerna, radioprogrammen och vilka som är avsändarna. Man kan välja vem man vill lyssna till. Är man ute på Internet och samlar information är det mycket svårare att göra en bedömning av vem det är som ligger bakom informationen. Det är det fantastiska med Internet, och det är det som är det svåra. Detta kräver att människor har en mycket större medvetenhet om att det inte finns någon gradering av värdet, sanningshalten, i det som finns att hämta på Internet. Man har själv större ansvar att ta reda på ytterligare information som kan vara till hjälp i värderingen av det som finns Internet. Stort som smått blandas. Kloka och kunniga vetenskapsmäns information blandas med okunniga, fördomsfulla och ibland brottsliga personers informationsgivning. Detta ställer höga krav på bl.a. våra skolor. Nu när skolorna satsar på att använda datorer i arbetet, att använda Internet för att skaffa information, gäller det att samtidigt ge information till barnen om vad Internet är, hur det fungerar och hur man ska förhålla sig till det. Det är oerhört viktigt. Våra barn ska inte okritiskt hantera mediet och all den information som finns där. Det är naturligtvis viktigt att de myndigheter som har all möjlighet att ingripa mot det som är olagligt också gör det. Det var därför jag pekade i mitt svar på det arbete som pågår inom polisen, bl.a. genom att utveckla kompetensen för att kunna reagera. Det är därför vi ser över lagstiftningen för att öka möjligheterna till att ingripa mot brottslig verksamhet på Internet. Men här kvarstår det viktigaste, nämligen samarbetet över gränserna. Internet fungerar över alla gränser. Då måste vi se till att de rättsvårdande myndigheterna, de som ska ingripa mot det vi inte accepterar, också kan verka över gränserna. Där har vi mycket kvar att göra.
Fru talman! Med tanke på hur jag uppfattar denna fråga och ställde denna interpellation är jag mycket glad för det svar jag har fått. Det visar på att vi för svenskt vidkommande har ett bra grepp. Vi vet vad vi vill. Nu hamnar vi vid sluttanken kring att väcka debatt. Arbete pågår nu t.ex. vad gäller frivilligorganisationer - det är jättebra, och det kanske borde vara fler. FN:s barnkonvention åberopas ofta i kammaren. Oftast är det rätt att åberopa den, men i det här sammanhanget finns det anledning att fundera över det internationella samarbetet eftersom Internet är så världsomspännande. Det är så lätt att diskussionen övergår till att synpunkter alltid uppfattas som negativa. Jag vill bestämt säga att det inte är så. Ministern talar om eget ansvar. Jag delar den uppfattningen. Men vilka möjligheter har de minsta barnen och ungdomarna att själva ta ansvaret? Det handlar många gånger om att skydda barnen från att inte behöva utsättas för de hemskheter som finns på Jag prenumererar på dagordningen till sammanträdena i riksdagens EU-nämnd. Jag fick för en tid sedan via "mailen" dagordningen för fredagen den 19 november. Där skulle diskuteras hur föräldrar ska kunna kontrollera barns TV-tittande mot den nya digitaltekniken. Just barns TV-tittande är inte alltid en lätt fråga. Men där har man ändå en viss överblick. Det var kanske lättare förr att ha överblick över vad ens barn hittade på. Men att titta i någons annan dator - även om det är ens eget barns - är nästan som förr när man tjuvtittade i någon annans dagbok. Men det gjorde man inte, för där gick gränsen. Var förs diskussionen i samhället kring frågor om uppbyggnad av programvaror och hur sökmotorer jobbar? När man använder vissa oskyldiga sökbegrepp kan man plötsligt rusa in på sidor som definitivt inte är angenäma. Dessa sidor kan sedan vara självautomatiserande och kan starta hur mycket annat som helst. Om man frågar föräldrar om de har tittat på dessa sidor slår alla ifrån sig och säger att de inte tittar på sådant. Vi föräldrar borde kanske ta ansvar för sådant och fundera över vad det är vi pratar om. Min avslutande fråga till ministern ställer jag just med tanke på att webben och Internet är så världsomspännande. Sverige är ett litet land, men vi har fått ett erkännande och andra känner ett mycket stort förtroende för oss inte minst när det gäller frågorna kring FN:s barnkonvention. Vi pratar om detta inom EU, inom Europolsamarbetet, osv. Vi har kanske inte ens samma lagstiftning som grund, men vi skapar ändå samsyn kring dessa viktiga frågor. Vi ska kanske också på något sätt försöka få till stånd samsyn internationellt vad gäller lagregleringar och miniminivåer. Min fråga är om Sverige är berett att ta detta stora grepp, förutom allt det andra vi gör.
Fru talman! Den beskrivning Ronny Olander ger av föräldrarnas dilemma och svårigheter i sammanhanget är jag beredd att skriva under på. Jag är dessutom rädd för att många barn har kommit mycket längre i IT-användningen än vad deras föräldrar har. Detta skapar naturligtvis problem när det ändå är föräldern som har ett ansvar för vad det egna barnet ägnar sig åt, vilken information det får och vilken kommunikation det har med omvärlden. Här kan man bara önska att alla föräldrar intresserar sig för sina barns IT-användning och för en dialog med barnen för att på det viset få en egen IT-mognad av bättre slag än i dag och samtidigt försöka hjälpa barnet att inte råka illa ut i sin IT-användning. Även det kan hända. Det är viktigt att detta uppmärksammas. Jag håller med om det. Det handlar om att det debatteras i föräldrakretsar, i lärarkretsar, i föreningar och i många andra sammanhang. Jag är rädd för att det fortfarande finns en stor IT-omognad, om man uttrycker det så, hos många människor i vårt samhälle. Jag är nog själv en sådan som känner sig ganska omogen när det gäller vad det egentligen handlar om. Detta är en utmaning för framtiden, för vi vill ha denna teknik. Vi vill använda den. Vi ser alla dess möjligheter, men då måste vi också mobilisera krafter för att skydda oss mot det som är negativt särskilt i förhållande till barn. Det internationella samarbetet, som Ronny Olander tar upp, är oerhört viktigt just med tanke på den gränslöshet som finns och på att vi inte kommer att kunna klara att hålla det rent brottsliga borta från nätet om vi inte samarbetar. Jag vill påstå att Sverige är mycket aktivt i alla internationella fora, både i EU, i Europarådet och i de globala organisationerna. Vi har på ett tidigt stadium insett att vi inte kommer så mycket längre nationellt när det gäller att motarbeta kriminalitet i rymden om vi inte kan mobilisera resten av världen. Detta är ett långsiktigt och svårt arbete, men jag tycker ändå att jag i det arbetet ser att det faktiskt finns en mycket stor medvetenhet hos alla länder som har kommit långt med att använda de nya kommunikationerna. Det finns absolut en vilja att hitta former för att stärka de brottsförebyggande och brottsingripande lagverken.
Fru talman! Jag vill bara än en gång framföra ett mycket varmt tack, inte minst för det sista inlägget från ministerns sida. Det är just det som det handlar om. Det berör oss alla. Egentligen kunde man ställa frågan om Internetanvändning till vilken minister som helst i regeringen eller till vilken myndighet eller organisation i samhället som helst. Det berör oss alla, precis som ministern säger. Jag går härifrån mycket glad och nöjd med svaret.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att förbättra insynen och öppenheten i SÄPO:s verksamhet. Frågan ställs mot bakgrund av att sekretess fortfarande är huvudregel i SÄPO:s register, något som Marianne Samuelsson själv fått erfara när hon fått avslag på en begäran om att få se vad som eventuellt fanns registrerat om henne. Marianne Samuelsson är kritisk mot direktiven till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsprojekt och menar att de är för snäva. Marianne Samuelsson skriver också att Registernämnden tycks vara oförmögen att hjälpa medborgarna med att pröva vilka uppgifter som kan lämnas ut utan att det riskerar rikets säkerhet. Det är av stor betydelse för medborgarnas förtroende för SÄPO att det finns största möjliga insyn i och kontroll över dess verksamhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att en säkerhetspolis av naturliga skäl inte kan arbeta helt öppet och att sekretess måste gälla för delar av dess verksamhet. Mycket har ändå gjorts de senaste åren för att öka insynen och öppenheten. Före den 1 april i år, då ändringarna i sekretesslagen trädde i kraft, rådde absolut sekretess för innehållet i SÄPO:s register. Även efter de lättnader i sekretessen som då infördes är sekretess fortfarande huvudregel och måste så vara för att det ska vara möjligt för SÄPO att bedriva sin verksamhet. Sekretess gäller alltså fortfarande för uppgifter som rör underrättelseverksamhet och SÄPO:s verksamhet för att förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga terrorism. Detta gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Tidigare kunde SÄPO inte lämna ut några registeruppgifter över huvud taget, hur harmlösa de än var. En konsekvens av lagändringen är att den som finns i registren på grund av att SÄPO tidigare visat intresse för henne eller honom kan få reda på det. Det finns nu också ett antal personer som har fått ta del av uppgifter om sig själva hos SÄPO. SÄPO:s generaldirektör Anders Eriksson redovisade i en artikel i Svenska Dagbladet för ett par veckor sedan statistik över beslut i de ärenden om begäran om att få ut uppgifter som kommit in efter lagändringen. SÄPO hade t.o.m. den 30 september avgjort 736 sådana ärenden. I 685 av ärendena har sökanden fått avslag medan 51 personer har fått ut uppgifter om sig själva. Säkerhetspolisen har gjort bedömningen att bestämmelsen i 5 kap. 1 § sekretesslagen innebär hinder mot att lämna ut också upplysningar om att personer inte förekommer i ärende hos Säkerhetspolisen eller i SÄPO-registret. Att så många fått avslag beror därför på att av samtliga prövade ansökningar, dvs. 736, förekom 81 av sökandena i SÄPO:s register. Således förekom endast 11 % av dem som begärt uppgifter i registret. Eftersom 51 av dessa fått ut uppgifter innebär det att bara 30 av de 685 som fått avslag faktiskt förekommer hos SÄPO. De som fått avslag fast de finns i registren förekommer där på grund av att de är intressanta för SÄPO i dag. Att det är få personer som finns registrerade visar statistik från Registernämnden. Av de nästan 80 000 ärenden om registerkontroll som behandlades under förra året fanns det i SÄPO:s register uppgifter som inte handlade om tidigare registerkontroll i endast Regeringsrätten har tagit upp ett mål rörande avslag på en begäran om att få ut handlingar från Säkerhetspolisen. Regeringsrättens avgörande kommer att vara prejudicerande. Jag menar därför att det är klokt att avvakta Regeringsrättens tolkning av de nya sekretessbestämmelserna innan frågan om regelförändringar ens börjar diskuteras. Registernämndens uppgift är dels att i ärenden om registerkontroll pröva frågor om utlämnande av uppgifter i polisregister och vad som framkommit vid särskild personutredning, dels att följa SÄPO:s registrering av uppgifter i polisregister. Meningen har aldrig varit att nämnden skulle vara en bakväg för den som inte själv fått ut handlingar ur SÄPO:s register. Däremot innebär nämndens verksamhet en ökad insyn och kontroll av SÄPO:s verksamhet när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas ut vid registerkontroll. Registernämnden har dessutom fått i uppdrag att undersöka hur SÄPO tidigare hanterat personuppgifter i samband med personalkontroll. Denna verksamhet kan leda till att enskilda får veta om SÄPO lämnat ut uppgifter om dem till arbetsgivare eller i samband med att de sökt arbete. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har fått i uppdrag att genomföra ett forskningsprogram om den militära underrättelsetjänsten. Det är viktigt att komma ihåg att forskningsprogrammet inte rör SÄPO. Regeringens avsikt med programmet har hela tiden varit att studera den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten. SÄPO kan dock komma att beröras när det gäller förhållandet till IB. Regeringen har för att stödja forskningen bl.a. gett ett uppdrag till SÄPO att säkerställa en skyndsam handläggning av framställningar från forskarna när det gäller utlämnande av relevant arkivmaterial. Regeringens förhoppning är att Säkerhetstjänstkommissionen, som nu påbörjat sitt arbete, ska kunna sprida ytterligare kunskaper och klarhet om hur de svenska säkerhetstjänsternas - däribland SÄPO:s - författningsskyddande verksamhet har bedrivits. Jag är övertygad om att Säkerhetstjänstkommissionens arbete tillsammans med forskarnas insatser och Registernämndens arbete gör att kunskaperna om historiska såväl som aktuella förhållanden kommer att öka.

Fru talman! Tack för svaret, ministern! Precis som ministern framhåller är ett av huvudsyftena att man ska öka förtroendet för SÄPO och därmed också röja undan en del gammalt som har funnits. I den här kammaren har vi debatterat den här frågan under en hel del år. Jag tycker fortfarande att det har hänt alldeles för lite när det gäller öppenheten. Arbetet med att ta reda på och öppna gamla arkiv och visa vad som hände har gått i alltför långsam takt. Risken är att de människor som har information om t.ex. IB-affären går i graven. Det är ett bekymmer. Det har varit så segt att få den här insynen och öppenheten. När det gäller SÄPO-registren och möjligheten att få ut sin akt blir jag lite förvånad över det svar som jag har fått med tanke på den diskussion som har varit om att det skulle bli en ökad insyn och öppenhet. I praktiken vet man ju inte om man finns med i registren om man inte har fått reda på det därför att några uppgifter har lämnats ut. Det är bara en liten grupp människor som har fått ut sina akter, därför att de har funnits med, som vet att de har funnits med. Däremot vet vi som inte har fått ut något svar inte om vi finns med eller ej. Jag trodde att ett av huvudsyftena med en ökad öppenhet var att man skulle ge klarhet och information till de människor som funderar över om de av olika skäl finns med i registret. I svaret står det: Uppgifterna om huruvida du förekommer eller inte förekommer i ärendet hos Säkerhetspolisen eller i SÄPO-registret kan inte lämnas ut utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Din begäran ska därför avslås. Det fanns också en information om varför man inte kunde få reda på detta och att flertalet inte fanns i registret osv. Men den misstanke som människor som har varit aktiva i olika organisationer har om att de kan finnas i Säkerhetspolisens register kvarstår i och med att man inte lämnar ut någon uppgift om vilka som inte finns med. Jag, som har varit aktiv inom miljörörelsen och när det gäller kärnkraftsmotståndet, har fortfarande inte fått något som helst besked. Fanns det ett register även över oss? Det som har framkommit är ju Leanderfallet och en del fall där man har kunnat se att aktiva inom vänsterfalangen kan ha varit registrerade. Men hur är det med övriga rörelser? Finns de också med i SÄPO-register? Det är viktigt att få klarhet i det. Jag tycker i det fallet att svaret är noll och inget. Jag trodde att den här öppenheten skulle komma i och med den debatt och den diskussion som vi har haft här i kammaren. Som jag ser det är det fortfarande lika angeläget att skynda på, se till att det blir den här öppenheten och att det händer någonting. Det ska inte fortsätta med den här trögheten och de stängda dörrarna. Jag anser att det har hänt alldeles för lite. Öppenheten är fortfarande noll och ingen i det svar som jag har fått från ministern och i det svar som jag har fått från

Fru talman! Jag hade egentligen förberett en skriftlig fråga till statsrådet men passar nu på att ersätta den med att delta i den här viktiga debatten. april i år har riksdagen beslutat att enskilda, enligt förarbetena, har principiell rätt att få ut uppgifter om sig själva från samtliga polisregister samt att den absoluta sekretessen avskaffas. Enligt uppgift har drygt tusen personer efter den 1 april i år nyttjat denna rättighet och bett att få veta från SÄPO om det finns uppgifter om de är registrerade. En del, men inte alla, har också begärt att få veta vilka dessa uppgifter är. Såvitt framgår av bl.a. nyhetsrapportering har nästan alla som har kontaktat SÄPO om detta fått avslag. I majoriteten av fallen har SÄPO inte ens bekräftat om personen är registrerad eller inte. Det försvar som SÄPO framför för sitt agerande är att svar inte kan lämnas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas. Nu läste jag innantill i ett av SÄPO:s avslag. Man kan konstatera att den här mycket allmänt hållna beslutsformuleringen knappast har stöd i lagrum och förarbeten. SÄPO:s agerande har ju skapat oro, osäkerhet och upprördhet både hos personer som söker uppgifter om sig själva och också hos människor som av olika skäl har valt att inte utnyttja den här rätten. Jag antar att alla partier har haft kontakter med personer som har vänt sig till dem och frågat hur det egentligen förhåller sig med det här. Vi har också sett ett antal tidningsskriverier när det gäller de här frågorna. Justitieministern lutar sig, i sitt svar på Marianne Samuelssons interpellation, på att Regeringsrätten nu ska pröva det här, eftersom ett avslagsärende är uppe i Regeringsrätten. All erfarenhet talar för att Regeringsrätten kommer att ta lång tid på sig och att det kommer att finnas en stor oro under tiden hos väldigt många människor. Men jag vill fråga justitieministern: Är justitieministern, om Regeringsrätten skulle finna att SÄPO tolkar lagstiftningen helt korrekt, beredd att verka för att det blir en ändring i lagstiftningen så att SÄPO blir skyldig att agera mer öppet för att minska människors oro?
Fru talman! Jag undrar om Marianne Samuelsson och Helena Bargholtz har funderat över hur det här systemet fungerar utifrån ett annat perspektiv än det perspektiv som ni väljer att inta, t.ex. utifrån en terrorists perspektiv. Man kan ta som exempel en person som är verksam i en terroristorganisation som vill ta reda på huruvida Säkerhetspolisen är honom på spåret eller inte och därför utnyttjar den nya öppenhet som finns och vänder sig till SÄPO och frågar om han finns registrerad där. Tycker ni att det vore rätt av SÄPO att då ge honom svaret: Nej, du finns inte registrerad här? Så bra, de har ännu inte kommit mig på spåret, säger terroristen då. Detta är bakgrunden till att SÄPO har intagit ställningen att man inte kan bekräfta att någon inte finns i registret. Det skulle kunna motverka, försvåra eller t.o.m. omöjliggöra den uppgift som Säkerhetspolisen har i vårt samhälle. På något vis måste man ju erinra sig och ta ställning till den grundläggande frågan: Varför har vi en säkerhetspolis? Vill vi ha en säkerhetspolis? Vad är Säkerhetspolisens uppgift? Och hur kan man genomföra den? Man kan inte komma förbi de grundläggande frågorna när man går in och diskuterar hur sekretessen kring Säkerhetspolisen ska vara anordnad. Jag tycker faktiskt att det är egendomligt att påstå att ingenting har hänt när det gäller större öppenhet och ökad insyn i Säkerhetspolisens arbete. Det var nämligen absolut sekretess tidigare. Ingen kunde få veta någonting över huvud taget. I dag kan man få veta att man har funnits i Säkerhetspolisens arkiv tidigare, och man kan få ut de uppgifterna beroende på att det inte är till skada för verksamheten på något sätt. Det är väl ändå en stor skillnad. Till det vill jag lägga att Säkerhetspolisen numera har en mycket större öppenhet vad gäller att ge allmän information om sin verksamhet. Man har en årlig verksamhetsberättelse där man redogör för sitt arbete i former som gör det möjligt för människor att i större utsträckning begripa vad det handlar om och förstå den här verksamheten. Den här problematiken, framför allt såsom Marianne Samuelsson tar upp den, handlar ju om det historiska perspektivet: vad som hände tidigare, vilka som var registrerade. Här har ju de utredningar som tidigare gjorts och som nu pågår till uppgift att ta reda på hur Säkerhetspolisen fungerade under 50-, 60-, 70 och 80-talet och lämna en redovisning av detta, för att vi ska få ett klarläggande, så långt det är möjligt, om hur det har fungerat i sak. Sedan är det en annan sak vad den enskilde kan få veta. När det gäller de historiska uppgifterna tror jag att Marianne Samuelsson kan utgå ifrån att om det finns uppgifter kvar hos säpo som rör sådana förhållanden så kan dessa lämnas ut. Det är bara i extrema situationer, då en person som för länge sedan haft vissa aktiviteter för sig fortfarande i något avseende uppfyller de krav på att vara kontrollerad som gäller för säpo i dag, som det blir ett avslag. Därför borde ändå slutsatserna för en person som funderar närmare över innebörden av systemet och lagregleringen vara att man i dag får ut de uppgifter som enbart är av historiskt intresse och inte rör Säkerhetspolisens arbete i dag. Finns man i det materialet får man också information om det. Blir det avslag betyder det att man inte finns där, om det inte är så att man i dag är av intresse för Säkerhetspolisen. Ska detta vara så svårt att förstå?
Fru talman! Ska detta vara så svårt att förstå? säger justitieministern. Ja, det är svårt att förstå. Vi vet ju att det finns människor som upplever att de är registrerade, historiskt möjligen, men inte får ut uppgifter. Det har också varit betydligt svårare att få ut uppgifter i Sverige än i många andra länder. Det är ju därför den här diskussionen utifrån Leanderfallet har rullat vidare i samhället. Det här är oerhört viktigt: Vill man nå en ökad öppenhet måste det ske på ett sådant sätt att människor känner att det har blivit en ökad öppenhet. Den reaktion som har kommit på icke-utlämnandet av handlingar är ju att man upplever att man fortfarande inte vet, att man fortfarande inte har fått svar på frågan. Även om justitieministern nu säger att man kan utgå från att de historiska uppgifterna lämnas ut om man skulle vara registrerad står det ingenting om det i det svar jag har fått. Det står ingenting alls om det. Det står att man av säkerhetsskäl inte kan lämna ut några uppgifter om huruvida jag finns där eller inte finns där. Detta innebär naturligtvis att jag och många andra funderar: Fanns vi med historiskt? Fanns det andra anledningar än de som har kommit fram att registrera människor? Hur såg det ut? Man kunde t.ex. ha valt att säga att alla uppgifter från ett visst årtal och bakåt är sådana uppgifter som man lämnar ut, eftersom de är historia. Men det har man inte gjort, utan man har gjort som regel att inte lämna ut några uppgifter och motiverar det med säkerhetspolitiska skäl. Detta gör naturligtvis att i stället för den öppenhet som vi ville skapa, som jag trodde att vi i den här kammaren var överens om var nödvändig för att få ökat förtroende för ett säkerhetspolitiskt system i vårt samhälle, kvarstår oron och misstron. Det är ju det som är bekymret, inte om jag får ut min akt eller inte. Det är totalt ointressant i det här sammanhanget. Att människors misstro mot systemet och mot att man inte får ut gamla handlingar kvarstår - det är detta som är det stora bekymret. Jag trodde att människor med den ökade öppenheten skulle kunna uppleva att nu äntligen har vi fått ut vår historia kring det här och nu kan vi lita på Säkerhetspolisen i framtiden, men inte efter det här svaret och det sätt på vilket man har bemött människor. Säpochefen har också svarat ungefär: Jaja, ni kan utgå från att får ni inget svar är ni inte med i handlingarna. Men samtidigt säger han att en del finns med i handlingarna som inte har fått något svar alls. Då vet man ju inte: Är man med eller är man inte med? Det är den misstron som kvarstår, och jag trodde att meningen med öppenheten var just att kunna ta bort denna misstro. Tyvärr kvarstår den nu. Jag tycker inte heller att justitieministern i sitt svar har framhållit att det är viktigt att människor kan känna förtroende för detta och att vi ska ha ett system så att man gör det. Det är där jag tycker bekymret kvarstår, och det är därför jag har ställt min interpellation: eftersom jag inte tycker att det som vi hade förväntat oss skulle bli följden av den nya öppenheten har blivit det.
Fru talman! Jag kan helt och hållet dela Marianne Samuelssons framförda kritik mot det här. Det må vara att det talas om att man ska få rätt att veta om man historiskt sett har funnits med i registret eller inte, men uppenbarligen är så inte fallet. Jag känner till en gammal dam som sökte få veta om hon funnits med i registret eller inte. Hon fick inga uppgifter om detta, utan hon fick faktiskt veta via CIA att hon en gång hade varit registrerad. När det i förarbetena till lagen skrivs att man har principiell rätt att få ut uppgifter om sig själv från samtliga polisregister och att den absoluta sekretessen har avskaffats uppfattar naturligtvis människor att de ska få veta mer än de får veta i dag. Min fråga och fundering är: Har säpo verkligen tagit till sig den här nya polisdatalagen, eller arbetar man fortfarande som man gjorde innan ändringen kom den 1 april?
Fru talman! Människors misstro finns kvar eftersom de inte får ut de handlingar som finns, säger ni. Jag vill ställa en fråga till er två: På vilket sätt ska säpo agera så att inte terroristen får veta att säpo inte känner till hans aktiviteter? Hur ska säpo hantera detta dilemma? För dem som inte finns i registret, åtminstone inte nu, finns det inget historiskt material att lämna ut. Då skulle man ju gärna vilja att säpo sade till dem: Vi har inget material på er. Det är ju det som är det önskvärda. Så långt förstår jag naturligtvis vad ni säger. Det är ju självklart. Men hur ska säpo då agera när det gäller den aktive terroristen som säpo faktiskt ännu inte har koll på? Han finns inte där. Ska han också få veta det? Hur ska vi skilja på de här fallen? Hur tycker ni att säpo ska agera? Jag vill faktiskt ha ett konkret svar från er. Ni underbygger nämligen misstron mot säpo och systemet genom att inte på ett konstruktivt sätt delta i diskussionen om hur vi ska hantera den mycket viktiga frågan att skapa ett folkligt förtroende för Säkerhetspolisens arbete. Det är nämligen väldigt viktigt i en demokratisk stat. Eller vill ni dra slutsatsen att vi inte ska ha någon säkerhetspolis över huvud taget, att vi inte behöver någon sådan? Om ni tar ställning för Säkerhetspolisen, dess arbete och dess uppgift vill jag ha ett svar från er om hur man ska hantera denna situation: Man har ingen uppgift men inte vill avslöja det, eftersom den som frågar faktiskt kan vara av stort intresse för Säkerhetspolisen.
Jag vill informera om att Helena Bargholtz inte äger rätt till ett ytterligare inlägg i denna debatt.